Fru talman! Fram till folkomröstningen i höstas gällde diskussionen om Sverige skulle delta i det viktigaste fria europeiska samarbete som någonsin ägt rum, om vi skulle bli medlem i EU eller ej. En majoritet av svenska folket sade ja, och nu gäller debatten vad vi konkret skall använda vårt medlemskap till. Det är inte bara det att vi nu sitter med vid förhandlingsbordet i stället för att stå utanför rummet och titta in, utan det europeiska samarbetet befinner sig också i ett utomordentligt viktigt skede. För några dagar sedan påbörjades i Messina arbetet med att förbereda nästa års regeringskonferens. Denna konferens skall bl.a. se över EU:s grundläggande regler. Vad som i bästa fall kommer att ske är det som ibland högtidligt kallats "stadens grundläggning". Om ytterligare ett par hundra tusen svenskar hade följt Vänsterpartiets och Miljöpartiets råd att rösta nej till vårt lands deltagande i EU hade vi stått utanför detta viktiga skede i Europas historia. Nu är det lyckligtvis inte så, utan vi har stora möjligheter att påverka den framtida utvecklingen, men det förutsätter förstås att vi vet vad vi vill och att vi bestämmer oss för vad som är viktigast av allt det vi vill. Vi svenska liberaler söker påverka den europeiska utvecklingen både genom att arbeta inom det europeiska parti - European Liberal Democrat and Reform Party - som vi tillhör och genom att delta i den svenska debatten. Vi har deltagit i arbetet på att ta fram ELDR:s program, och vi har antagit och presenterat vårt eget program, Europa i möjligheternas tid. Fru talman! Titeln på detta vårt program signalerar hur vi ser på den europeiska situationen, nämligen att det i första hand är en fråga om möjligheter och inte om svårigheter. För oss liberaler är den viktigaste europeiska frågan under det närmaste årtiondet att EU utvidgas till att omfatta även Baltikum, Centraleuropa och delar av Östeuropa. Det handlar om att för första gången göra Europa helt. Det handlar om att säga ja till folken i de länder som i nästan ett halvsekel har lidit under kommunistiskt förtryck, dessförinnan skövlats av krig och ofta plågats av annat förtryck. Dessa länders integrering i EU är självklart ingen lätt uppgift, inte för dem och inte för oss i den andra hälften av Europa. De är beredda att säga ja. Frågan är om vi i Västeuropa är beredda att göra det. På det verbala planet svarar nästan alla ja, men när det står klart vilka konsekvenser ett ja för med sig är det inte säkert att svaret är lika entydigt. För oss svenska liberaler gäller att vi både säger ja till att göra Europa helt och är beredda att ta konsekvenserna av detta. I riksdagens förra EU-debatt pekade jag på två områden där det måste bli ändringar i det nuvarande regelsystemet om EU inom ett årtionde skall öka från 15 medlemmar till kanske det dubbla. De två områdena var institutionerna samt jordbruksoch regionalpolitiken. Jag skall i dag inte närmare gå in på det senare området. De nuvarande institutionerna, deras ansvarsområden, röstreglerna i ministerrådet, antalet parlamentsledamöter för länder av olika storlek, m.m. utformades i huvudsak för det ursprungliga EEC och dess sex medlemsländer. Under resans gång, medan de sex har blivit dagens 15, har reglerna inte ändrats mycket. Det går kanske att klara ett bra arbete trots att reglerna i mycket liten utsträckning har anpassats till det nya läget med de nuvarande medlemmarna, men det går knappast i ett EU med nästan 30 länder, varav det stora flertalet skulle vara relativt små. I vårt Europaprogram pekar vi på ett par möjligheter att underlätta utvidgningen. I ett utvidgat EU skulle en möjlighet kunna vara att bestämma att för att ett beslut skall gälla behövs inte bara en mer eller mindre stark majoritet av ländernas röstetal utan att det också bakom dessa röster skall finnas en majoritet av medborgarna, s.k. dubbel majoritet. Vi delar de europeiska ländernas vision att på längre sikt i lagstiftningsfrågor likställa parlamentet med ministerrådet. Detta kan beskrivas som ett slags tvåkammarsystem på europeisk nivå, även om varje försök att använda ord hämtade från nationella lösningar kan skymma att EU är ett unikt projekt för samverkan mellan länder. En lösning med dubbla majoriteter och en minskning av utrymmet för vetorätt ser vi som ett bättre alternativ för vårt land än en ändring av viktningen av röster så att de större länderna får en större tyngd än i dag. Det är inte så sannolikt att de större länderna skulle acceptera en utvidgning som bl.a. omfattade våra baltiska grannar utan att något som helst skulle göras åt dagens regler. Debatten i vårt land bör därför inte sky dessa problem, åtminstone inte om vi önskar ha inflytande över lösningen. Jag har talat som om alla i vårt land verkligen önskade våra grannar i Baltikum och länderna i Central och Östeuropa som medlemmar i EU. I själva verket är jag inte så säker på att så är fallet. Jag tänker då på Vänsterpartiet och Miljöpartiet. I kampanjen inför fjolårets folkomröstning var ett av deras argument för att välja ett svenskt utanförskap att EU inte bestod av alla Europas länder. Nu öppnas möjligheterna att på något årtionde fördubbla antalet medlemmar. Det verkar alldeles klart att dessa länder vill bli medlemmar i detta samarbete mellan Europas demokratier. Jag vill ställa en fråga till Vänsterpartiets och Miljöpartiets representanter i dagens debatt: Är ni för eller emot att EU tar emot alla europeiska demokratier som önskar gå med? Är ni för eller emot att Europa blir helt? Fru talman! Vår uppfattning om huvuduppgiften inför regeringskonferensen nästa år är således mycket klar, men om det är huvuduppgiften som allt eller nästan allt måste underordnas tror jag att det finns viktiga förändringar som bör göras och som inte försvårar östutvidgningen. En central uppgift är att förstärka EU:s folkliga förankring. Det handlar bl.a. om öppenhet i och förenklingar av beslutsfattandet, om en förbättrad nationell kontroll av de olika ländernas representanter i ministerrådet och i Coreper och om en konsekvent tillämpning av närhetsprincipen. Vi har anledning att vara stolta över våra traditioner på offentlighetsområdet. Även om ett gemensamt lagstiftningsarbete från 15 länders sida måste innehålla mycket av förhandlingar och ett givande och tagande, så är det fråga om lagstiftning, och en lagstiftning för demokratiska stater måste förstås ske under mycket stor öppenhet. De nuvarande förhållandena är inte acceptabla. En lika stark principiell kritik gäller den svaga ställning som de nationella parlamenten med något eller några undantag har vad gäller den lagstiftning som sker i ministerrådet. Denna fråga bör lösas inom varje land och inte på EU-nivå. När det gäller vårt land tror jag t.ex. att EU-nämndens befogenheter behöver stärkas och att fackutskotten måste få en mycket starkare ställning under arbetet med att ta fram ny lagstiftning på EU-nivå. Utöver dessa förändringar behöver den s.k. närhetsprincipen tillämpas mycket mera strikt. Det handlar ibland om att en del frågor skall lösas på EU nivå, utrikespolitiskt samarbete, polisiärt samarbete och miljösamarbete. Men det är också fråga om att föra bort frågor från EU-parlamentet behöver kanske inte lägga sig i hur medlemsländerna sköter eller missköter sina zoologiska trädgårdar. Och turismen kanske inte behöver regleras och styras på världsdelsnivå. Jag tror att man kommer en bra bit på väg genom att ställa frågan om ifall ett problem är gränsöverskridande eller inte. Luftföroreningar och internationell brottslighet är det. Norrtäljebussarna är inte det. Fru talman! Sverige borde ha goda möjligheter att påverka utgången av nästa års regeringskonferens. Vi i Folkpartiet liberalerna och många andra Europavänner i vårt land känner dock en stark oro inför den vilsenhet och förvirring som regeringspartiet hittills uppvisat i dessa frågor. Vi välkomnar regeringens inställning till östutvidgningen, till behovet av öppenhet och till vikten av bekämpning av arbetslösheten. Men vi har mycket svårt att se ens konturerna av en samlad svensk strategi från regeringens sida. Möjligen kan vi få veta mera om detta under dagens lopp.

Fru talman! Jag skall börja med att genast besvara frågan. Det är självklart att vi i Vänsterpartiet är för att de länder i Central och Östeuropa som vill bli medlemmar i EU också skall bli det. En förutsättning för detta är att en hel del av EU:s nuvarande regelverk förändras, bl.a. jordbrukspolitiken. Det välkomnar vi naturligtvis. Men vi anser också att en utvidgning inte kan föra med sig att man effektiviserar på det sätt som Folkpartiet har föreslagit, nämligen att befintliga medlemmar i dag inte längre har en egen röst i utrikes och säkerhetspolitiken. Den typen av effektivisering av demokratin är vi motståndare till. Jag tycker att det är bra att den här debatten har kommit till stånd. Vi skall ju gå in i en valrörelse också detta år, denna sommar och denna höst. Ett stort problem är att så många människor i detta vårt avlånga land inte har någon aning om att vi skall ha ett val till EU-parlamentet och vad det egentligen handlar om. Debatten har upphört i och med folkomröstningen för väldigt många. Många var trötta och tyckte att det hade tjatats nog om den frågan. Men debatten om dessa frågor här i riksdagen har inte varit tillräcklig. Det har inte varit en tillräckligt öppen debatt. Enligt min uppfattning har inte regeringen gjort tillräckligt för att hålla diskussionen vid liv om de frågor som ständigt avgörs och debatteras i EU. Man har inte hållit frågan om Sveriges hållning i viktiga framtidsfrågor inom EU vid liv. Det fick vi ett exempel på i går - tyvärr bara ett exempel - när det gäller Schengenavtalets behandling. Men nu är vi ändå här. Vi har en s.k. slutdebatt om EU inför EU-valet. Vår inställning i Vänsterpartiet är naturligtvis att detta inte är någon debatt om huruvida vi skall vara med eller inte, utan detta är en debatt som utgår ifrån det faktum att Sverige är medlem. Vi skall tala om vad vi som partier vill göra i EU och hur vi ställer oss till de förslag som finns om EU:s fortsatta utveckling. När man lyssnar på debatten här i Sverige och samtidigt på den debatt som förs i EU:s medlemsländer och i EU-parlamentet, kan man tro att man befinner sig på två olika punkter på en tidsskala. Det skiljer ungefär två år, fast det i själva verket är samtidigt. Här pågår debatten som om det inte redan fanns någon debatt om EU:s framtid, som om frågorna inför regeringskonferensen över huvud taget inte hade väckts, som om inte EU:s nuvarande medlemsländer inte hade fört den här diskussionen i många år och redan tagit ställning. EU-parlamentet har ju också tagit ställning för hur man vill se EU:s framtid när det gäller de viktiga frågor som skall avgöras vid regeringskonferensen. De svenska EU-parlamentarikerna har ju också tagit ställning, även om flera av dem med ett förvirrat uttryck i ansiktet säger att de nog inte vet vad de röstade på eller varför. De kanske tryckte fel, eller också hade de missförstått det hela. Men EU-parlamentet har ju faktiskt under denna vår - för bara några veckor sedan - tagit ställning till ett omfattande dokument som anger hur man tänker sig EU:s fortsatta utveckling. Det är ett dokument som en överväldigande majoritet av de svenska EU parlamentarikerna har ställt sig bakom. De har alltså klart och tydligt uttalat sig för att frågor skall lösas på ett visst sätt och på ett sådant sätt som inte alls stämmer överens med vad man sade i folkomröstningskampanjen här i Sverige. Beklagligtvis är det så. Det är skandalöst, måste jag säga, och det är alldeles för litet uppmärksammat i Sverige att man säger en sak här hemma medan man gör och säger någonting helt annat i EU-parlamentet och i EU-debatten. Det är mycket som inte blev så som man från jasidan sade, även om Mats Hellström i inledningen försökte att tala om att allt det goda som vi nu ändå kan se - utvecklingen av ekonomin och investeringarna - naturligtvis är en följd av att vi röstade ja. För några månader sedan när vi sade att det inte blev det guld och de gröna skogar som man talade om, svarade man att det inte berodde på EU utan det berodde på någonting annat. Det finns en tendens att skriva allt det goda som händer på EU:s plussida, och om det händer någonting dåligt så har det över huvud taget inte med EU att göra. Jag tror att det bra om vi inte använder oss av den här typen av förenklingar i debatten. Det vi kan konstatera, Mats Hellström, är att de stora problem som vi har i Sverige - framför allt arbetslösheten - är kvar, oavsett EU-medlemskapet. Den frågan har vi inte löst här och inte heller inom den europeiska unionen. Den frågan har man tyvärr ingen adekvat lösning på i de program som i dag läggs fram och de program som regeringen så villigt kopierar i from av konvergensprogram och annat. Tyvärr är det så. Men problemet är inte bara att det inte blev som man sade från ja-sidan, utan det största problemet i dag är att ni inte heller gör det som ni sade att ni skulle göra. Det är inte bara så att det inte blev som ni sade, ni gör inte heller som ni sade. Ni sade faktiskt att ni skulle arbeta för vissa saker i EU - det var därför som vi gick med - och ni skulle förhålla er på ett visst sätt, ni skulle rösta på ett visst sätt, ni skulle minsann se till att små länder fick behålla sitt både dubbla och enkla veto, ni skulle se till att offentlighetsprincipen skulle införas i EU, ni skulle bygga folkhemmet i EU. Det skulle införas minimiregler på miljöområdet. Vi skulle behålla en jättesträng gränskontroll så att narkotikan inte kom in i landet. Vi skulle absolut inte ha något polisiärt samarbete. Ja, det var väl bra. Men när dessa förslagen lades fram och debatterades i EU-parlamentet så röstade en överväldigande majoritet emot det som man hade sagt här, att man skulle vara med för att kunna arbeta för detta i EU-parlamentet. Det är mycket märkligt. Jag begriper inte hur en och samma person i ett land kan säga en sak och sedan åka söderut och i ett annat politiskt sammanhang bekänna sig till någonting helt annat. Här talar man om självbestämmanderätt, offentlighetsprincip, insyn, demokrati, förankringsprocess i folklig medverkan. I EU-parlamentet säger man: Mer union och mindre demokrati. Och det gör man på punkt efter punkt. Jag har hela rapporten, dvs. det som man i EU parlamentet säger vara det viktigaste politiska dokumentet som man har behandlat under det här året. Jag har alla röstetalen och kan konstatera att det är ett fåtal svenska EU-parlamentariker som konsekvent har stött den linje som man talade om från både ja-sidan och nej-sidan. Det handlar om förslag som innebär fortsatt vetorätt i utrikespolitiken. Hur många röstade för detta, när den frågan var uppe i EU-parlamentet? Jo, det var fyra stycken: en vänsterpartist och tre socialdemokrater. Centern och Miljöpartiet lade ned sina röster. Alla andra röstade emot. Små länder skall tydligen inte ha vetorätt. Det gäller rätten att stå utanför EMU:s tredje fas, den ekonomiska och monetära unionen, som ju regeringen säger att vi skall ta ställning till senare. Alla röstade för att vi skall gå in i den. Minimiregler för miljön röstade de flesta emot. På punkt efter punkt ser det ut på det sättet. Vad jag skulle vilja veta i debatten är: Vad vill man egentligen från partiernas sida, och vad vill regeringen? Skall vi först ha ett val och sedan få reda vad ni vill?

Fru talman! Kammarledamöter, ni på läktaren och ni som lyssnar! Låt mig först och främst säga att det en demokratisk ynkedom att EU-nämnden i de flesta viktiga frågor behandlas som luft. När det t.ex. gäller Schengenavtalet, vetorätten gör regeringen sina egna piruetter utan att fråga de folkvalda. Det är skrämmande. Schengenavtalet är speciellt skrämmande med tanke på att det i själva verket kommer att leda till i stort sett fritt flöde av narkotika över gränserna. Fru talman! Jag har hälsningar från ett mycket illa drabbat land, ett land som drabbats av den värsta av olyckor och som i dag står utanför den internationella gemenskapen, ett land där räntorna är skyhöga, valutan skrämmande svag och statsskulden skenar, ett alltmer isolerat land där industrin massavskedar folk och allt fler människor lämnar sina hus för att flytta in i jordkulor. Jag har hälsningar från Norge, det land där folket sade nej till medlemskap i EU. Det var så det skulle bli i ett land som röstade nej till medlemskapet - om man fick tro ja-sidan. Men verkligheten blev en annan. Det går riktigt bra, väldigt bra för Norge. Det beror inte bara på oljan, som Mats Hellström vet. Det går halvdant för Sverige, riktigt dåligt under långa perioder. Vi kan alla ta del av siffrorna. De nya EU-staternas valutor har försvagats, medan Norge och Schweiz har stärkt sina valutor och sänkt räntorna mer än andra. Så blev det. Ett halvår har gått efter folkomröstningen. Och det mesta som ja-sidan sade visade sig vara fria fantasier. Ett halvår har gått, och folkopinionen har svängt i takt med att löftena visade sig vara både ihåliga och ibland rent ut sagt lögnaktiga. Sällan har så många blivit så lurade av ett så enigt etablissemang. Och nu tänker man fortsätta med valutaunionen, med Schengenavtalet och med avsägande av vetorätten, vetorätten som för bara sex månader sedan av socialdemokraterna betecknades som en livlina för våra möjligheter att få inflytande. Miljöpartiet de gröna är naturligtvis med på att sanera svenska statens dåliga ekonomi. Vi har lagt fram flera förslag om det. Därför känns det tragiskt att en av de största utgifter som den svenska staten har är just medlemsavgiften till EU som äter upp de besparingar som görs i det sociala skyddsnätet i Sverige. Barnbidraget sänks med 2,6 miljarder. Medlemsavgiften till EU är 20 miljarder. Sjukförsäkring, föräldraförsäkring och arbetslöshetsförsäkring sänks till 75 %, vilket innebär en besparing på knappt 2 miljarder. Detta är att jämföra med EU-medlemsavgiften på 20 miljarder. Neddragningar görs för kommunerna med ca 4 miljarder. Det innebär neddragningar inom barnomsorg, skola, miljöskydd osv. - jämför detta med medlemsavgiften på 20 miljarder. Det blir neddragningar för landstingen på ca 2 miljarder som innebär sämre sjukvård. Det är smärtsamt. Det är ingenting jämfört med medlemsavgiften till EU. Vi har sänkt biståndet med 1 miljard. Vi hade inte råd med mer, men vi har råd med 20 miljarder till EU. Insatserna för miljön minskas totalt med ca 1 miljard. Allt detta tillsammans räcker ändå inte för att få ihop till medlemsavgiften på 20 miljarder. Det finns mycket som talar för att det bästa för svensk ekonomi är att fortast möjligt ta sig ur den europeiska unionen. Ett krav som svenska folket har rätt att ställa är att få folkomrösta efter regeringskonferensen. Jag ställer än en gång frågan: Är Mats Hellström villig att agera för en folkomröstning efter regeringskonferensen 1996 så att svenska folket kan ta ställning till den nya EU som växer fram? Inför framtiden är det nya modeordet i svensk politik konvergens, ett ord som nästan ingen vet vad det betyder eller står för men som Göran Persson, Mats Hellström och hela den borgerliga svansen viftar med som vore det vägen till lyckan. EU:s lagstadgade konvergenskrav är en intellektuellt undermålig smörja om man ser på samhället som mer än en fråga om siffror och pengar. Man kan klara EU:s lagstadgade konvergenskrav genom att t.ex. pressa ner inflationen, genom att pressa upp arbetslösheten, genom att pressa ner statsskulden och pressa upp miljöskulden. Då blir man nöjd inom EU efter de konvergensregler som man har. Var och en måste ju inse att detta är att ta ett steg tillbaka i utvecklingen. Dessa budgetekonomiska sifferkrav måste naturligtvis underställas både ekologiska och sociala målsättningar. Det är också det som är Miljöpartiets mål i de samtal som vi för med regeringen i dessa frågor. Miljöpartiet kan inte acceptera att Sverige deltar i den monetära unionen. De två steg som Sverige hittills har tagit har ju slutat i förskräckelse. Det första steget var att man plockade bort alla spelregler för pengar. Det medförde att makten flyttades från politiskt valda församlingar till kapitalvalda. Det andra steget innebar bl.a. att vi skulle pumpa luft i kronan. Det var inte så lysande. Det har kostat Sverige mångmiljardbelopp, hög arbetslöshet, minskade investeringar och mycket annat. Nu gäller det det tredje steget som skall vara vägen till lyckan, till paradiset. Men inte är det så. Det riktigt stora problemet är att när vi väl tagit oss in i den tredje fasen är vi fast. Vi kommer inte ur. Så står det i avtalet. Har vi väl tagit oss in kommer vi inte ur. Om vi dessutom inte följer konvergensreglerna kan vi få böta som nation eller t.o.m. lägga pant som vi inte får ränta på innan vi rättat oss, oavsett vad svenska folket säger i val. Detta stämmer väldigt dåligt med den svenska grundlagen och det som Birgitta Dahl sade på nationaldagen, att makten utgår från folket och att det är viktigt att välja politiker som kan styra och ställa efter de intentioner som man själv har. Men när vi blev medlemmar i unionen har vi inte mycket att säga till om. Jag vill ställa en fråga till Mats Odell som skall upp i debatten senare: Blev stickprovskontrollen kvar för att förhindra knarkets inflöde i Sverige, så som kds lovade i debatt efter debatt inför folkomröstningen? Bo Könberg skulle jag vilja fråga: Sjönk matpriserna så som Folkpartiet lovade och åkte land och rike runt och gjorde gällande? Eller stämmer SCB:s siffror att de har höjts med tre procentenheter? Till Centern vill jag ställa följande fråga: Hur är det med miljögarantin? Blev det en garanti eller ett halmstrå som man då och då kunde rycka i? Hur är det, Mats Hellström, med vetorätten? Är det en livlina eller har den blivit ett trasigt snöre för att behålla vår suveränitet? Fru talman! Ni som sitter på läktaren och andra som lyssnar! Folkomröstningen var ett ganska stort skådespel. Ja-sidan målade upp en bild av ett svenskt medlemskap i EU som var synnerligen fantasifullt - förmodligen mot bättre vetande, som skickliga skådespelare. En av de skickligaste, och också den mest hårt arbetande, var Mats Hellström. Därför tilldelas han årets Oskar från Miljöpartiet de gröna för bästa skådespelarprestation i den kalkonrulle som Socialdemokraterna regisserade inför folkomröstningen. Jag skall personligen överlämna priset.

Herr talman! När det gäller skådespelartalanger tycker jag att Birger Schlaug klarar sig ganska bra. Den viktigaste anledningen till att Sverige blev medlem i EU är att vi vill vara med och påverka i stället för att enbart låta oss påverkas av omvärlden. Birger Schlaug ställde en fråga till mig som handlar om den gränsöverskridande narkotikabrottsligheten. Vår uppfattning är att allt måste göras för att förhindra denna. Jag vet att Birger Schlaug har olika uppfattningar på det här området. Han vill begränsa möjligheterna till kraftfullt agerande. Är Birger Schlaug beredd att nu verka för att samarbetet inom den tredje pelaren skall kunna stärkas, så att vi kan få kraftfullare verktyg i kampen? Är ni beredda att överge era positioner, att detta enbart skall vara ett mellanstatligt arbete? Jag tycker att Birger Schlaug skall svara på den frågan i sitt nästa inlägg. Europas historia är ju, som Mats Hellström mycket riktigt sade, fylld av krig och säkerhetspolitiska förvecklingar. 50 år är en mycket kort tid i mänsklighetens historia - vi firar nu 50-årsminnet av fredsslutet efter andra världskriget - en historia som är fylld av bakslag. Vi måste lära oss något av Europas historia. En av Västeuropas och därmed, måste man också få säga, EU:s absolut största utmaningar är ju att bevara och säkra freden. Vi kan naturligtvis ha olika uppfattningar om i fall EU-idén främjar freden och stabiliteten mer och bättre än ett Europa som är strikt uppdelat efter gamla nationalstatsindelningar. Vi kan däremot inte ha delade meningar om att EU-idén av grundarna, fäderna och pionjärerna formulerades och konstruerades som just en fredsidé. Dessutom är EU en naturlig utveckling i ett alltmer internationaliserat samarbete i vår världsdel och en demokratisk plattform för att lösa gemensamma problem i vår världsdel Europa. Alltmer av det som styr vår vardag beslutas i dag utanför vårt lands gränser. Den klockan kan vi inte vrida tillbaka, oavsett hur gärna vi än vill och vilka motiv vi än har, för vår tillvaro blir alltmer komplex. Individen behöver en familj. Familjen behöver en kommun för den nära servicen. Men inte heller kommunen klarar av alla våra behov av service och stöd. Därför har vi landsting som efter bästa förmåga försöker sköta mer komplicerad sjukvård och kollektiv trafik. Men inte heller landstingen klarar av alla våra behov. Därför har vi nationalstatens demokratiska institutioner, av vilka denna riksdag är den viktigaste. Men hur gärna vi än ville och oavsett om vi kunde ta för oss all tänkbar suveränitet skulle vi inte här i denna kammare klara av att lösa t.ex. de gränsöverskridande miljöproblemen. Talmannen kunde slå klubban i bordet tills det sprack, och Birger Schlaug kunde begära voteringar tills morgonen grydde utan att vi i nationalstatens regi kunde göra någonting åt t.ex. de gränsöverskridande miljöproblemen. Därför är det en helt naturlig utveckling att svenska kvinnor och män ställer upp till ett allmänt val den 17 september för att representera sitt land och sitt parti i Europaparlamentet, där vi faktiskt kan göra någonting åt bl.a. de gemensamma miljöproblemen i vår världsdel. Det är precis lika naturligt som att ställa upp i val till kommunfullmäktige, landsting och riksdag. Men maktfördelningen mellan alla dessa nivåer måste bygga på den gamla principen, att besluten skall fattas på lägsta möjliga nivå och att de högre nivåerna skall ha en subsidiär, eller stödjande, funktion. Med ett sådant synsätt blir det inte rimligt att arbeta för att Sverige skall utträda ur EU. Det vore lika fel som att arbeta för att t.ex. Stockholms län skulle utträda ur nationalstaten Sverige. Detta trots att det säkert skulle gå att uppbåda motsvarande argument, t.ex. att vi stockholmare skulle förlora i suveränitet när vi i denna kammare kämpade mot skåningar, norrlänningar och smålänningar, att vi skulle förlora skattekraft till andra delar av landet, att vi skulle få lägre livsmedelspriser om vi bara kunde importera från världsmarknaden och slapp hålla jordbruket under armarna i andra delar av nationalstaten Sverige. Alla inser att detta vore orimligt. Jag menar att det vore lika orimligt, herr talman, att Sverige skulle utträda ur EU - en demokratisk struktur för gemensamma beslut i vår världsdel Europa, som nu befinner sig i ett mycket viktigt utvidgnings och omvandlingsskede. För fem månader sedan inträdde Sverige som fullvärdig medlem i EU. Sedan dess är det i den offentliga debatten ingen hejd på vad som läggs EU medlemskapet till last. Följaktligen är också en större andel av befolkningen negativ till EU i dag än när folkomröstningen genomfördes. Men det är ju inte säkert att allt som man tycker är negativt verkligen beror på EU, oavsett vad Birger Schlaug och Gudrun Schyman säger. Man kan ju som nybliven EU-medlem inte heller veta vad alternativet att stå utanför skulle ha inneburit. Dessutom är det något tidigt, Gudrun Schyman och Birger Schlaug, att fem månader och en vecka efter inträdet upprätta ett bokslut över Sveriges medlemskap i EU, som jag tycker att ni har ägnat er åt här i dag. Sverige har nu en historisk uppgift att tillsammans med övriga Västeuropa hjälpa till att lyfta upp Östeuropa till något så när rimliga, sociala nivåer. I detta arbete finns inget bättre redskap än EU. Jag utmanar faktiskt Vänsterpartiet och Miljöpartiet att här i dag berätta hur vi bättre skulle kunna bidra till detta än just genom EU. EU-debatten i vårt land handlar alldeles för mycket om jordgubbars storlek, gurkors utseende, jakt på morkullor och om livsmedelspriser. Jag tror inte att någon är ointresserad av livsmedelspriser. Men vi får inte glömma bort att om vi inte klarar av de stora frågor som vi nu står inför i vår världsdel, att klara säkerhetspolitiken och freden, då är frågan om jordgubbars storlek totalt ointressant. Då existerar inte ens debatten om livsmedelspriser. Många av dagens allvarligaste miljöhot är globala och regionala. Därför måste vi ta tag i de frågorna. När Sverige blev medlem av EU förändrades våra förutsättningar, men effekterna beror på vilken kraft Sverige väljer att driva miljöfrågorna med nationellt och i den europeiska unionen. Därför är det livsviktigt att Sverige omedelbart lägger fast en strategi för hur miljöarbetet i EU skall bedrivas. Vi kristdemokrater hävdar att Sveriges ambition skall vara att inte sänka några som helst miljökrav, utan att vi om möjligt skall gå längre än vad som beslutas i EU. Vi skall fungera som en spjutspets i det gemensamma miljöarbetet snarare än att vara den diplomatiske medlaren som bara söker efter den minsta gemensamma nämnaren.

Herr talman! Gudrun Schyman för hellre en debatt om debatten än att tala om vad hon verkligen vill. Jag måste säga att argumentationen är falsk, och det är tal med dubbel tunga att å ena sida kritisera regeringen för att den inte i riksdagen tillräckligt skulle ha förankrat de positioner som skall läggas fast i höst och att å andra sidan säga att regeringen skulle ha fattat beslut tidigt. Man måste ju bestämma sig. Jag vill ställa frågan till Gudrun Schyman, men egentligen är den också relevant att ställa till Bo Könberg: Är det så att man önskar det man har uttalat sig för i EU nämnden, dvs. att man ställer upp på den linje som regeringen har valt, initierar en livlig debatt, inte minst i den parlamentariska kommittén, och därigenom får en ordentlig dialog i det svenska samhället för att sedan bestämma sig i samråd med regering och riksdag om positionen i öst? Är det detta man vill, eller vill man att regeringen skall gå före och lägga fast linjen innan man samråder? Nu angrips vi för bäggedera. Gudrun Schyman måste faktiskt välja. Det är falskt att angripa regeringen från två håll. Gudrun Schyman måste bestämma sig! Birger Schlaug talar om konvergensprogrammet som en intellektuellt undermålig smörja. Schlaug är rätt skicklig på att vara förförisk, men han talar inte mycket om vad det är för ekonomisk politik som skulle föras vid ett utanförskap, som skulle leda Sverige till något av detta norska som han önskade sig. Om norska staten sålde sina aktier i Statoil, skulle det norska folket slippa att betala skatt i åtta år. Nog betyder oljan en del för den norska ekonomin, Birger Schlaug. Det är något av råttfångaren i Hameln i Birger Schlaugs i och för sig skickliga argumentering, men i grunden är den väldigt falsk. Vi får ingenting veta om vad hans politik egentligen skulle innebära. Herr talman! Vi får inte glömma EU-arbetet. Det fortsätter varje dag, år ut och år in, vare sig det är regeringskonferenser eller inte. Därför måste vi driva våra frågor såväl före och under som efter konferensen 1996. I torsdags redovisade jag här i kammaren förberedelserna inför regeringskonferensen 1996. Nu tänker jag ta tillfället i akt att redovisa några aktuella frågor i EU-samarbetet, där den svenska regeringen är aktiv. Det som jag tycker är mest positivt märkbart med medlemskapet är att vi nu påverkar frågor som verkligen berör oss. Nästan varje vecka åker svenska ministrar till EU och deltar i beslutsfattande om alla möjliga frågor. Självklart påverkar besluten hur det slutligen blir. Ingen kan ha undgått Margareta Winbergs kamp för bättre förhållanden för djuren. Även på en rad andra områden har vi tagit initiativ och verkat aktivt för våra intressen. En av grunderna för vår demokrati är den öppenhet som finns i svensk förvaltning. Därvidlag skiljer vi i Norden oss från flera andra EU-länder som har en annan tradition. Danmark har tagit initiativ när det gäller att öka öppenheten i rådsarbetet. Där har Sverige, som medlem, nu snabbt anslutit sig. Vi har lagt egna förslag. Jag redogjorde för detta här i kammaren för en månad sedan. Förra måndagen togs beslut i frågan i allmänna rådet. Resultatet innebär att det blir ett offentliggörande utan undantag av omröstningsresultat i rådet, fler öppna rådsdebatter, bättre förhandsinformation inför rådsmöten, offentliggörande av texter på ett annat sätt än tidigare, förbättrade möjligheter för allmänheten att ta del av resultaten av rådsmötena. Förändringen är inte så långtgående som vi i Sverige önskade, men det är ett steg på vägen mot ökad öppenhet. Regeringen nöjer sig självklart inte med detta, utan planerar ytterligare initiativ inför regeringskonferensen 1996. Frågan om öppenhet kommer med all säkerhet upp på regeringskonferensen. Det kommer vi att se till. Sverige kommer givetvis att ha en aktiv roll i den frågan. Efter toppmötet i Essen har en kraftsamling ägt rum i EU för att uppfylla de krav på förbättrad arbetsmarknadspolitik som regeringscheferna ställde. Flera kommissionärer har kommit med nya förslag som skall skapa nya jobb, investera i kunskap och människor och göra EU konkurrenskraftigt. I det arbetet är Sverige aktivt och pådrivande. Inför regeringskonferensen 1996 kommer vi att återkomma till EU-nämnden med flera förslag på hur man skall ge sysselsättningsfrågan ännu större plats i EU. När jag talar om sysselsättning vill jag passa på att ge ett exempel på hur man inom EU arbetar med ett direktiv som genom miljöförbättringar kan få direkta konsekvenser också för sysselsättningen. Det är ett direktiv som går ut på att man skall sänka blyhalten i dricksvatten från 0,05 mg till 0,01 mg per liter. Det planeras att genomföras under en 15-årsperiod. Det skulle betyda att man måste göra investeringar och ombyggnader av vattenanläggningar o.dyl. för ungefär 300 miljarder svenska kronor. Man räknar med att förbättrade vattenledningar i hushållen kräver investeringar på 900 miljarder svenska kronor. Var och en kan själv räkna ut att om detta direktiv förverkligas kommer det att skapa många nya jobb länge. Inom det europeiska socialdemokratiska partiet har vi nu inför toppmötet i Cannes arbetat fram en rapport om hur bättre miljö kan ge flera jobb. Herr talman! Europas politiker måste ta uppgiften att skapa ett medborgarnas Europa på allvar. Att stärka kvinnors makt och inflytande i Europa är då ett viktigt mål för att stärka demokratin. Därför har Sverige, tillsammans med Spanien, tagit initiativ på jämställdhetens område. Det är ett initiativ som rör olika områden och plan. Det är konkreta mål för kvinnorepresentationen inom EU:s institutioner och tidpunkten när dessa mål skall vara uppnådda. Det rör förändring av åldersgränserna för tjänstetillsättning inom EU och förslag om ett permanent ministerråd för jämställdhet. Sverige och Spanien skall inför regeringskonferensen 1996 också föreslå att jämställdhetsfrågorna tas upp på ett mer övergripande sätt i EU:s fördrag. Slutligen kommer vi i ljuset av EU:s Medelhavsinitiativ att arbeta för att EU särskilt uppmärksammar situationen för kvinnorna i Nordafrika. Det är naturligtvis också viktigt eftersom det finns så många invandrarkvinnor från Nordafrika i EU. Herr talman! Regeringen har redogjort för EU strategin på miljöområdet i en skrivelse. Jag vill särskilt framhålla framgången i kampen mot försurningen. Vid miljöministermötet i mars togs frågan upp på svenskt initiativ. Kommissionen har lovat att ta fram en strategi som tidigare har saknats. I EU är det nödvändigt att samarbeta med andra länder för att nå framgång. Därför är det glädjande att vi på miljöområdet har haft framgång för det sättet att arbeta. Kontakter med Spanien har lett till en gemensam strategi att i höst ta upp gemensamma miljöproblem som finns i Östersjön och Medelhavet. Regeringen sonderar också möjligheten att samarbeta med Tyskland om ett initiativ när det gäller återvinning, kretslopp och kemikalier. Ett annat område där Sverige har höga ambitioner är arbetet mot social segregation, problem och möjligheter i storstäder samt kamp mot droger. Allt detta ryms inom EU:s fattigdomsprogram. Sverige vill förbättra det som görs. Socialdepartementet har därför haft sonderande samtal med Frankrike för att se om vi skulle kunna göra något gemensamt när det gäller att få till stånd ett mer konkret samarbete inom EU mot fattigdom och social segregering. Herr talman! Ett område där Sverige under våren spelat en aktiv och pådrivande roll är frihandeln och förstärkandet av det transatlantiska samarbetet. Många tankar om hur det skulle kunna gå till har kommit fram de senaste månaderna från politiker på ömse sidor om Atlanten. Det är viktigt att inte Europa och Nordamerika glider isär. Om de två största handelsaktörerna kommer i konflikt med varandra tar den allmänna frihandeln stryk. Den nya världshandelsorganisationen WTO skulle då få en dålig start. Vi bör skapa förtroende genom att ta fram områden där Europa och Nordamerika kan avveckla resterande handelshinder. De resultat som uppnås kan föras vidare till värlshandelsorganisationen. Även här söker vi samarbete med andra EU-länder, exempelvis Storbritannien. Jag har föreslagit att man inledningsvis inriktar sig på att avskaffa det som kallas icketariffära handelshinder inom de områden där det finns tillväxtindustrier, högteknologi och informationsteknik. Jag menar också att man skall utnyttja de positiva erfarenheter vi har av EES-processen. Varför inte skapa ett transatlantiskt ekonomiskt samarbetsområde?

Herr talman! Jag berörde i mitt första inlägg kort att Centerpartiet ser miljöfrågorna som viktiga. Jag vill gå vidare och peka på behovet av en europeisk skatteväxling för miljön. Det är min förhoppning att vi i nationell enighet kan driva på för att EU skall ta steget in i kretsloppssamhället. Ekonomiska styrmedel behövs för att den som satsar på miljövänlig produktion inte skall drabbas av sämre konkurrensvillkor. Ett skärpt produktansvar för tillverkaren är också en del av en sådan politik. Ett sätt att skapa gröna jobb är att driva krav på ökade utsläppsavgifter och en gemensam koldioxidskatt kombinerat med sänkt skatt på arbetskraft. Vi behöver göra gemensamma ansträngningar för att utveckla alternativa drivmedel och energikällor, och vi anser från Centerpartiets sida att man bör driva uppfattningen Euratomavtalet skall omvandlas till ett avtal om stöd till förnybara energikällor. Vi är eniga om detta i Centerpartiet, både de som sade ja och de som sade nej till medlemskapet. Vi är också eniga om att vi vill ha en ökad överstatlighet när det gäller miljöbesluten och dessutom majoritetsbeslut. Vi vill alltså efter folkomröstningens utslag för ett medlemskap gå vidare med ett samarbete för att få bukt med de gränsöverskridande miljöproblemen. Vi vill också att Sverige skall vara en spjutspets när det gäller europeisk miljöpolitik. Och, Birger Schlaug, vi i Centerpartiet håller inte fast vid några gamla bräckliga halmstrån från folkomröstningsdebatten. Vi vill gå vidare och påverka det europeiska samarbetet. Vi vill vidare att en svensk hållning till vetorätten skall förankras i riksdagen under hösten. Vi menar från Centerpartiet att vetorätten skall behållas när det gäller den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken. Det finns litet olika bud om vad som kommer att diskuteras inför regeringskonferensen. Kommer den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken, inlemmandet av VEU i EU och upprättandet av ett gemensamt försvar att bli en stor och viktig fråga, som kommer att debatteras ingående på regeringskonferensen eller inte? Vi kan ändå konstatera att debatten här hemma både i medier och i kammaren i dag blir av betydelse inför de svenska positionsbestämningarna. Jag delar Göran Lennmarkers synpunkt att det behövs mer av analys i det gemensamma utrikes och säkerhetspolitiska samarbetet, men jag landar inte på samma slutsats, dvs. att vi också skall behöva ändra på vetorätten. Jag känner en oro inför att det förekommer en sådan brådska i detta sammanhang. Flera debattörer anför att det är viktigt att snabbt fördjupa samarbetet. Det skall införas ett tvåkammarsystem med ministerrådet som en senat och parlamentet som ett representanthus. Det kan bli en fara för EU-samarbetet, om man går alltför snabbt fram med en snabb fördjupning i federativ riktning. Det är också viktigt att vi hela tiden tänker på den folkliga legitimiteten. Resultatet av 1996 års regeringskonferens måste bli att vi i en folkomröstning får medborgarnas förtroende för fortsatt samarbete. Om detta har också EU kommissionens ordförande Jaques Santer varit tydlig. Han har flera gånger varnat för att vi inte skall upprepa misstagen från Maastricht och framhållit att EU inte får uppfattas som eller ännu värre utvecklas till ett projekt för politiker och byråkrater.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att Gudrun Schyman faktiskt svarade på min fråga om Vänsterpartiet är anhängare av att de länder i Öst och Centraleuropa som vill bli medlemmar i EU skulle bli det. Jag är också tacksam för det svar som jag fick, eftersom det var mycket positivt. Gudrun Schyman sade sig vara mycket för detta. Det man möjligen kan undra är förstås över Vänsterpartiets allmänna ståndpunkt i ett läge där man kraftfullt varit emot ett svenskt medlemskap i EU. Jag förmodar att man inte har så rasande mycket emot att Sverige skulle gå ur EU. Hur ser man då på sina möjligheter att bidra till att det går som det bör gå för de östeuropeiska och centraleuropeiska länderna? Om Sverige fortsätter att vara medlem förmodar jag att Gudrun Schyman anser att det är bra med internationellt samarbete som fungerar. Hon behöver ju inte stödja de folkpartistiska lösningarna, men hon har kanske några egna förslag till hur man skall klara ett EU med kanske 25 eller 30 medlemmar. Men på vilket sätt skulle vi kunna bidra till att hjälpa de östeuropeiska, centraleuropeiska och baltiska länderna i detta sammanhang, om Sverige hamnar utanför EU? Jag är ändå glad över det som redan har sagts. Ju fler av oss här i kammaren som ser det som en viktig uppgift att hjälpa till så att de forna kommuniststaterna kan bli medlemmar i EU, desto bättre. Birger Schlaug var inte lika intresserad av att svara på frågor utan var mer intresserad av att ställa frågor. Han ställde en till mig, nämligen om vad jag tycker om matprisernas utveckling. Han undrade också om SCB:s siffror stämmer. Ja, jag skulle väl tro det - det är mycket sannolikt. De tycks peka på att vi hittills, under de fem månader som Sverige har varit medlem, skulle ha haft en prisutveckling om ca 3 %. Svaret till honom är förstås att fem månader är en rasande kort tid för att man skall kunna ha en färdig uppfattning om effekten. Vi får väl tillfälle att återkomma till den frågan. Möjligen kunde Birger Schlaug under sina två kommande inlägg ägna litet tid till att svara på min fråga om vad Miljöpartiet tycker. Då får vi se om han är lika positiv till att EU utvidgas med 10-12 länder som Gudrun Schyman var för en liten stund sedan. Mats Hellström ställde en fråga gemensamt till mig och Gudrun Schyman. Det kan inte vara ofta som vi får sådana. Han tyckte att vi på något vis skulle bestämma oss. Jag tror att den då aktuella delen av frågan närmast gällde Gudrun Schyman, så jag överlåter den med varm hand till henne. Den del som väl gällde mig avsåg den starka kritik som jag har riktat mot det sätt som regeringen har valt för att hantera frågan hur vi i fortsättningen skall ställa oss till frågan om vetorätt eller inte i vad gäller den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken. Därvidlag har min och Folkpartiets position varit mycket klar, dvs. vi tycker att det är ett bra steg som regeringen nu är beredd att ta. Det går åt det håll som vi har pläderat för. Det som vi har kritiserat är ju att regeringen väljer att presentera denna nya position i Bryssel, inte i EU-nämnden eller i riksdagen. Det för mig in på den fråga som jag ägnade en del av mitt inledningsanförande åt, nämligen den nationella förankringen av viktiga beslut som fattas på europeisk nivå, inte bara de som har att göra med grundlagar och annat på EU-nivå utan alla de dagliga beslut som fattas. Jag nämnde två saker som jag tyckte var angelägna för att förbättra den svenska nationella kontrollen, den svenska riksdagens kontroll av vad som händer och sker på Europanivå. Den ena var att ge EU nämnden en starkare och tydligare ställning, den andra och minst lika viktiga att fackutskotten skulle komma in på ett mycket tidigt stadium. Det vore intressant att höra om Mats Hellström är för detta eller om han är emot det. Till sist, herr talman, var det min förhoppning i det förra inlägget att vi under den här debatten skulle få höra vad den svenska regeringen har för inställning i de stora frågorna inför 1996. Vi har ännu inte fått höra det, men det finns fortfarande tillfälle för statsrådet att kommentera detta.

Herr talman! Jag skall säga till Bo Könberg att jag respekterar att andra människor, andra partier och andra länders regeringar har en annan uppfattning än jag i politiska sakfrågor. Mitt ställningstagande till utvidgning av och medlemskap i EU för andra länder bygger på denna respekt för de demokratiska rättigheterna. Jag hoppas att det är någonting som vi delar, Mats Hellström tycker att jag för fram en tudelad kritik mot hanteringen av dessa frågor. Jag tycker inte alls att det är så besvärligt. Om vi skall få litet ordning och reda i den politiska debatten och få tillfälle till en öppen och offentlig debatt om stora, viktiga politiska frågor är det rimligt att regeringen kommer med sitt förslag och talar om vad man vill. Sedan ställer man det under debatt. Vi för en öppen debatt och alla redovisar sina ståndpunkter. Därefter får man se vilket resultat man kommer fram till och vilka förslag man kan få majoritet för. Vi gjorde så i höstas med den ekonomiska politiken. Det gick alldeles utmärkt. Jag tycker att man skall göra så med alla viktiga, stora politiska frågor. Man skall försöka involvera, dra med så många som möjligt, inte bara i detta hus utan kanske framför allt utanför. Ett ständigt pågående politiskt samtal i offentlighet om de stora, viktiga politiska frågorna är vad jag efterlyser. EU-frågan är från början till slut - vi har inte sett slutet ännu - ett exempel på motsatsen. Jag tycker att jag har all rätt att kritisera det. Jag nämnde Schengenavtalet, som kom upp i går i Utrikesnämnden. Jag har tagit upp det i interpellationsdebatter i denna kammare vid två tillfällen under våren. Jag har efterlyst initiativ från regeringen för att få en debatt om frågan. Ni har faktiskt inte gjort någonting. Jag tycker att det är beklagansvärt. Så till synpunkten om den allmänna opinionen som nu har svängt och alla de som inte längre är för Sveriges medlemskap. Både jag och Birger Schlaug anklagas för att vi på något sätt står för denna negativa allmänna opinion. Det är intressant att ni tillmäter oss så stor vikt och att vi är så otroligt skickliga opinionsbildare, med tanke på att samtliga andra partier talar för medlemskap. Dessutom talar medierna för det. Att vi, med våra förhållandevis små partier och begränsade resurser, skulle kunna förmå så stora delar av den svenska befolkningen att ha en annan uppfattning är nog ändå något överdrivet. Jag tror att de flesta människor reagerar klokt och sunt. De ser vad som händer omkring dem i vardagen och drar vissa slutsatser: Det blev inte vad man hade sagt. Det blev inte vad de hade tänkt sig. Sedan tar de ställning utifrån det. Svårare än så är det faktiskt inte. Det är intressant att höra det varma talet om öppenhet och jämföra med röstningen bland EU parlamentarikerna när Vänsterpartiet väcker förslag som innebär att vi skall arbeta in den svenska offentlighetsprincipens grundlinjer också i EU-parlamentet. Då röstar man emot. Bara hälften av socialdemokraterna var för att man skulle ha en sådan offentlighet också i EU. Resten var emot. Kds var emot helt och hållet. Vänsterpartiets Bengt Hurtig väckte ett förslag som handlade om att införa minimiregler för miljön och att miljöhänsyn skulle kunna prioriteras högre än i dag inom EU. Jag kan tala om för Mats Odell att parlamentet, röstade emot det förslaget. Ni tycks inte ha särskilt mycket kontakt med varandra. Det verkar inte som om den ena handen vet vad den andra gör. Det är beklagligt att det är på det sättet. Ni får försöka reda ut det för era väljare. Men det måste bli klart och tydligt var ni står som politiska partier i valet. Jag skall i mitt nästa inlägg försöka hinna tala om var Vänsterpartiet står.

Herr talman! Först en liten kommentar till Mats Odell. Han sade att vi minsann inte skulle tala om jordgubbar här och gjorde ett stort nummer av det. Den ende som talade om jordgubbar var Mats Odell. Det tycker jag var ganska roligt. Sedan till frågan från Bo Könberg. Visst kan vi bredda unionen. De länder som vill komma in är naturligtvis välkomna, gärna efter folkomröstning, så att folket har fått säga sitt. Det vet Bo Könberg att Miljöpartiet tycker. Dessutom är det bra om man innan man släpper in nya länder ser till att det finns en utträdesparagraf, så att de vet att de inte blir livegna, inte bara för en generation utan flera. Det borde också gälla den monetära unionen. Där är vi med för evigt, enligt avtalstexten, om vi går in. Jag fick inte svar på mina frågor mer än av Bo Könberg. Det hedrar Folkpartiet att ha en rak linje. Man gillar superstaten som växer fram, och man kan t.o.m. svara på frågor om matpriserna. Det är bra. Men hur var det nu med knarket och stickprovskontrollerna, Mats Odell? Kds åkte ju land och rike runt och talade om att stickprovskontrollerna skulle vara kvar. Är de kvar? Hade ni rätt? Eller hade vi rätt? Varför lurade ni väljarna? Ni visste ju egentligen vad det handlade om. Helena Nilsson tycker att vi skall ha kvar miljögarantin och inte något halmstrå. Men problemet är att den miljögaranti som Centerpartiet och Lennart Daléus talade så mycket om nästan inte alls existerar. Man sätter t.o.m. tak i vissa miljöfrågor, så att vi inte längre får återvinna eller återanvända förpackningar på det sätt vi vill. Man sätter upp ett högsta tak. Är det bra miljöpolitik? Hur var det nu med miljögarantin? Centern åkte land och rike runt och körde med att miljögarantin skulle vara en garanti för att varje land alltid har rätt att gå före. Så var det inte. Ändå fick ni röster till jasidan på det. Hur blir det nu med vetorätten, Mats Hellström? Och, framför allt, blir det någon folkomröstning efter regeringskonferensen? Vad är regeringen rädd för? Är det möjligtvis folket? Jag tror inte att folket har gett regeringen mandat att gå längre än den har gjort nu. Jag tror inte att folket har gett regeringen mandat att gå vidare när det gäller t.ex. den monetära unionen, att plocka bort vetorätten eller att ta ytterligare steg mot en supermakt. Miljöpartiet har tagit EU-frågan på djupaste allvar. Vi har med lust - det kanske var att ta i - men i alla fall med stort allvar gått in i EU-nämnden och försökt förbättra förhållandena där. Vi har t.o.m. fått med oss ordföranden på en del förbättringar. Det är bra att en minister kan få en sammanfattning och veta vad nämnden egentligen tycker. Om det hade varit så från början hade vi kanske sluppit att se den svenska regeringen rösta för ett handelsavtal med Turkiet, trots att Turkiet fängslar parlamentariker. Vi jobbar också hårt i EU-parlamentet. Mats Hellström frågar vad vi egentligen vill och vilket vårt motförslag är till den ekonomiska politik som konvergensreglerna innebär. Det är bl.a. det jag sade. Självklart måste sysselsättningsmålet vara minst lika viktigt som inflationsmålet. Annars kan vi få ett fullständigt omänskligt samhälle. Vi kan klara budgetproblemen men få ett omänskligt samhälle. Självklart måste man se till att problemet med statsskulden inte löses genom att miljöskulden ökar. Samhället är ändå till för människor av kött och blod och inte bara för pengar. Det är grundläggande. Om man lägger fram ett så teoretiskt resonemang som det konvergensreglerna bygger på, tappar man människorna i samhället. Jag skall bara säga en sak när det gäller det som Göran Lennmarker sade. Den fråga han ställer, om Miljöpartiet vill vara med och ena hela Europa, låter litet obehaglig. Ena hela Europa, vad innebär det? Jag trodde att Europa var något annat än EU och att enande inte bestod i att blott och bart bygga en supermakt.

Herr talman! Först till Gudrun Schyman: Jag har också sett den sammanställning som ni har gett ut över hur olika svenska ledamöter i EU-parlamentet har röstat. Jag skulle vilja ge ett tips till de undersökande journalister som lyssnar till denna debatt: Studera den listan! Den används på ett mycket försåtligt sätt av Gudrun Schyman. Det är ungefär som om jag, efter kammardebatten i dag med ett antal voteringar, skulle välja ut en reservation på ett område där det finns ett antal reservationer. Bengt Hurtig har använt detta på ett systematiskt sätt. Han har begärt votering och sedan tittat efter hur många som har röstat på just hans eget förslag t.ex. om att säkra öppenheten i Europa. Det fanns ett antal andra förslag än dem som Bengt Hurtig hade väckt på de områden som Gudrun Schyman har tagit upp här. Jag tycker att hederligheten kräver att man redovisar det. Birger Schlaug talar om stickprovskontroller. Det hade varit bra om man hade kunnat ha kvar dem. Man har kvar kontrollmöjligheten. Jag måste upprepa min fråga till Birger Schlaug. Är man i Miljöpartiet beredd att ge arbetet inom den tredje pelaren, som har misslyckats när det gäller att på mellanstatlig väg få bukt med den gränsöverskridande brottsligheten framför allt på narkotikaområdet, de kraftfulla instrument som behövs för att klara av detta fruktansvärda problem som vi brottas med i Europa i dag? Det tycker jag är en viktigare fråga än frågan om stickprovskontrollernas vara eller inte vara. Sverige måste, herr talman, skaffa sig en strategi för miljöarbetet inom EU. Jag har i den parlamentariska kommittén EU 96 föreslagit att vi skall göra en särskild analys på miljöområdet och att vi skall tillsätta en bred arbetsgrupp med representanter från politiska partier, opinionsbildare och experter. Det är någonting som regeringen måste göra nu. Man måste skaffa sig en miljöpolitisk strategi föregången av en bred samrådsprocess inför regeringskonferensen. Sverige måste tillsammans med andra progressiva länder inför regeringskonferensen arbeta för att få gehör för ett antal viktiga förändringar som berör hälsa och miljö. Jag tänker på en stärkt miljögaranti - också med omvänd bevisföring - och på skatteväxling för miljön och jobben. Därför måste frågan om miljöskatter lyftas upp på gemensamhetsnivå med effektiva beslutsregler. För det tredje behövs det ett nytt energifördrag där EU:s energipolitik skall främja energieffektivisering och förnybara energislag och minska dagens beroende av icke förnybara energislag. Herr talman! Nu när vi är med i EU måste vi till fullo utnyttja de möjligheter som står till buds för att vara med och forma politiken. Därför är det viktigt att regeringen nu accelererar takten när det gäller att utforma de svenska positionerna. Vi måste i allt arbete slå vakt om en effektiv beslutsprocess, om ett fortsatt starkt inflytande för de små länderna genom rimliga rösträttsregler, om offentlighetsprincipen och om en kraftfull utrikes och säkerhetspolitik som kan hantera de problem som uppstår, samtidigt som vi slår vakt om vår militära alliansfrihet med den dubbla vetorätten. Kampen mot arbetslösheten måste bedrivas på alla fronter - också genom EU. Vi kristdemokrater menar också att den sociala dimensionen behöver fördjupas och förstärkas. Allt talar också, som jag nyss nämnde, för att det mellanstatliga samarbetet när det gäller att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten måste lyftas in på gemenskapsnivå.

Herr talman! Jag tror inte att Mats Odell svarade på Birger Schlaugs fråga. Jag gör det i stället. Frågan illustrerar verkligen Schlaugs ganska falska teknik. Han ställde följande fråga: Hur var det nu med stickprovskontrollerna? Han har ställt massor med liknande frågor här. Han vill ge intryck av att regeringen, EU kommissionen eller andra inte uppfyller löften som har givits. Ja, visst är stickprovskontrollerna kvar på knark. Sverige behåller sina tullkontroller vad gäller knark. Det kan vara svårt att uttala sig entydigt om det har blivit fler eller färre beslag. Det har blivit mindre antal beslag på många ställen, men på vissa viktiga orter som Göteborg och Varberg har å andra sidan beslagen ökat. Sammantaget har tullen tagit mer cannabis och heroin det första kvartalet 1995 än under något kvartal 1994, Birger Schlaug. Birger Schlaug ställde en retorisk fråga för att ge inryck av att det förelåg något slags falskhet före och efter folkomröstningen. Det var självmål, Birger Det är ungefär likadant när det gäller konvergensprogrammet. Det är en självklarhet att den svenska inriktningen är att sysselsättningsmålet skall omfattas av samma ambition som konvergenskraven. Det har vi fört fram. Det är glädjande nog, Birger Schlaug, också i den riktningen som utvecklingen i EU går under denna vår - både i Ecofinrådet och i kommissionens förslag om att man i sina konvergensprogram just också skall redovisa utvecklingen på sysselsättningsområdet. En hel del är kvar att göra, men det intressanta är riktningen. Det går så att säga vår väg och inte den andra vägen, vilket Birger Schlaugs inlägg nog gav intryck av för de flesta som lyssnade. Sysselsättning och arbetsmarknadspolitik har också tagits upp från den andra kanten - av Göran Lennmarker. Nej, Göran Lennmarker, det är inte den typ av arbetsmarknadspolitik som regeringen Bildt förde, som ledde till en tredubbling av arbetslösheten i Sverige och en femdubbling av långtidsarbetslösheten, som kommer att ligga bakom de förslag som den socialdemokratiska regeringen kommer att lägga fram till EU-nämnden och riksdagen och sedermera till regeringskonferensen. Förslagen kommer att präglas av den anda som vi har samarbetat i inom det europeiska socialdemokratiska partiet, och som också har präglat kommissionens arbete kring vitboken. Delors och de andra som har lagt fram vitboken uppskattar att det handlar om att kunna skapa i storleksordningen 15 miljoner nya jobb till år 2000, om den inriktning av arbetsmarknadspolitiken som vi arbetar med förs vidare. Vi anser att man bör stärka den inriktningen inför regeringskonferensen. Vi får återkomma till riksdagen sedan. Gudrun Schyman har redan fått ett ordentligt bemötande. Hon ställer något märkligt regeringar eller partiledningar i Stockholm till svars för vad EU parlamentariker uttalar sig om i EU-parlamentet i Är det verkligen så, Gudrun Schyman, att man förutsätter något slags centralstyrning från Stockholm av EU-parlamentariker? Man får väl ändå skilja på regeringar, partier och EU-parlamentet! EU parlametet skall ju faktiskt också vara en oberoende kraft. Det doftar litet väl mycket gammal stalinism om man verkligen menar att man skall centralstyra de Vi diskuterade vetot ganska ordentligt här i riksdagen för en vecka sedan. Det kan då rimligen enbart vara retorik som gör att debatten fortsätter. Frågan har klargjorts ganska ordentligt, men jag gör det en gång till. Man säger att det som sades var nytt och att man aldrig hört det. Men de exempel som Lena Hjelm Wallén gav är ju exempel på frågor som hon har redovisat inför EU-nämnden. Hon har ett antal gånger från vintern och framåt redovisat just problemen med beslutsformerna. Frågor av typen poliser i Mostar och finansiering i Ukraina har redovisats i EU-nämnden av Lena Hjelm-Wallén tidigare. Det kan inte ses som någon drastisk förändring. Man försöker undvika debatten och att tala om var man själv står genom att skapa en debatt om debatten.

Herr talman! Centerpartiet vill ha en konstruktiv och öppen debatt om det fortsatta samarbetet inom den europeiska unionen. Utifrån en i grunden positiv inställning vill vi konstruktivt och kritiskt granskande vara med och bygga upp svenska hållningar inför regeringskonferensen 1996. Jag vill betona att resultatet av regeringskonferensen måste vara så beskaffat att det för det första kan erhålla folkets stöd genom folkomröstningar i alla länder som så önskar och att det för det andra kan ratificeras av varje lands nationella parlament. För oss i Centerpartiet är det självklart att vi bör genomföra en folkomröstning i Sverige om regeringskonferensen 1996 leder till genomgripande förändringar av Europasamarbetet. Vi eftersträvar också väl förankrade svenska förhandlingspositioner i regeringskonferensen. Regeringen för ju hela Sveriges talan. Det är ett mycket ansvarsfullt arbete, och riksdag, organisationer och allmänhet skall ju ges goda förutsättningar att ta del av förberedelsearbetet. Som ledamot av parlamentariska kommittén skall jag försöka bidra till att det blir en sådan bred diskussion och ta till vara det intresse som det svenska folket visade i folkomröstningen i höstas. En första erfarenhet från den parlamentariska kommitténs arbete med ett första offentligt samtal här i Stockholm är att det inför höstens EU-val finns en risk att det kan bli en fortsättning av folkomröstningsdebatten. Ett sätt att möta detta är att vi politiker i alla offentliga samtal pekar på vad vi vill göra i EU parlamentet. Vi har ett gemensamt ansvar att motivera våra väljare att använda sin demokratiska rättighet att rösta. Det är också spännande att vi för första gången använder personvalsinstrumentet i hela landet. Slutligen kommer frågan om en utträdesparagraf ofta upp. Min bedömning är att vi inte behöver vara rädda för att driva det kravet. Det finns redan i många partigrupper i EU-parlamentet. Vi i Centerpartiet har med det i vår valplattform. Det har tolkats som en eftergift för vår nej-sida, men i de flesta internationella fördrag finns det en utträdesparagraf.
Herr talman! Gudrun Schyman förklarade sitt och sitt partis ställningstagande till förmån för att de central och östeuropeiska länderna skall kunna få bli medlemmar i EU med sin respekt för de demokratiska rättigheterna. Om det nu är så att det är större glädje i himlen när en syndare omvänder sig är det alltså i dag stor glädje i himlen. Däremot svarade hon inte alls på frågan om på vilket sätt man vill hjälpa till med att underlätta för dessa länder att bli medlemmar antingen Sverige är medlem i EU eller inte, men vi kan väl återkomma till detta. Birger Schlaug har också anslutit sig till detta. Det innebär väl att alla partier numera kan vara överens om detta. Birger Schlaug är också för att de öst och centraleuropeiska länder som vill skall kunna bli medlemmar i EU, gärna efter folkomröstningar säger han. Vidare säger han att det gärna skall finnas en utträdesparagraf. Jag trodde att vi hade rett ut den senare frågan ett antal gånger genom att konstatera att man självfallet kan utträda ur EU. Det är väl ingen som tror något annat än att man kan göra det ur ett samarbete mellan 15, eller om det i framtiden blir 25-30, europeiska demokratier. Birger Schlaug passade också på att genom en släng i förbifarten säga att Folkpartiet var för en superstat. Det var väl bra att det sades. Om vi var det skulle vi förstås säga det. Det är nog så att vi är det mest Europavänliga partiet, men om Birger Schlaug besvärar sig ett ögonblick med att läsa det program som vi presenterade för några veckor sedan inser han också att vi är för ett samarbete inom EU som inte handlar om en superstat eller en förbundsstat utan om ett nära samarbete mellan demokratier på ett unikt sätt. Jag uttryckte i slutet på mitt första anförande en förhoppning att vi i dag, under den EU-debatt som är anordnad och som handlar om EU:s framtid, skulle få veta mer om hur den svenska regeringen ser på de stora frågorna som står på dagordningen under nästa års regeringskonferensen. Nu kan vi bara konstatera att Mats Hellström bara har en chans till att tala om det.

Herr talman! Jag tror att vi alla gärna skulle vilja höra vad regeringen vill, och inte bara att man vill ha ett rådslag i det socialdemokratiska partiet. Man är ändå regering i ett land där inte alla tillhör det socialdemokratiska partiet. Landet som sådant bör ha en åsikt i dessa viktiga frågor. I Vänsterpartiet har vi en åsikt om vad vi vill göra i EU och vad vi kommer att arbeta för som EU parlamentariker. Vi kommer att arbeta för demokrati på alla nivåer och för en ökad öppenhet i det samarbete som sker inom ramen för det reellt existerande EU. Vi kommer att arbeta för internationella program för ökad sysselsättning. Det innebär att vi motarbetar tanken på en ekonomisk och monetär union. Den har ju en helt annan målsättning. Det är också därför vi inte skriver under det konvergensprogram som regeringen kommer att lägga fram. Vi kommer att arbeta för minskad arbetslöshet, ökad sysselsättning och ökad makt åt löntagare, vilket innebär minskad makt för kapitalägare. Det är vårt program. Vi kommer att arbeta för fred och säkerhet i världen, inte bara i Västeuropa. Det innebär att vi vill bryta ner supermaktsblock och låta bli att bygga upp nya militära allianser, vilket man är på väg att göra i Vi kommer att arbeta för en bättre miljö genom att envist hävda att ekologi och ekonomi måste gå samman. När målen krockar måste miljöhänsynen få gå före. Det är vad vi tänker göra. Det är vad våra parlamentariker kommer att säga i den valkampanj som vi skall ha inför valet i september. Jag kommer som partiledare att kräva att de personer som står på Vänsterpartiets lista och säger dessa saker i valrörelsen i Sverige också arbetar för detta när de sitter i EU-parlamentet. Jag tycker att det är hederlighet och ärlighet i politiken. Om Mats Hellström vill kalla detta för centralstyrning och stalinism säger det väldigt mycket om Mats Hellströms uppfattning om demokrati.

Herr talman! Jag kommer att förskräcka herr talman nu genom att säga att jag ansluter till det som Mats Hellström tycker är stalinism, nämligen att man skall veta vad man röstar på. Röstar man på en miljöpartist i valet till EU-parlamentet får man Miljöpartiets politik i EU-parlamentet där den drivs av våra parlamentsledamöter. Om det är stalinism har jag missuppfattat hela idéhistorien. Jag trodde att det var demokrati. Moderaterna frågade hur vi ser på detta med överstatlighet. Det är naturligtvis riktigt att vi tillhör dem som först i Sveriges riksdag har drivit kravet på just överstatlighet när det gäller miljöfrågor. Redan 1988 lade vi fram krav på en internationell miljödomstol som skulle kunna döma både länder och företag som t.ex. inte uppfyller internationellt ingångna konventioner. Vi är alltså för överstatlighet på miljöområdet. Det har vi alltid varit i den gröna rörelsen. Men det skall inte vara en propp. Det skall vara lägsta golv. Det får inte vara ett tak, vilket det alltför ofta är när det gäller EU:s stora miljöproblem, nämligen varor, produkter. Då återkommer vi till Göran Lennmarker som sade att han och moderaterna vill arbeta för den totalt fria marknaden. Det innebär bl.a. att länder inte får gå före och ställa hårdare miljökrav på olika produkter, som man t.ex. har gjort i Kalifornien. Detta innebär att hela dynamiken på marknaden blir förstörd. Det är möjligen det som är någon sorts stalinism, om man nu skall ta till sådana uttryck. Det är likriktning på marknaden. Varje land måste självfallet har rätt att gå före och ställa hårdare krav. Det skapar dynamik och teknisk utveckling. Jag tror att den här sommaren kommer att bli en lång het sommar. Jag hoppas att valet till EU parlamentet blir ett stort val där många deltar. Jag är övertygad om att många vill ha in miljöengagerade och miljökunniga politiker och dessutom de som är kritiker till EU. Jag tror att man vill ha politiker som tar EU-frågan på allvar. Det gör Miljöpartiet i allra högsta grad.

Herr talman! Låt mig först konstatera att Birger Schlaug inte svarar på de frågor som jag ställde, om han är beredd att ge kraftfullare verktyg för bl.a. gränsöverskridande narkotikabrottslighet. Han skakar på huvudet; han är inte beredd att göra det. Jag konstaterar också att Birger Schlaug hellre ägnar sin kraft åt halvkvädna populistiska tvetydigheter än att ta tag i det konkreta miljöarbetet inom EU. Miljöpartiet är alltså en bakåtsträvande kraft, och andra får ta tag i miljöarbetet inom den europeiska unionen. Birger Schlaug säger att han gärna vill ha överstatlighet. En domstol skall upprättas med världen som arbetsfält, om jag förstod honom rätt. Jag önskar er lycka till med detta, som med överstatliga medel skall gripa sig an miljöfrågorna. Varför skall ånyo, Birger Schlaug, det bästa bli det godas fiende? Varför inte i stället konstruktivt ta tag i de möjligheter som nu ligger öppna för Sverige att arbeta med miljöfrågorna i vår världsdel? Herr talman! Låt mig säga några ord om konvergensprogrammet. Just nu pågår överläggningar mellan regeringen och ett antal partier om detta mycket viktiga nationella dokument, där Sverige skall visa för omvärlden hur vi skall lösa våra ekonomiska problem. Vi kristdemokrater anser att vi skall göra allt för att uppnå konvergenskraven. Det är bra för Sverige med lågt budgetunderskott, låg statsskuld, låg inflation, låg ränta osv. Därefter skall vi ta ställning till hur vi skall göra med EMU:s tredje steg. Jag hoppas att ni i regeringen nu tar de utsträckta händer som finns, att ni verkligen gör vad ni kan för att åstadkomma denna breda nationella samling, som skulle kunna göra att vi kan återupprätta förtroendet för att Sverige kan komma till rätta med sina problem och därmed också få ner, långvarigt och väsentligt, räntan och stärka den svenska kronan.

Herr talman! Jag tycker att det är för tidigt att ta ställning till frågan om nya folkomröstningar, Birger Schlaug. Vi får bedöma det när vi ser vad konferensens resultat blir och storleksordningen på de förändringar som det kan handla om. En sak är jag bestämd på: jag delar inte Miljöpartiets uppfattning. Miljöpartiet menar, att om det blir som man önskar sig i en folkomröstning skall man inte ha en ny folkomröstning - som när det gällde kärnkraften. Men om det inte blir som man önskar sig vill man ha en ny folkomröstning. Den typen av inkonsekvens står vi inte för. Jag har uppenbarligen också en annan uppfattning än Gudrun Schyman om innehållet i den typ av dialog som jag menar är viktig och som skall föregå de svenska positionerna. Vi hoppas där på en så stor samling som möjligt i Sverige. Ett land är ju starkare om uppslutningen är stor i landet när man driver sina positioner i en regeringskonferens. Jag menar att de medborgarsamtal som regeringen för och det arbete som den parlamentariska kommittén har satt i gång för att få i gång en ordentlig diskussion i Sverige, är någonting som vi i regeringen bör ta till oss när vi går till riksdagen i höst med vår uppfattning om hur en position bör se ut och vill ha en dialog med riksdagen om detta. Det skall inte vara en meningslös diskussion, utan en diskussion där de som deltar skall veta att de har en möjlighet att påverka t.ex. regeringen. Jag är övertygad om att vi kommer att få ett bra stöd för att kunna ge positionsförslag i en dialog med riksdagen, där målsättningarna - som jag tror att vi är överens om i Sverige - skall kunna preciseras. Vad det handlar om i regeringskonferensen, Bo Könberg, är dels att EU-samarbetet vid regeringskonferensen 1996 måste ges en starkare folklig förankring och demokratisk legitimitet, dels att bana väg för EU:s fortsatta utvidgning, framför allt österut. Unionen och de resultat som uppnås måste vara demokratiskt förankrade och motsvara de förväntningar på samarbetet som ställs av unionens medborgare. Vardagsproblem måste kunna lösas. Regeringskonferensen måste lägga grunden för en utvidgning med länderna i Central och Östeuropa. Det är också en mycket viktig utgångspunkt. Utvidgning och fördjupning av samarbetet måste följas upp, enligt min uppfattning. Det finns ingen motsättning mellan dessa mål. Unionen måste bli öppnare. Unionen måste bli enklare. Unionen måste bli effektivare. Det är i den typen av frågor som jag är övertygad om att det kommer att gå att få uppslutning också från andra länder för de svenska ståndpunkter som vi tillsammans i det här landet skall försöka mejsla fram under detta år. Avslutningsvis kan jag säga, att utöver regeringskonferensen och utöver det vardagliga vill Sverige med sitt medlemskap i EU verka för ett Europa som är präglat av demokrati, solidaritet och öppenhet. Det är regeringens mening. En fortsatt sammanflätning av de europeiska staternas ekonomier tror vi kan bidra till att göra krig och konflikter lika otänkbara i Europa som de i dag är mellan de nordiska länderna. På sikt vill vi se en alleuropeisk fredsordning förverkligad, där militära lösningar på politiska problem är uteslutna.

Herr talman! Åhörare! Det finns i svensk politik ett par vägvalsfrågor som för partier nästan är antingen/eller-frågor. Den ena frågan är kärnkraften, och den andra är försvaret och därmed sammanhängande vapenproduktion och vapenexport. Det här är ideologiska frågor, väl förankrade i Miljöpartiet. Vi säger klart och tydligt i vårt partiprogram att vi önskar att Sverige går före på nedrustningens väg, att en aktiv fredspolitik inte går att förena med svensk vapenhandel och att det i dagens försvarstänkande, som bygger på nya och andra hotbilder än de rent militära, är nödvändigt att utveckla försvarsmetoder som bygger på en omrustning av försvaret. Enligt Försvarsberedningens rapport, som kom nyligen, finns det inga politiska förutsättningar för ett väpnat angrepp mot Sverige de närmaste åren. Hotbilden mot Sverige har förändrats delvis efter Sovjetunionens upplösning. Som nya hotbilder nämns flyktingströmmar, internationell kriminalitet och miljökatastrofer. När vi i denna kammare debatterade det svenska biståndet talades det om hotbilder som fattigdom och demokratiskt underskott, sårbarhet i energiförsörjning och vattenförsörjning. Sveriges vapenexport är till stor del avhängig av Sveriges behov av vapen, naturligtvis, som i sin tur beror på den försvarspolitik som förs. Landets vapenproduktion har en storlek både beräknad för eget behov och beräknad för export. Jag kanske skall påpeka att det finns ett generellt förbud mot vapenexport - den sker på dispens. De svenska riktlinjerna är följande när det gäller krigsmateriel för strid: Till stat som befinner sig i väpnad konflikt med annan stat får krigsmaterielexport inte godkännas, inte heller till stat som är invecklad i internationell konflikt, som kan befaras leda till väpnade konflikt, inte till stat som har inre väpnade oroligheter och inte till stat där det förekommer omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter. Jag vill fråga om den fjärde punkten, om brott mot mänskliga rättigheter som hinder för svensk vapenexport, är ett starkt argument internationellt som man accepterar. Det finns länder som visserligen har skrivit under konventioner om det men som inte särskilt bryr sig om varken uppföljning, kontroll eller bestraffning av MR-brotten. Jag tror personligen att inget land vill stå vid skampålen med världens uppmärksamhet riktad på sig. Kina är ett bra exempel. Bara ett par dagar efter ickespridningskonferensen gjorde Kina nya kärnvapensprängningar. De nya provstoppsavtalen blir inte klara förrän 1996, så det finns litet tid för nya experiment för en hänsynslös nation. När FN-kommissionen för de mänskliga rättigheterna vid sitt möte i Genève i mars hade en punkt på dagordningen som gällde ett förslag till resolution där Kina fördömdes för brott mot mänskliga rättigheter, gjorde Kina enorma ansträngningar för att först stoppa resolutionen och sedan hindra att den ens kom upp på dagordningen. Resolutionen avvisades vid en omröstning med siffrorna 21 mot 20 och 12 nedlagda röster. De 12 nedlagda rösterna anses vara ett resultat av ett intensivt lobbyarbete från Kinas sida. Det visar att anklagelser för brott mot mänskliga rättigheter har en tyngd internationellt. Jag skall övergå till att tala om våra reservationer till betänkandet. Miljöpartiet och Vänsterpartiet har en gemensam reservation, nr 2, som handlar om förändringar i krigsmateriellagstiftningen. Det gäller slutanvändarintyg, följdleveranser och registrering av lätta vapen. Det sista yrkandet gäller en parlamentarisk utredning som skall se över vapenexportpolitiken. Slutanvändarintyg används vid export av hela system och innebär att köparen inte får sälja varan vidare. Det andra intyget, som heter "own production declaration", används vid komponentleveranser. Det innebär endast att köparen inte får sälja varan vidare i obearbetat skick. Här gäller begreppen svensk identitet och utländsk identitet, dvs. produkten skall vara bearbetad på ett sådant sätt att den har fått en utländsk identitet. Samma sak gäller för samarbete mellan Sverige och andra länder om tillverkning och utveckling av nya vapensystem. Ett vapen som fått övervägande utländsk identitet kan säljas vidare enligt de regler som gäller för samarbetslandet. Följdleveranser betyder leveranser som krävs för att tidigare köpta vapen skall bli funktionsdugliga, dvs. egentligen reservdelar. Det får inte röra sig om en komplettering av nya vapen som redan finns i bruk. Vi vill - och det står i reservationen - ta bort OPD-intyget som gäller komponenter och bara använda slutanvändarintyget och ha följdleveranser utan dispenser. FN har ett register över konventionella vapen dit en stor del av medlemmarna rapporterar vapeninnehav och vapenöverföringar när det gäller tyngre vapen. Vi yrkar att detta register skall omfatta även lätta vapen, med tanke på den avgörande betydelse också lätta vapen kan ha, speciellt i interna militära konflikter, t.ex. i Jugoslavien. FN:s generalsekreterare är inne på samma linje. Miljöpartiet och Vänstern har ett särskilt yttrande om detta i betänkandet. I betänkandet sägs det också: "Utskottet utgår från att regeringen också framgent kommer att verka för en begränsning och kontroll av den internationella vapenhandeln." Till den internationella vapenhandeln hör ju också den svenska vapenhandeln. Jag tycker att vi skall komma ihåg att när man exporterar vapen till ett land är man aldrig riktigt neutral. Det påverkar maktbalansen i det område där landet är beläget, och det medför också maktförskjutningar och maktförstärkningar inom ett land. Från vapentillverkarnas sida talas det ofta om nödvändigheten av att Sverige är en trovärdig handelspartner och säger att köparen inte får utsättas för kontraktsbrott från svensk sida, om köparlandets politiska förhållanden skulle ändras så att försäljningen kommer i konflikt med Sveriges regler för vapenexport. Ubåtar och stridsflygplan är krigsmateriel som ju har lång tid mellan beställning och leverans. Om vi inte vill riskera vår trovärdighet skall vi kanske börja begränsningen av vår internationella vapenhandel med just flygplan och ubåtar. Vem säljer och vem köper mest i världen? Fem av de sex exportörer som tillsammans står för nära 90 % av vapenförsäljningen är medlemmarna av FN:s säkerhetsråd USA, Ryssland, Kina, Frankrike och Storbritannien. Och vart går då exporten? 53 % av exporten går till u-länderna. Pakistan, ett av världens fattigaste länder, köpte 1933 vapen av Sverige för 28 miljoner kronor. 1994 hade siffran fördubblats och blivit 58 miljoner kronor, men det är inte alla vapen Pakistan importerar. Jag har här en intressant jämförelse från rapporten Human Development Report från 1994. Indien beställde t.ex. 20 MIG-29 attackplan från Ryssland. För samma kostnad hade alla de 15 miljoner flickor i Indien som i dag inte fått någon utbildning kunnat få en grundutbildning. Malaysia beställde två krigsfartyg från Storbritannien. För samma kostnad hade fem miljoner invånare som saknar rent vatten kunnat få det i 25 års tid. Pakistan, ett av de fattigaste länderna, beställde 40 Mirage 2000E stridsflygplan och tre Triparteflygplan från Frankrike, och för den summan hade 55 miljoner invånare kunnat få rent vatten under två år, 20 miljoner par hade kunnat få råd om familjeplanering, 13 miljoner människor kunde ha fått mediciner och 12 miljoner barn hade kunnat få grundutbildning. Eva Zetterberg sade att den svenska exporten hade ökat. Jag har siffror på att den internationella vapenexporten i världen har minskat. Det beror inte - som man kunde ha hoppats - på att pengarna i stället går till skolor, hälsovård och projekt som gynnar näringslivet t.ex. Det beror helt generellt på andra saker. Kapitalbrist hos många länder, skuldsättning, att oljepriset har blivit lägre, att en del krig har tagit slut, t.ex. i Nordkorea, Iran-Irak och Afghanistan. Men den negativaste orsaken till nedgången i den internationella vapentillverkningen är att det finns nya tillverkare i de egna länderna, som t.ex. i Nordkorea och Vi har också en reservation om vapenexport till enskilda stater och områden, och den upptar elva stater, som vi menar är olämpliga ur exportsynpunkt enligt de svenska reglerna. Indonesien är den första. Dit förekommer inte längre någon export. Listan är inte täckande; den saknar flera namn: Mexico, Saudiarabien, Turkiet m.fl. som tillhör och tillhört Sveriges kundkrets. Till sist till reservation 3, som gäller samrådet rörande krigsmaterielfrågor. I den rådgivande nämnden för krigsmaterielfrågor är inte alla partier representerade. Miljöpartiet har i sin motion skrivit: "Att utestänga minoriteter, stora nog för att vara representerade i den svenska riksdagen, från sådana rådgivande eller beslutsfattande församlingar är förhoppningsvis bara en beklaglig parentes i svensk demokratisk historia." Vi i Miljöpartiet förstår mycket väl att det är besvärligt att ha oppositionspartier i en sådan nämnd, en opposition som anser att vapenexporten skall begränsas eller avvecklas. Men det hör till spelets regler i en demokrati, menar vi. Och om man utgår från den senaste SIFO-mätningen utgör den utestängda minoriteten 23,6 %, så det är ingen liten minoritet jag talar om. Till slut vill jag yrka bifall till reservation 2 - som gäller slutanvändarintyg, följdleveranser, registrering av lätta vapen samt att en parlamentarisk utredning skall se över vapenexportpolitiken - och reservation

Herr talman! I detta betänkande från utrikesutskottet behandlas dels regeringens redogörelse för krigsmaterielexporten under 1994, dels ett antal motioner som rör krigsmaterielexporten och dess regelverk. Till betänkandet har fogats fem reservation från Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Innan jag kortfattat redovisar utskottets överväganden vill jag nämna något om anledningen till att Sverige över huvud taget har en export av krigsmateriel. Vår säkerhetspolitik har under mycket lång tid varit uppbyggd kring den militära alliansfriheten och kring ett starkt allsidigt försvar med vars hjälp vi skall kunna trygga vår självständighet. En viktig förutsättning för denna inriktning av säkerhetspolitiken har varit en kvalificerad inhemsk försvarsindustri. Med dess hjälp har vi kunnat utveckla, tillverka och underhålla vapensystem anpassade för våra speciella förhållanden. Det har gett oss en trygghet och minskat risken för att vi skall utsättas för utländska påtryckningsförsök. Detta har verksamt bidragit till trovärdigheten i vår säkerhetspolitiska linje. Vi har internationellt sett en hög självförsörjningsgrad när det gäller militär utrustning. Men det svenska försvarets beställningar har inte räckt till för att vidmakthålla den kvalificerade industriella kapacitet som vi ansett oss behöva. Därför har export av krigsmateriel varit ett element i vår politik. Vi har varit beredda att acceptera en viss export för att kunna upprätthålla en kvalificerad försvarsindustri. Jag poängterar "viss", för vår exportpolitik uppfattas både av mig själv och av de flesta andra bedömare i Sverige och utomlands som både ansvarsfull och restriktiv. Den helt dominerande delen av vår export har alltid gått till andra OECD-länder. Vi har undvikit export till länder som befunnit sig eller riskerat att hamna i väpnad konflikt. Riktlinjerna för krigsmaterielexport har över tiden utvecklats på ett sätt som tagit hänsyn till bl.a. den ökade betoningen av respekten för mänskliga rättigheter. Ibland pekar man i debatten på att svenska vapen skulle använts i krig i andra delar av världen. Delvis är dessa uppgifter överdrivna eller felaktiga, men det är riktigt att så har skett i vissa fall. Orsaken är då inte en slapphet eller överdriven omsorg om försvarsindustrins välbefinnande, utan oftast att stora och oförutsebara förändringar inträffat i ett mottagarland långt efter det att exporten ägt rum. Sådant kan man naturligtvis inte gardera sig mot med mindre än att export över huvud taget inte ägt rum. Min bedömning står alltså fast: Sverige bedriver en ansvarsfull och restriktiv krigsmaterielexportpolitik som vi inte har anledning att skämmas för i ett internationellt perspektiv. Under detta riksmöte har vi behandlat krigsmaterielexporten i utrikesutskottets första betänkande. Det var den 23 november 1994, således för kort tid sedan. Det har också ställts ett stort antal frågor och interpellationer till utrikeshandelsministern under vintern och våren. De motionsyrkanden som behandlas i det här betänkandet är i hög grad likalydande med dem som tidigare har behandlats. Den första reservationen tar upp redovisningen från regeringen. Utskottet anser att regeringens redogörelse över krigsmaterielexporten uppfyller de krav som kan ställas. Den uppfattningen vidhåller utskottet. Den andra reservationen berör krigsmateriellagstiftningen som man vill skärpa. Vidare, som vi hörde, krävs att man skall tillsätta en parlamentarisk utredning för att se över vapenexportpolitiken. Också dessa yrkanden har utskottet tidigare behandlat och uttrycker nu samma uppfattning, nämligen att de principer för krigsmaterieltillverkning och krigsmaterielexport som nu gäller alltjämt får gälla. Utskottsmajoriteten skriver att vi förutsätter att regeringen vid ett lämpligt tillfälle gör en utvärdering och översyn av såväl lagstiftning och riktlinjer som tillämpningen av dessa. Den tredje reservationen tar upp samrådet kring krigsmaterielexportfrågorna. Där kräver man som ni hörde att rådgivande nämnden avskaffas. Behålls nämnden krävs att samtliga riksdagspartier får representation. Nu har regeringen meddelat att man förbereder ett förslag till riksdagen om en organisatorisk reform på exportkontrollområdet. Man föreslår att en fristående exportkontrollmyndighet bildas och att en styrelse eller ett råd med representanter för samtliga riksdagspartier tillsätts. Denna organisatoriska förändring innebär inte att de enskilda ärendena kommer att underkastas en annorlunda prövning än i dag. Gällande riktlinjer och procedurer förblir desamma. Ärenden av principiell vikt skall också i fortsättningen underställas regeringens prövning. Nu har regeringen utsett ledamöter i den rådgivande nämnden. Det har inte skett någon utökning, just beroende på att regeringen till hösten lämnar en proposition om de förändringar som jag i all korthet har redovisat. Den fjärde reservationen kräver en lagstiftning som avvecklar vapenexporten och en plan för denna avveckling. Utskottet har tidigare behandlat också det kravet och ställer inte upp på de förslag som kräver en total avveckling av svensk krigsmaterielexport. I motionerna krävs också stopp för vapenexport till olika länder. Med anledning av dessa krav vill utskottet framhålla att det enligt gällande lag och riktlinjer är regeringen som har att pröva ärenden om tillstånd för export av krigsmateriel. Detta sker med parlamentarisk insyn, antingen genom Utrikesnämnden eller rådgivande nämnden för krigsmaterielfrågor. I detta sammanhang vill utskottet erinra om att vi tidigare under detta riksmöte, i samband med behandlingen av krigsmaterielfrågorna förra gången, gjorde en fördjupad granskning av förhållandena om de mänskliga rättigheterna i flera länder, bl.a. Indonesien. Vi konstaterade då att MR-läget där gav anledning till betydande oro. Denna bedömning kvarstår. Utskottet framhåller att när regeringen skall göra en utvärdering och översyn av krigsmateriellagstiftningen och riktlinjerna samt tillämpningen av dessa, så bör man fästa särskilt stor vikt vid MR-frågorna.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
Herr talman! Jag vill fråga Nils T Svensson: På vilken punkt är de här uppgifterna felaktiga att svenska vapen har sänts till och använts av länder som har befunnit sig i krig under en period av tio år - det som Svenska Freds och Skiljedomsföreningen har lyft fram? Jag vill gärna veta på vilket sätt uppgifterna har varit felaktiga och överdrivna, som Nils T Svensson framhåller. Jag har inte funnit något belägg för att så skulle vara fallet. Däremot vet vi att i några fall rör det sig om vapen som har smugglats, dvs. utan tillstånd. Men det rör sig i flertalet fall om länder där man fullt lagligt har haft tillstånd av regeringen för utförsel. Jag skulle också vilja fråga Nils T Svensson om det parlamentariska rådet, där Nils T Svensson själv är utvald att vara med. Anser Nils T Svensson att det är rimligt att vänta med att ha alla parlamentariska partier med till dess utredningen är färdig? Varför inte ha insynen från samtliga riksdagspartier redan nu, som man sagt från annat håll att det skulle vara önskvärt? När detta nu inte blir fallet: På vilket sätt kommer Nils T Svensson själv, som ledamot av rådgivande nämnden, att se till att frågorna förs ut, att det blir en parlamentarisk förankring, när nu tre partier saknas?
Herr talman! Det är så med den förändrade organisation som man kommer att föreslå i höst att andra frågor också skall tillföras. Det skall bli en självständig myndighet, enligt vad som sagts från regeringens sida. Den myndigheten skall överta krigsmaterielexportfrågan, men också andra frågor som t.ex. har med export av känslig högteknologi att göra. Man kan, som Eva Zetterberg, tycka att även andra partier borde ingå i denna rådgivande nämnd. Men det är fråga om några månader, och det är kanske bättre att vi får propositionen från regeringen först. När riksdagen har behandlat och beslutat i den frågan kan det nya rådet eller styrelsen eller vad det nu skall heta tillsättas. Det har givits besked att alla partier i riksdagen skall vara representerade i denna. Jag tror att det på den punkten blir en bra ordning framöver. Eva Zetterberg sade i sitt inlägg om redovisningen att man inte kunde läsa ut ur skrivelsen hur fördelningen var mellan krigsmateriel för strid och övrig krigsmateriel till de olika länderna. Men det kan man faktiskt göra om man läser de tabeller som finns i den här redovisningen. På den punkten tillmötesgår man När det gäller svenska vapen är det ju som jag också nämnde i mitt inledningsanförande att det har förekommit att förutsättningarna har blivit kraftigt förändrade av utvecklingen. Det känner vi ju alla till.
Herr talman! Jag kanske uttryckte mig otydligt, Nils T Svensson. Jag menade att vi i skrivelsen inte har kopplingen mellan land och respektive produkt. Man kan alltså inte se vilka vapen det är som Indonesien under 1994 faktiskt har importerat från Sverige. Jag tycker det vore väsentliga uppgifter att ta fram, men det går inte att utläsa ur den här skrivelsen. Jag vill också säga att vi är djupt oense om grundfrågan, dvs. om vi över huvud taget skall ha svensk vapenexport. Min och Vänsterpartiets uppfattning är att så länge det accepteras - vi vet att det inte finns en majoritet för att få en total avveckling av vapenexporten - så måste riktlinjerna vara erhört restriktiva. Under 1995 har vi inte haft export till Indonesien och vissa andra stater där man särskilt uppmärksammat bristen på mänskliga rättigheter. Men jag menar ändå att dessa frågor på ett helt annat sätt måste föras ut till samtliga partier för att dessa skall få insyn och möjlighet att påverka. Jag tycker inte att vi skall vänta till omorganisationen; den tar jag inte ställning till i dag. Till slut konstaterar jag att jag inte fick svar av Nils T Svensson på frågan om på vilket område uppgifterna om att svenska vapen har kommit länder i krig till del har varit felaktiga eller överdrivna. Svaret på detta har uteblivit.
Herr talman! Eva Zetterberg har under vintern och våren ställt åtskilliga interpellationer och frågor till utrikeshandelsministern, som är ansvarig för dessa frågor, och alltså fått svar på de frågor som hon nu ställer till mig. Därför behöver jag kanske inte upprepa det. Från regeringens sida har det sagts, vilket också har markerats gentemot Indonesien och Mellanösternområdet, att man avser att driva en mer restriktiv politik på det här området än den tidigare regeringen gjorde. Det bör väl tillgodose Eva Zetterbergs krav i detta avseende. Även om jag är utsedd att ingå i den rådgivande nämnden, har jag ingen erfarenhet av hur man arbetade där tidigare när det gäller insynen. Jag föreställer mig dock att det, under de månader som nu skall förflyta innan den nya nämnden tillträder, säkert kan avrapporteras en del som tillgodoser Eva Zetterbergs önskemål.

Herr talman! När man ställs inför olika frågor kan det ibland vara så att hjärtat säger nej men förnuftet säger ja. Men när det gäller krigsmaterielexport är både hjärta och hjärna överens: den måste stoppas! I utrikesutskottets betänkade slås det fast att utförseln av krigsmateriel under 1994 har ökat med 11,1 % Exporten av krigsmateriel bidrar till att människor lever i fattigdom. Det är ju faktiskt så att de rika länderna säljer och de fattiga köper. Åren 1991-1993 svarade EU-länderna för 92 % av exporten av större vapensystem, varav över hälften, 53 %, gick till stater i tredje världen. Enligt den socialdemokratiska rapporten Gränslös demokrati skall det vara säkerhetspolitiska hänsyn och inte sysselsättningspolitik. Mot denna skrivning har jag två anmärkningar. För det första: Den stämmer inte i praktiken. I regeringens översyn av vapenexportpolitiken i våras deltog t.ex. både Närings och Arbetsmarknadsdepartementet. För det andra: Om man skall ta säkerhetspolitiska hänsyn skall man över huvud taget inte exportera krigsmateriel. Vi måste inse att det är en säkerhetspolitisk vinst att stoppa exporten. I Svenska Freds nya rapport, Svenskt stål biter, finns en fruktansvärd lista. Den visar att svensk krigsmateriel sedan 1980 har levererats i anslutning till minst 33 krig, eller väpnade konflikter, som det heter i riktlinjerna. Jugoslavien var under 80-talet en av de största mottagarna av svensk vapenexport. Nils T Svensson sade alldeles nyss att man inte kan gardera sig mot att svenska vapen används i krig om export över huvud taget har ägt rum, i och med att man inte vet när krig bryter ut. Just det! Ett utmärkt sätt för Sverige att gardera sig är att avbryta vapenexporten. I Försvarsberedningen, där jag sitter med, har vi skrivit en rapport om säkerhetspolitik. I den skriver vi mycket om att vi måste förhindra att konflikter uppkommer över huvud taget. Detta gör vi inte genom export av t.ex. JAS, Ubåt 2000 eller kanoner. I regeringens direktiv till den kommitté som ser över den svenska invandrar och flyktingpolitiken står det att man skall överväga hur Sverige skall kunna medverka till att undanröja eller lindra orsaker till flykt och påtvingad emigration. En sådan orsak kan regeringen undanröja direkt genom att stoppa krigsmaterielexporten. Som Eva Zetterberg sade tidigare i debatten, var 1994 sökte asyl i Sverige på flykt från länder dit svenska företag under samma period exporterat krigsmateriel. För att hålla den här debatten kort, får jag slutligen avbryta genom att återigen slå fast att krigsmaterielexporten måste stoppas - av humanitära, ekonomiska och inte minst säkerhetspolitiska skäl. Den måste stoppas, eftersom vi lyssnar på både hjärtat och hjärnan!

Herr talman! 1973 genomfördes en statskupp i Chile. Den planerades i huvudsak av fyra generaler, och hjärnan bakom kuppen sägs ha varit flygvapenchefen. Hans namn var Augusto Pinochet. Denne flygvapenchef fortsatte som diktator. Det kom att bli en 17 år lång diktatur med tiotusentals politiska mord, tortyrer, våldtäkt som tortyr och hundratusentals flyktingar i världen, bl.a. mina egna föräldrar. 30 000 av dessa flyktingar finns i Sverige. I Sverige har vi också Carmen Gloria, som brändes levande men överlevde skadorna. Detta nämner jag som ett exempel på hur nära detta är oss. År 1989 avvecklade militärjuntan sin regering, men först såg man till att försäkra sig: För det första ligger den militära makten fortfarande hos Augusto Pinochet, som i dag är överbefälhavare för samtlig militär makt i Chile. Han är fortfarande chef för flygvapnet. För det andra såg man till att privatisera elmarknaden och lagstifta om monopol för denna. Samme minister i juntan som beslutade om detta köpte själv upp företaget och såg till att samtlig elproduktion i Chile styrs av den f.d. militärregimen. Vad har vi då att lära av detta? Det har varit sex år av demokrati i Chile, under två olika presidenter, men för mindre än tre år sedan genomfördes ett nytt försök till statskupp och konfrontation i Chile. Makten är alltså ingalunda säker, och man bör vara medveten om att den militära makten fortfarande hålls av en diktator. Det är därför med sorg som jag konstaterar att förhandlingar har inletts för att sälja JAS till flygvapnet i Chile - ett flygvapen som alltså styrs av en f.d. Hur skall man tillämpa svensk lag, när det inte går att säga exakt vilka mänskliga rättigheter som kränks, utan när det bara är vansinnigt osmakligt? Vilka principer skall vi tillämpa då? Känner man dessutom till Chiles historia och säkerhetspolitiska situation, kan man ingalunda säga att det är ett säkert område. Chile har i dag ett område i Sydpolen, där det finns stora naturtillgångar som kan omsättas i pengar. Konflikter om detta har förekommit mellan Chile och Argentina och hotade så sent som på 80-talet att bli väpnade konflikter. Det finns i dag flera tecken på att Chiles demokrati är mycket osäker, och Sverige bidrar till den demokratiska utvecklingen genom bistånd. Jag hoppas att en dispens för export av JAS aldrig ges, oavsett om Sverige har behov av att realisera ut detta plan till ett tredje-världen-land. Med denna vädjan vill jag sluta. Jag vet att statsråd i den nuvarande regeringen har uttryckt sig kritiskt men sagt att de inte kan göra något åt det, trots att det är osmakligt. Jag hoppas att denna församling vet att göra något åt denna osmakliga sak, inte bara av hänsyn till den demokratiska utvecklingen i Chile utan också av hänsyn till de 30 000 chilenare som bor i Sverige i dag och som skulle vilja återvända till Chile.

Herr talman! Nu firar hyckleriet och dubbelmoralen nya triumfer. Jag har i min motion som behandlas i det här betänkandet velat peka på dels betydelsen av en stark försvarsmaterielindustri i Sverige, dels på att vi i regelverket för export av dessa varor ger industrin rimliga villkor. Vi har sedan lång tid i Sverige en mycket kompetent och duktig försvarsindustri. Vi har ansett det som självklart att vi som alliansfritt land, med erfarenhet av vad som hände våra grannländer under andra världskriget, skall ha ett starkt försvar. En av hörnpelarna i detta starka försvar har lika självklart varit materiel anpassade efter svenska förhållanden. Före och under andra världskriget lärde vi oss dessutom läxan hur svårt det är att i en krissituation köpa materiel utifrån. Självständighet och alliansfrihet då handlade i betydande omfattning om att i praktisk handling med vapen i hand avskräcka en tänkbar angripare. En tydlig utvecklingslinje vad gäller vapensystemen i dag är att de blir mer och mer komplicerade, varje enhet klarar ett större både verkans och geografiskt område och varje enhet blir dyrare. För samma verkan behövs alltså betydligt färre och samtidigt betydligt dyrare enheter. Vi kan samtidigt konstatera att det svenska försvaret står under stark ekonomisk press, vilket också leder till att färre enheter beställs. Sammantaget innebär det att om vi vill ha kvar en högkvalificerad försvarsindustri i Sverige, måste vi ge den goda möjligheter till export. Det kommer inte att vara möjligt att för enbart det svenska försvarets behov av små serier slå ut utvecklingskostnaderna och nå rimliga priser. Vi har under de senaste åren kunnat se ett antal övergrepp mot självständiga stater, etniska rensningar och hot från aggressiva grannstater. Vi har kunnat följa några konflikter vid våra egna TV-apparater. Vi har alltså kunnat följa övergreppen och också kunnat se svenska vapen användas. Vi har kunnat se svenska soldater i blåa hjälmar, FN-hjälmar, finnas i konfliktområdet, för att med svenska vapen försvara sig och det FN-mandat de har att fullfölja. Låt mig citera dagens nummer av kyrkans tidning angående vapenembargot mot Bosnien: "Embargot har bidragit till att ge serberna onödiga fördelar och därmed till att förlänga kriget. Om FN inte når framgång med sina fredsinsatser måste bosnierna få möjlighet att försvara sig. Det är motiverat att upphäva embargot." Självfallet är det riktigt och rimligt att bosnierna får försvara sig. Precis på samma sätt var det riktigt och rimligt att kuwaitierna försvarade sig med FN:s hjälp och drev ut irakerna ur det egna, ockuperade landet. Det är också riktigt och rimligt att vi ger små stater möjlighet att försvara sig mot aggressiva grannar. Det är rimligt att vi ger dem möjlighet till det oberoende som köp från en alliansfri stat innebär. Men här tycker jag att dubbelmoralen och hyckleriet firar triumfer. Vi hjälpte till att befria Kuwait med svenska vapen, men vi ger dem inte rätt att köpa vårt materiel. Vi hjälper till med svenska vapen i Bosnien, men de får inte köpa själva. Några vill även, likt kyrkans tidning, avveckla vapenembargot, men bara om det inte är svenska vapen som säljs. Jag är själv tveksam till om vi skall gå så långt att vi säljer just dit. Vi tillåter inte heller andra stater i exempelvis Gulfområdet att försvara sig med svensk materiel som är utpräglat defensiv. Luftvärn, minröjning och eldledning till luftvärn är normalt defensiva system. Ett annat exempel på dubbelmoralen är att svenska företag inte får sälja materiel till Israel, medan vi själva köper därifrån. Ja, vi inte bara köper pilammunition utan vi betalar dem dessutom för att de skall utveckla ny teknik inom vapenteknologin. Ett utvecklingsuppdrag är utlagt till israelisk industri. Herr talman! Det är bra att den rådgivande nämnden för försvarsmaterielexport äntligen är tillsatt. Det är förvisso inte ovanligt i djurriket att individer går i dvala under vinterhalvåret, men det var väl få som trodde att detta även gällde Mats Hellström. Även om det finns goda skäl att överväga förändringar av regelverket för export bör det vara en skyldighet för en ansvarig minister att faktiskt tillämpa det redan existerande regelverket. Det stillestånd vad gäller tillståndsgivning som funnits har inte varit bra vare sig för försvarsindustrin eller för övrig svensk industri. Låt oss hoppas att de ca 150 vilande ansökningarna nu kommer att behandlas i en positiv anda. Herr talman! Jag har inget yrkande. Jag vill ändå på detta sätt markera för en industrigren som betyder mycket för vårt lands säkerhet.
Herr talman! Jag skall börja med att instämma med Ola Karlsson om att det handlar om dubbelmoral. Vapenexporten från svensk sida är ett utslag av dubbelmoral. Vi talar om respekten för mänskliga rättigheter och rätten att leva i fred samtidigt som vi exporterar vapen. Vi vet, och det finns mycket fakta, att svenska vapen faktiskt används i krig och för övergrepp mot mänskliga rättigheter. Där är vi överens. Däremot är vi inte överens om slutsatsen. Hur kan slutsatsen bli, Ola Karlsson, att vi skall öka exporten, exempelvis till Israel eller andra länder som faktiskt befinner sig i ett område som är mycket oroligt och instabilt? Det är att direkt uppmana till krig. Jag vill också fråga om jag tolkade Ola Karlsson rätt. Skall vi upphäva vapenembargot mot Bosnien? Skall vi från svensk sida kanske börja exportera vapen till Bosnien och hela det f.d. Jugoslavien? Det är ett område som verkligen behöver vapen, eller hur? Jag är förvånad, eftersom Ola Karlssons parti inte ens i utrikesutskottet har framfört den åsikten. När det avslutningsvis gäller talet om och försvaret för den svenska försvarsindustrin, är jag inte alls lika säker som Ola Karlsson om denna industris förträfflighet. Jag tycker att den visar oroväckande svaghet. Det kommer signaler från många politiska håll om att det finns intresse för att utveckla civila produkter. Men vad har hänt i det fallet? Nyligen läste jag ett tal från den 13 december 1994 av direktör Egon Linderoth inför Kungliga Krigsvetenskapsakademien om den svenska försvarsindustrins framtid. Det sägs inte ett enda ord om hur man kan använda den nuvarande tekniska kapaciteten inom försvarsindustrin för att bygga ut civil produktion för att kunna avveckla och minska svensk vapenexport och svensk vapenproduktion. Det är där dubbelmoralen ligger och inte i att vi skulle göra en minskning. Det är det som är det nödvändiga i dagens läge, Ola Karlsson.

Herr talman! Effekterna i naturen av försurningen i luft, mark och vatten är gigantiska. De är resultatet framför allt av vår västerländska civilisation och ett skrämmande exempel på vår kollektiva oförmåga att ta konsekvenserna fullt ut av kunskaper som vi har i dag för att komma till rätta med problemen. Det försurande nedfallet kommer främst från andra länder, vilket regeringen och utskottet redovisar i propositionen respektive betänkandet. Men också Sverige förorsakar försurande utsläpp som i sin tur faller ner i andra länder, främst i Finland. Det betyder att ambitionerna i Sverige fortfarande måste öka när det gäller åtgärder för att minska våra utsläpp. I ett särskilt yttrande tar vi upp den kritik som utskottet uttrycker mot att yrkanden lämnats in som har behandlats eller som kommer att behandlas i andra sammanhang. Men jag tycker att man skall hålla i minnet att försurningsfrågorna har aktualiserats tre gånger under innevarande riksmöte och att de med stor säkerhet kommer att aktualiseras återigen innan mandatperioden är slut. Detta beror delvis på att försurningsfrågorna är komplexa och påverkar samhället på många olika områden och på att det finns olika infallsvinklar beträffande försurningsproblemen. Försurningsproblemen kommer att aktualiseras när det gäller internationellt arbete, trafik och miljöfrågor i allmänhet samt jordbrukets påverkan på miljön. Försurningen kommer att behandlas när det gäller luft och havsföroreningar. Med andra ord går det inte att undvika att frågan kommer upp flera gånger. Att det sedan saknas en samlad redovisning av försurningsproblemen - en sådan kräver Vänsterpartiet i sin reservation nr 3, vilken jag yrkar bifall till - gör det inte enklare vid motionsskrivandet. Jag tycker inte att man, som utskottet gör, bör skriva att "propositionen innehåller endast en hemställanspunkt som kräver riksdagens medverkan" - nämligen att riksdagen godkänner protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar med ytterligare minskning av svavelutsläppen. Om det bara var det som var regeringens avsikt borde propositionen ha haft ett annat namn. Det borde heller inte ha stått i beskrivningen av propositionens huvudsakliga innehåll: "Regeringen redovisar också inriktningen av det fortsatta arbetet mot försurningen." Just frågan om att godkänna svavelprotokollet är för övrigt okontroversiell på så sätt att Sverige redan har klarat av de krav som sätts för minskningen av svavelutsläppen. Där gäller det snarare att se till att ambitionsnivån ökar där det är kostnadseffektivt. Det gäller t.ex. utsläpp från sjöfarten där det finns mycket kvar att göra. Vänsterpartiet har två reservationer till det här betänkandet. Den ena - reservation nr 3 som jag redan yrkat bifall till - handlar, som sagt, om avsaknaden av en samlad redovisning av försurningsproblematiken. Det är mycket märkligt att regeringen i en proposition som sägs redovisa inriktningen av det fortsatta arbetet mot försurningen ägnar den största delen åt småskalig vedeldning, medan en diskussion kring trafikfrågornas betydelse lyser med sin frånvaro. Vi är helt överens om att försurningsproblemet är ett av Sveriges allvarligaste miljöproblem, och vi menar att regeringen bör komma tillbaka till riksdagen med ett samlat program. Vi menar också att vi behöver göra en utredning tillsammans med våra grannländer för att få en gemensam helhetsbild av åtgärdsbehoven. Vi menar i den andra reservationen att det måste införas krav på ackumulatortank för nybyggda anläggningar för eldning med fasta bränslen. Regeringen har infört ett investeringsstöd för ackumulatortank, och det tycker vi är bra. Men jag begriper inte varför man inte tar steget fullt ut och kräver att det skall finnas på nybyggda anläggningar. Vi vet ju, och regeringen skriver också, att installation av ackumulatortank tillsammans med rätt eldningsteknik kan minska de utsläppen med 60-90 %.

Herr talman! Återigen skall det handla om försurning. Jag läste zoologi, läran om djuren, 1967. Då pratade vi om försurning. Vi pratade om att försurningen allvarligt skulle påverka den svenska naturen. Det skulle innebära att Sverige, med de gnejser och graniter vi har i marken, skulle fara illa och att pH-värdena skulle sjunka. Det skulle innebära att metaller släppte. Det skulle få betydelse för svamplivet, mykorrhizan i marken. Det borde också få betydelse för träden. Vi pratade om vilka effekter det skulle kunna få på det vilda att vi fick en annan typ av metallförekomster i jorden. Vi pratade om vad utläckaget av metallerna skulle betyda för sjöar och vattendrag, där många djur inte alls klarar den påspädning av metaller som blir följden. Vi pratade om vilka djur som antagligen skulle försvinna på grund av försurningen, dels på grund av det låga pH-värdet, som för vissa djur, framför allt de vattenlevande, innebär att proteinerna i gälarna förstörs, dels därför att många inte klarar den kemiska chock som en försurning innebär, framför allt vid vårfloden. Det här var 1967. Det är snart 30 år sedan. Det är tragiskt att i dag stå här med ett betänkande i vilket det talas om att försurningen är ett av de allvarligaste miljöproblem som vi har i Sverige och i vilket det sägs att den totala belastningen av försurande nedfall i Sverige överskrider den kritiska belastningen fem till tio gånger. Ibland är det lätt att tappa tron på att vi människor verkligen mäktar med den miljöförstöring vi själva skapar. Det är också lätt att tappa tron på att vi politiker verkligen kommer till de nödvändiga beslut som måste till för att vi skall nå det samhälle som alla pratar så vackert om, att ta hänsyn till vad naturen tål, kretsloppssamhället - ja, ni har hört alla orden många många gånger, och de flesta partier kan dem i dag. Men när det kommer till kritan fattar man inte de politiska beslut som krävs. Vi skriver fortfarande, år 1995, i ett betänkande att den totala belastningen av försurande nedfall i Sverige fem till tio gånger överskrider den kritiska belastningen, och vi vet att försurningen fortgår. Vi behandlar nu i Sveriges riksdag ett betänkande som skall handla om vissa åtgärder mot utsläpp av försurande ämnen och andra luftföroreningar. Mot bakgrund av all den kunskap som vi har samlat på oss under 30 år borde det här då vara ett dokument som verkligen tar tag i problemet. Men tyvärr kan jag konstatera att så inte är fallet. När jag som miljöpartist väcker motioner får jag höra från många håll att jag är för detaljerad. Men jag är övertygad om att det är först när vi börjar diskutera de konkreta detaljerna, de konkreta stegen på väg till det samhälle vi talar om, det som tar hänsyn till vad naturen tål och som blir ett kretsloppssamhälle, det är först då vi har chans att ta oss till det som är visionen. Jag är övertygad om att vi kan tala aldrig så mycket om det här samhället, men vet vi inte vilka steg vi skall ta, kommer vi heller aldrig dit. Efter ett år i riksdagen kan jag konstatera att jag är fullkomligt övertygad om att riksdagen behöver ett miljöutskott. Vi behöver ett utskott som verkligen hanterar miljöfrågorna seriöst, ett utskott där vi diskuterar vilka åtgärder vi skall vidta. Att som i dag ha miljöfrågorna som ett bihang till jordbruksutskottet känns inte bra. I det här betänkandet tar man inte upp det som egentligen är det största problemet vad gäller försurningen, nämligen trafiken. Man säger, som man alltid brukar säga, att det mesta av de förorenande ämnena kommer från andra länder. Men Sverige är det land som förorenar mest i Sverige. Det är bara att titta på statistiken. Vi sprider själva närmare 35 000 ton kväveoxider. Det land som kommer närmast efter är Tyskland, med ungefär 23 000 ton. Sverige sprider dessutom närmare 35 000 ton föroreningar till Finland. Kommer vi till rätta med de svenska problemen skulle alltså en stor del av problemen här hemma i Sverige kunna åtgärdas. Det går inte alltid att skylla på att åtgärderna skall vidtas någon annanstans. Vi måste visa att vi kan göra det här. I det här betänkandet sägs mycket om vedeldning. Det handlar om ratificerandet av svavelprotokollet. Man har också slängt in litet andra frågor, som jag tycker vi behandlar en aning styvmoderligt. Vi vet att kväveoxiderna i dag är det stora problemet, men vi klarar inte de mål vi har satt upp i det sammanhanget. Vi har sagt att kväveoxiderna skall reduceras med 30 % mellan 1980 och 1995, och vi klarar 12 %. Då måste vi verkligen fundera på hur vi skall komma till rätta med det här. Det handlar inte om svavlet längre, och det är bra. Det handlar om kvävet. Vi har fått ett annat problem, och problemet med kväveoxiderna är precis lika stort som det problem vi tidigare hade med svavlet. Det försurar lika mycket. Det här problemet är svårare att ta tag i, för det rör trafiken, och den är tyvärr fortfarande helig i det här samhällsbygget. Vi menar att vi måste anta ett nytt mål. Vi måste minska kväveoxiderna med 70 % till år 2005 om vi skall ha en chans att klara det naturen tål. Problemet är att vi i dag lagrar så mycket försurande ämnen i marken, så vi måste verkligen ha ett rejält mål för att kunna kompensera för det som redan finns lagrat. Jag är övertygad om att även ett sådant problem som älgsjukan på något sätt har att göra med försurningen. Vi vet ännu inte på vilket sätt. Det kan ha att göra med kalkningen, att molybden frigörs. Det är möjligt. Det har i vilket fall att göra med försurningen, med metaller som lossar och inte lossar och som binds och inte binds. Jag vill yrka bifall till två reservationer, nämligen reservation 4, som just tar upp kvävemålet, och reservation 9, som tar upp ozonnedbrytande ämnen. Vi står naturligtvis bakom även de andra reservationerna, som bl.a. handlar om sjöfartens miljöproblem. Vi vill minska svavelhalten i oljor, så att den blir betydligt lägre än vad den är i dag. Vi tar i en annan reservation upp utsläppen av ammoniak, och vi menar att det i hela Götalands och Svealands slättbygder - inte bara i de fyra sydligaste länen - skall finnas krav på snabb nedmyllning och speciell spridningsteknik. Det är verkligen viktigt att Sverige går före i fråga om den fortsatta utvecklingen av de ozonnedbrytande ämnena. Tyvärr får vi i och med EU-medlemskapet svårt att leva upp till det vi tidigare har sagt. Vi har t.ex. sagt att vi skall införa ett förbud mot CFC från den 1 januari 1995 och mot HCFC från den 1 januari år 2000. På grund av EU-reglerna, som vi så småningom skall diskutera, blir det svårt. Detta kallas nämligen handelshinder. Miljöpartiet menar att vi måste ta till krafttag när det gäller de ozonnedbrytande ämnena, och vi menar att samtliga ozonnedbrytande ämnen skall vara avvecklade senast år 2000. Här måste Sverige gå före. Vi måste någon gång visa att problemet med försurningen kräver en förändring av samhällsbygget. Jag är övertygad om att just kemikalieproblemet - och där är försurningen en viktigt del - i framtiden kommer att vara ett betydligt större hot än många andra. Det kommer att vara mycket större än de militära hoten. Det här är nämligen ett hot mot livet, och hotar det livet så hotar det också människan själv. Jag är övertygad om att om vi inte kommer till rätta med de här problemen kommer jorden kanske inte att kunna finnas kvar på det sätt som vi har tänkt oss för framtida generationer. Vårt ansvar är stort och gigantiskt, och vi politiker måste våga ta de steg som behövs för att vi skall nå den vision vi brukar kalla kretsloppssamhället och som aldrig kommer att komma av sig själv.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i jordbruksutskottets betänkande nr 22. I propositionen föreslås att riksdagen godkänner det nya protokollet till 1979 års Genèvekonvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar gällande ytterligare minskning av svavelutsläppen. Protokollet är en viktig fortsättning av det internationella samarbetet för att begränsa skador på miljö och hälsa till följd av gränsöverskridande luftföroreningar. Protokollet är en framgång då det innebär att de flesta länder i Europa kommer att minska sina utsläpp av svavel. Försurningen av mark och vatten är ett av Sveriges allvarligaste och tydligaste miljöproblem. Mer än 90 % av svavelnedfallet och närmare 80 % av kvävenedfallet i Sverige kommer från andra länder. Om inte ytterligare gemensamma åtgärder för att minska belastningen vidtas, hotas den biologiska mångfalden och den svenska skogens produktionsförmåga, vilket kan ge mycket allvarliga konsekvenser för sysselsättningen och samhällsekonomin. Sveriges medlemskap i EU innebär att vi nu med större kraft kan påverka unionens politik på försurningsområdet. Försurningsfrågorna är ett av de prioriterade områdena i regeringens EU-politik på miljöområdet - vi kunde höra den diskussionen tidigare här i dag när det gällde EU. De protokoll som Sverige tidigare har ratificerat inom ramen för konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar har haft betydelse för att minska utsläppen av försurande ämnen, men effekterna av dessa är inte tillräckliga för att på lång sikt hålla försurningen under de kritiska belastningsgränserna. Protokollet om ytterligare minskning av svavelutsläppen är därför en viktig fortsättning inom det internationella samarbetet för att begränsa skador på miljö, hälsa och byggnader. Det är därför viktigt att Sveriges riksdag godkänner protokollet. Vidare redovisar regeringen i propositionen också inriktningen av det fortsatta arbetet mot försurningen samt åtgärder för att minska utsläppen från småskalig eldning med fasta bränslen och för att minska ammoniakavgången från jordbruket. Regeringen redovisar också åtgärder för en slutlig avveckling av ozonnedbrytande ämnen samt åtgärder för att begränsa utsläppen av HCF-föreningar och andra närbesläktade växthusgaser. I betänkandet behandlas 76 motionsyrkanden, varav en del tar upp miljöfrågor som behandlas ingående i andra sammanhang. Utskottet konstaterar att det i många följdmotioner upprepas tidigare väckta yrkanden som nyligen behandlats ingående av riskdagen eller där riksdagen ej hunnit fatta beslut. Utskottet erinrar om att propositionen innehåller endast en hemställandepunkt som kräver riksdagens medverkan, nämligen att riksdagen godkänner protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar med ytterligare minskning av svavelutsläppen. Detta förslag omfattas ej av någon motion. Utskottet avstyrker därför samtliga motioner, men konstaterar att motionerna tar upp många angelägna miljöfrågor, men de är i stora delar tillgodosedda med vad utskottet anfört och också genom förslag och åtgärder som aktualiserats i andra sammanhang och i andra regeringsförslag än det som riksdagen nu har att behandla. Herr talman! Jag vill åter en gång yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.
Herr talman! Man hör ofta i debatten att den biologiska mångfalden i Sverige kan hotas. Vi får nog ändra språkbruk och säga att den biologiska mångfalden i Sverige har redan radikalt minskat. Det är faktiskt så. Maten för många av de fågelarter som fanns tidigare har blivit så knapp att många arter redan har försvunnit. Den biologiska mångfalden hotar alltså inte att minska utan den biologiska mångfalden tenderar möjligen att minska ytterligare. Men vi har inte ens kvar den biologiska mångfald som vi hade för tio år sedan. Det går ganska snabbt nu. Som exempel kan jag nämna att rödstjärt, som var en väldigt vanlig art för 20 år sedan, finns nästan inte i Sverige i dag. Blåkråka häckade i Sverige för 20 år sedan, men nu finns det ingen mat för den. Det rör sig om massor av arter. När det gäller lövsångare, som är Sveriges vanligaste art, har individantalet minskat drastiskt därför att maten håller på att ta slut. Den biologiska mångfalden minskar dramatiskt. Säg inte att den kan hotas, säg att den har hotats! Vi behöver inte åka längre än till Lettland för att se vad biologisk mångfald innebär. Jag önskar verkligen att den biologiska kunskapen i riksdagen blev större så att vi kunde diskutera detta med biologisk mångfald på ett litet mera seriöst sätt. Jag kan räkna upp massor av arter som inte längre finns i Sverige. Egentligen börjar vår biologiska mångfald att bli en spillra av den mångfald som vi har haft. Vi börjar att bli väldigt biologiskt fattiga. Skall vi vända detta, är det hög tid att vi inser att något dramatiskt måste ske. Vi måste vända minskningen, därför att den har gått långt.
Herr talman! Det är viktigt att man tar detta med att den biologiska mångfalden skall finnas kvar på allvar. Jag tycker faktiskt att när regeringen har gett till känna hur man skall arbeta med miljöfrågorna, kan man inte säga att regeringen och utskottet inte tar dessa frågor på allvar. Jag tycker att man arbetar på ett bra sätt. Man ger till känna precis hur man tänker göra. Man tänker återkomma och ge uppdrag åt andra myndigheter att utreda vidare hur de mål som regeringen vill uppnå skall nås. Det tycker jag är att ta dessa frågor på väldigt stort allvar.

Herr talman! Kalkningen av sjöar har också lett till ett bevarande av biologisk mångfald. Det finns säkert fler exempel som man kan ge.

Herr talman! När det gäller betänkandet har vi inget yrkande från kristdemokraternas sida. Våra motionskrav har behandlats i tidigare betänkanden eller också görs det nu utfästelser att de skall följas upp. Jag vill ändå ta ett par minuter i anspråk och påminna om tidigare debatter med miljöministern, debatter som har haft anknytning till det här ämnet och också till det neddragna anslaget till kalkning. Det exempel som Siw Wittgren-Ahl nämnde var kanske inte helt lyckat. Hon tog upp kalkningen och insatserna för denna. Det är på det området som regeringen nu har gått fram mycket hårt och skurit ner på anslagen. Det rimmar synnerligen illa med de höga ambitioner på försurningsområdet som regeringen säger sig ha, när man samtidigt kraftigt reducerar vårt egna nationella försvar mot försurningen. Det skadar trovärdigheten såväl nationellt som internationellt. Den ytterligare neddragning som nu genomförs utöver den tidigare som aviserades redan i budgetpropositionen innebär ett hot, inte bara mot nykalkning utan också mot pågående kalkningsverksamhet. Staten har bokstavligt talat kastat pengar i sjön om påbörjad kalkningsverksamhet nu avbryts. Det är inte bara bildligt sagt utan det är i direkt bokstavlig mening. Miljöministern har gjort bra insatser i EU när det gäller försurningsfrågorna. Men trovärdigheten skadas allvarligt av insatserna - eller snarare bristen på insatser - i den nationella politiken. Herr talman! Min fråga till socialdemokraterna och Siw Wittgren-Ahl är om man inte ser det som besvärande att Sverige är offensivt internationellt men defensivt här hemma.
Herr talman! Jag delar inte Dan Ericssons synpunkter när det gäller att vi skulle spara på kalkningen av sjöar. Det är faktiskt så att de pengar som är anslagna för 1995 års verksamhet inkluderar också pengar som är kvar sedan 1994. För 1996 kommer det att finnas mycket mer pengar än vad som tidigare funnits till kalkning av sjöar. För att se vad som händer 1997 har regeringen den 1 juni tillsatt en ensamutredare som har ett särskilt uppdrag att se över kalkningsverksamheten för sjöar och vattendrag. Utredaren skall genom översyn av kalkningsverksamheten belysa följande frågor. Utredaren skall med hänsyn till hittills vunna erfarenheter bedöma och föreslå en lämplig nivå på kalkningen för att långsiktigt bevara den biologiska mångfalden och bibehålla förutsättningar för utnyttjandet av naturresurserna. Bedömningen bör gälla perioden från år 1995 till år
Herr talman! Siw Wittgren-Ahl tyckte att just kalkningsverksamheten är ett exempel på bra miljöpolitik för att klara den biologiska mångfalden, men det var ett väldigt illa valt exempel. Siw Wittgren-Ahl, jag sitter själv i Naturvårdsverkets styrelse och har mycket god inblick i vad som nu händer på kalkningsområdet till följd av de förslag som regeringen lagt fram och fått acceptans för här i riksdagen. Dessa förslag har fört med sig att man redan nu överväger hur man skall avbryta pågående kalkningsprojekt. Någon nykalkning är det definitivt inte fråga om. Det stämmer inte överens med vad man hävdar internationellt - att vi skall driva försurningsfrågorna och kampen mot försurningen - när vi här hemma i Sverige ger upp försvaret mot skador som uppstår på grund av försurning. Det kommer socialdemokraterna inte ifrån. Jag fick egentligen inte något svar på frågan om socialdemokraterna inte tycker att det är besvärande att säga en sak internationellt och sedan driva en annan politik här hemma i Sverige. Jag tycker att det är mycket besvärande.
Herr talman! Jag tycker inte att det är besvärande, för jag delar inte Dan Ericssons slutsats. Vad skulle hända om vi slutade att kalka? Uppenbarligen har regeringen insett de problem Dan Ericsson tar upp, eftersom man nu tillsatt en ensamutredare för att utreda kalkningen. Menar Dan Ericsson att om vi skulle sluta med kalkningen och sjöarna blev som de en gång var, skulle det då vara bra för den biologiska mångfalden?
Herr talman! Det är ju precis tvärtom. Vi kristdemokrater har anslagit medel i våra budgetförslag, såväl i anslutning till budgetpropositionen som kompletteringspropositionen, som nu är under behandling. Detta har vi gjort för att klara kalkningen, den som pågår nu och även nykalkningen. Vad regeringen har gjort är att den nu avbrutit detta arbete och gått in för en defensiv hållning när det gäller försvaret mot försurningsskadorna. Jag menar att detta skadar Sveriges trovärdighet när vi skall driva dessa frågor internationellt, och det beklagar jag.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 1 som är fogad till utskottsbetänkandet. Jag väljer att yrka bifall bara till den reservationen, och det innebär inte någon gradering av kvaliteten på de andra moderata reservationerna, utan det ligger i linje med att vi skall spara kammarens tid. Herr talman! Vi har nu varit medlemmar i EU i några månader. EU-debatten förs ju för närvarande ganska intensivt och effektivt i många sammanhang. Vi kan höra kritiken mot EU: Det blev väl egentligen inte som vi hade väntat, EU har väl egentligen skapat en massa problem, osv. I det perspektivet tycker jag att det är intressant att kunna diskutera just miljöfrågorna, därför att vi vet att dessa frågor har en sådan dignitet att vi måste diskutera dem i vidare sammanhang inom ramen för större gemenskaper. Generalsekreteraren i den danska naturskyddsföreningen sade för en tid sedan att om inte EU hade funnits hade vi blivit tvungna att uppfinna EU för miljöns skull. Det är ett ganska intressant och talande uttalande i detta sammanhang. Luftföroreningar i form av svavel, kväve och fosfor känner inga nationsgränser, det vet vi. Vi vet att de luftburna föroreningarna transporteras hundratals mil under korta tidsperioder. Sverige utgör ju en del av Europa och har också del av problematiken. Vi är utsatta för västvindsbältet, och det påverkar våra sjöar och skogar och arterna ute i naturen. Miljöfrågan är gränsöverskridande och måste därför lösas inom ramen för gränsöverskridande överenskommelser. Jag vill hävda att EU är den mest effektiva internationella basen för miljöarbetet i Europa. Frågan om hur gröna våra svenska skogar inom vissa områden skall vara och bli i framtiden hänger samman med hur framgångsrik EU:s miljöpolitik kommer att vara. Detta talar mycket starkt för nödvändigheten av samarbete. Jag vill hävda, herr talman, att det är strutspolitik att påstå att det skulle finnas andra fora i Europa för att diskutera miljöfrågorna än just EU-organisationen. Nu har vi EU, där flera stater är aktiva. Att driva en EU-fientlig politik är faktiskt att medvetet, eller omedvetet, stå för en politik som inte kan bidra till att man gemensamt löser de internationella miljöproblemen. Talet om att EU isolerar sig i detta sammanhang tycker jag också är felaktigt. Styrkan, viljan och kraften i EU:s miljöpolitik ger spridningseffekter inom ramen för Förenta nationerna. Det kan påverka USA och Japan. Inte minst kommer det att ha effekter när det gäller miljöarbetet i tredje världen. Det är därför, herr talman, viktigt att vi i Sverige arbetar effektivt när det gäller miljöfrågorna i Europa. Från Moderata samlingspartiet har vi under lång tid sagt ja till det europeiska samarbetet. När vi har tagit ställning för detta ja till det europeiska samarbetet har vi pekat på miljöfrågan som just en sådan fråga där vi måste lösa problemen inom ramen för samarbete. Nu har vi möjligheter att påverka. Vi har möjligheter men också ansvaret för att stå för en realistisk, framåtsyftande och reell miljöpolitik inom ramen för Herr talman! Jag kan ge ett exempel. I dag arbetar Ivar Virgin i EU:s miljöutskott. Han arbetade tidigare som bekant i denna riksdag och dess jordbruksutskott där miljöfrågorna handläggs. För närvarande behandlar man i EU:s miljöutskott koldioxidfrågan utifrån en rapport som Tom Spencer har ansvaret för. Vi ser här nödvändigheten av kontakter, nödvändigheten av höga ambitioner. Vi kan i och för sig kritisera andra länder och säga att de inte har tillräckligt höga ambitioner. Då är det vår uppgift och vårt ansvar att påverka utvecklingen, stärka och förbättra. Oaktat partitillhörighet har vi nu möjligheter och skyldigheten att se chanserna när det gäller miljöarbetet för framtiden i vårt land, i Europa och därmed globalt. EU:s miljöarbetes styrka ligger just i de gemensamma bestämmelserna, kombinerat med sanktionsmöjligheter, må så vara minimiregler i många sammanhang. Många andra internationella dokument blir ofta papperstigrar därför att det inte finns formella grunder för fördragen eller dokumenten. Jag tycker också att det är viktigt att understryka att det är alldeles uppenbart att det internationella miljösamarbetet i EU, precis som det sägs i betänkandet och i skrivelsen från regeringen, inte innebär att vårt nationella ansvar eller engagemang skall minska, tvärtom finns det en koppling. Jag tycker att det är angeläget att understryka att när det gäller de stora prioriterade frågor som vi skall driva i EU på miljöområdet råder det bred politisk enighet. Det gäller försurningsfrågan, klimatfrågan, kretsloppet, den biologiska mångfalden och kemikaliefrågorna. Det är viktiga frågor som måste lösas inom ramen för samarbete mellan nationer därför att de skapar gränsöverskridande problem. Det är viktigt med den nationella enigheten när det gäller målsättningen. Sedan kan man alltid diskutera medlen, och vi skall diskutera medlen. Där kan vi ha delade meningar i olika delar. För oss moderater har just försurningsfrågan och klimatfrågan en hög prioritet. Vi har högre ambitioner än majoriteten i utskottet när det gäller koldioxidmålet. Vi vill knyta upp målsättningen i Sverige och i EU till Torontokonferensens målsättningar. Vi kan göra det därför att vi har en energipolitik som vi menar borgar för ökade möjligheter att klara just koldioxidfrågan och även klimatfrågan. Men jag känner en viss oro. Om vi skall få trovärdighet i koldioxid och i klimatfrågan är det viktigt att vi i Sverige hanterar de frågor som berör dessa problem på ett riktigt och framåtsyftande sätt. Där är energipolitiken en viktig del. Det sägs också i betänkandet och i propositionen att den framtida energipolitiken är viktig i sammanhanget. Från moderat sida menar vi att vi måste driva en energipolitik som faktiskt begränsar luftföroreningsproblemen. Där har vi, ni får tycka om det eller inte, den framtida användningen av kärnenergin som en viktig kardinalfråga. I de moderata reservationerna markerar vi vissa frågor som vi tycker är angelägna. Det gäller utgångspunkten för arbetet, respekten för rättssamhället, människans frihet, den enskilda människans ansvar, marknadsekonomin, den privata äganderätten. Det kan väldigt många tycka bara är honnörsord, men det är honnörsord med ett mycket viktigt innehåll. Vi vet med den erfarenhet vi har att det är den fria demokratiska marknadsekonomin, med enskilda människors ansvar, som ändå är den bästa basen för att lösa miljöfrågorna. Vi har sett att de statskapitalistiska kommunistiska modellerna är livsfarliga för miljön. Då är det naturligt att vi slår vakt om och markerar våra riktlinjer inför framtiden, också om många anser det vara självklarheter. Vem skall göra vad? Ja, som vi ser det är det angeläget att vi också här gör prioriteringar. Det är just gränsöverskridande miljöproblem som skall diskuteras och lösas inom EU:s ram. Man kan inte där ta upp detaljfrågor. Vi måste se till närheten där besluten skall fattas och åtgärder sättas in och också se till de enskilda människornas ansvar. Här kommer frågan in hur styrande besluten skall vara. Vem skall fatta de styrande besluten? Där menar vi moderater att de politiska besluten skall bygga ramar för hur verksamheter skall kunna utvecklas. Det är företagens och konsumenternas ansvar när det gäller det sätt på vilket man skall lösa frågorna inom de ramar som vi politiker ställer upp. Detta gäller både nationellt och internationellt. Vi har ställt oss frågan: Vad menar regeringen när den skriver "långsiktig investeringsstrategi"? Det behöver inte ligga något negativt i det, men jag skulle gärna vilja veta hur vice ordföranden i utskottet ser på detta och vad som menas med långsiktig investeringsstrategi. Jag hoppas att man menar att vi som politiker långsiktigt skall lägga fast ramarna inom vilka företag, konsumenter och andra skall verka och att vi inte skall detaljstyra i olika sammanhang. Vi ställer oss också frågande till kopplingen att man med miljöpolitiken skall skapa nya arbetstillfällen. Det är alldeles klart att man inte skall bortse från arbetstillfällena, men när vi diskuterar miljöpolitik är det ju miljöfrågorna som faktiskt är de främsta frågorna. Arbets och sysselsättningsfrågorna är en viktig del i samhällsplanering och samhällsfrågor i övrigt. Ett annat frågetecken är att man hänvisar till den svenska fysiska planeringsmodellen. Vi tror inte alls att man skall försöka applicera den svenska fysiska planeringsmodellen på andra EU-länder. Tvärtom skall varje land, utifrån tradition, använda sig av sin planeringsmodell. När det gäller skatter och avgifter tycker vi att det är viktigt att betona att det på miljöområdet inte är miljöskatter i sig som skall finansiera vissa av statens utgifter, utan att det är miljöavgifter som på sikt skall innebära att man begränsar utövande av verksamhet som är negativ för miljön. Det innebär att vi inte kan se miljöskatter och miljöavgifter som framtida investerings och finansieringskällor, därför att om vi uppnår målet med miljöskatter så minskar ju intäkterna genom att den negativa påverkan minskar. Vi vill också understryka nödvändigheten av skatterabatter, som är en annan viktig del i sammanhanget. På transportsidan är det också fråga om framtida målsättningar. Är det miljövänliga bilar eller inga bilar alls som vi skall arbeta för? Vi moderater menar att det behövs en ny teknik och miljövänliga kommunikationssystem, och vi tror att bilen är en av de framtida möjligheterna i kommunikationssammanhang. En liten detalj: Vi har i motioner påpekat att det av miljöskäl i Sverige är viktigt att slå vakt om 24 meters fordon, för att inte två bilar i stället för en skall behöva trafikera samma sträcka. Biologisk mångfald och våtmarker är också angelägna frågor. Jag var ute och gick på de småländska ängarna i pingsthelgen, och jag tänkte: Det är här som den småländske bonden i generationer har slagit och räfsat och kreaturen betat. Det är det som utgör basen för den biologiska mångfalden på de småländska ängarna. Nu har dessa frågor t.o.m. kommit in i ett EU perspektiv. Det tycker jag är intressant, därför att det visar ju på värdet när det gäller nationella tillgångar inom ramen för biologisk mångfald. Det är lika viktigt i ett EU-perspektiv att vi kan bevara de småländska slåtterängarna och betesmarkerna som det är att fjällsluttningarna i Österrike kan bevaras, för att ta ett annat exempel. Här är vi moderater litet bittra på majoriteten, vilket vi också tidigare har sagt, för att man inte utnyttjade EU:s miljöstöd fullt ut. Herr talman! På det internationella miljöområdet är vi överens om att samarbetet med öststaterna och Baltikum är viktigt utifrån Östersjöperspektivet. Vi har sagt att vi också vill markera nödvändigheten av marknadsekonomiska reformer i anslutning till miljösatsningar i dessa länder. Till sist: På forskningsområdet är det vår bestämda uppfattning att EU skall verka inom ramen för grundforskningen. Det är gemensamma insatser på grundforskningens område när det gäller miljön som vi skall satsa på. Tillämpad forskning är en mer nationell angelägenhet. Den är en angelägenhet för näringsliv, företag och andra som verkar i dessa sammanhang. Herr talman! Med detta ber jag än en gång att få yrka bifall till reservation 1, som är fogad till betänkandet.

Herr talman! Miljöfrågorna är i dag gränsöverskridande på flera olika sätt. Jag kan åtminstone nämna tre. Det första är naturligtvis den rent geografiska gränsöverskridningen som sker i dag. Det är så enkelt som att svaveldioxider och kväveoxider, för att ta ett exempel, inte känner till passbestämmelser och visumtvång och andra saker som vi människor har hittat på. Detta innebär med tydlighet att man gemensamt internationellt måste arbeta med miljöfrågorna för att nå en lösning. Den andra gränslösheten i dagens miljöfrågor ligger mellan samhällssektorerna. Man kan i dag inte peka ut en sektor och säga att det här är det miljöområde som vi skall arbeta med för att lösa problemen, utan miljöfrågan återkommer ju i transporter, forskning och utveckling och en mängd olika samhällssektorer och återfinns i miljöaspekter. Det innebär också att man med stor tydlighet måste arbeta med miljöfrågorna integrerat, gemensamt i alla samhällssektorer. Den tredje gränslösheten kan man säga är en tidsaspekt. Miljöfrågorna i dag har ju en utsträckning i tiden som vi tidigare inte varit medvetna om. Det klassiska exemplet är hanteringen av det högaktiva avfallet från kärnkraften som skall tas om hand i tiotusentals år, skilt från allt biologiskt liv. Det är alltså en tidlöshet och en gränsöverskridning när det gäller tiden som vi hittills inte varit vana vid. Vi är många som tycker att EU utgör ett instrument för att hantera mycket av gränslösheten i dagens miljöfrågor. EU ger ju inte bara en formell möjlighet - den är visserligen viktig - utan den ger också en informell möjlighet att på miljöområdet påverka och agera tillsammans med länder som vi har mycket utbyte med. Det är viktigt att utnyttja både de formella och informella möjligheterna i vårt arbete i EU. Det beror naturligtvis mycket på vad vi kan göra på det formella planet i EU. Jag kan räkna upp några viktiga moment, där etablerandet av gemensamma minimiregler på miljöområdet på så hög nivå som möjligt kanske hör till det allra viktigaste. Men det är inte bara agerandet i EU utan också i vårt eget land som spelar roll. Framgång i EU beror ju också till dels på hur vi lyckas med miljöarbetet i vårt eget land, något som jag tycker att vi skall vara medvetna om när vi talar om arbetet i EU. När vi nu går in i arbetet på allvar tycker jag att några aspekter skall ges en särskilt viktig roll. För det första gäller det hanteringen av de ekonomiska styrmedlen. Det är viktigt att vi i vårt arbete ser till att användningen av de ekonomiska styrmedlen på miljöområdet får ett bredare genomslag, självfallet internationellt men också nationellt. För det andra är det viktigt att vi verkar för starka miljöinsatser i Baltikum, Central och Östeuropa. Det måste vara en del av vårt arbete i EU. För det tredje - för att betona försurningsproblemet som hittills varit litet undanskymt i EU - måste vi se till att EU spelar en pådrivande roll inom det som heter ESE-konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar. Där finns mycket för oss att göra i EU-arbetet till gagn för det gemensamma. För det fjärde är det viktigt att miljörörelsen får möjlighet att vara delaktig i EU:s arbete på ett bättre sätt än hittills. Detta är några av de utgångspunkter som vi från Centerns sida har tryckt på i arbetet med dessa frågor före folkomröstningen om det svenska EU medlemskapet och självfallet också här i riksdagen. Därför vill jag yrka bifall till vår reservation 3 i utskottets betänkande. Det innebär inte att våra övriga reservationer är mindre viktiga. Men för att återigen spara kammarens tid yrkar jag inte bifall till dessa. Jag vill nämna två andra moment som vi tar upp i våra reservationer, vilka förtjänar att uppmärksammas. Den första gäller biotekniken eller, som man ibland förenklat säger, gentekniken. Det är så uppenbart att detta är en fråga som är av mycket stor framtida betydelse för miljön, för människor och från etiska, ekologiska och ekonomiska aspekter. Vi tycker att det är tråkigt att man från majoritetens sida inte vill tillsätta en parlamentarisk kommitté som tar fram en strategi för det svenska agerandet i denna mycket breda fråga i EU. Man kan se hur frågan i dag är splittrad på en mängd olika svenska departement. Den återfinns i arbetsmarknadsdepartement, miljödepartement, jordbruksdepartement och justitiedepartement. Vi ser hur bilden är splittrad i en fråga som borde samlas ihop för att med kraft kunna drivas i Sverige och i EU. För det hade en parlamentarisk medverkan varit bra. Det framhåller vi i vår reservation 31. Herr talman! Den andra frågan jag vill ta upp är i dag nästan litet allvarligare. Det är den fråga som vi berör i reservation 13. Vi redovisar där synen att man i EU bör driva de svenska kraven och det svenska agerandet när det gäller PVC-plasten och dess miljöpåverkan. När vi skrev reservationen och gjorde detta ställningstagande var vår utgångspunkt att det fanns ett offensivt svenskt arbete med frågan om PVC och dess miljöpåverkan. Jag tror inte att jag är indiskret om jag talar om att den diskussion som vi hann ha i jordbruksutskottet innan utskottet valde att flytta frågan till hösten, som man nu kan bedöma, var en offensiv och intressant diskussion. Herr talman! I dag har regeringen fattat beslut om att ge ett antal utredningsuppdrag till Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket. Dessa myndigheter skall nu titta om, och i så fall vilka, miljöfrågor är relaterade till PVC. Man skall ta fram förslag till hur man skall minimera riskerna med PVC. Det är ett uppdrag och ett arbete som till stor del redan är utrett och genomfört av Kretsloppsdelegationen. Dessa utredningsuppdrag menar man nu skall vara klara den sista juni 1996, dvs. nästa år. Möjligheten för Sverige att mot den bakgrunden ha en offensiv position, åtminstone baserad på regeringens arbete i den här frågan, blir försvinnande liten. Det är litet av en krigsförklaring mot dem som har velat driva den här frågan offensivt i det nationella arbetet med den avspegling det också skulle ha fått i arbetet i EU. Genom regeringens agerande är vi nu i färd med att i dag låta frågan glida i väg år efter år i ett beslutsfattande i Sverige. Jag beklagar det, och jag tycker att det är trist. Man kan bara hoppas att riksdagen har större kraft att ta i den här frågan än vad regeringen hittills har visat. Riksdagen skall inte genom regeringens försinkande förledas att inta en lika senfärdig attityd till den här frågan. Herr talman! Jag vill allra sist återkoppla litet grand till det som Göte Jonsson tog upp i en av sina anmärkningar. Det gällde naturligtvis kärnkraften. Göte Jonsson sade att moderaterna ser den framtida användningen av kärnkraften som en kardinalfråga. Jag är över att Göte Jonsson tog upp den aspekten. Det jag blev litet intresserad av, Göte Jonsson, är: Vad är frågan, och vad är svaret?

Herr talman! Vad som är frågan och vad som är svaret är ganska väl känt. Som bekant har vi från moderat sida sagt, att om vi i Sverige skall kunna klara t.ex. koldioxidmålet, som är ett viktigt mål och där vi moderater har en högre ambition än majoriteten, kan vi inte fullfölja avvecklingen av kärnkraften inom ramen för det riksdagsbeslut som har fattats. Vi måste faktiskt använda kärnkraften längre i Sverige, så länge den är tekniskt säker. Vi har i dag inte de ersättningsenergikällor som ger möjlighet att kombinera energiförsörjning med kamp mot luftföroreningar vad gäller målsättningen att uppnå koldioxidmålet.
Herr talman! Ett svar är klart: Det fattade riksdagsbeslutet skall enligt moderaterna rivas upp. Det är tydligt och klart utsagt, kanske för första gången. Men den andra frågan kvarstår. Vi skall använda kärnkraften längre än 2010, så länge den är tekniskt möjlig att använda, säger Göte Jonsson. Då kvarstår frågan: Hur länge är det?
Herr talman! Det är givetvis utomordentligt svårt att uttala sig om hur länge den ena eller andra reaktorn är tekniskt tillförlitlig och säker, när vi ser detta i ett framtidsperspektiv.

Herr talman! Trovärdigheten finns nog redan när det gäller vår koldioxidpolitik. Det är en ganska uttalad attityd från de flesta länder som vi samverkar med. Sverige har kommit erkänt långt med att minska sina koldioxidutsläpp. Jag tror att det är få bedömare på internationell nivå som relaterar vårt fortsatta agerande när det gäller koldioxiden till kärnkraften. Det är en felsyn. Jag tror att de flesta relaterar det till möjligheten att öka energieffektiviseringen och möjligheten att öka intaget av biobränslen och det som förut hette de nya energikällorna. Jag tror uppriktigt sagt att det är en förlegad syn att koppla ihop kärnkraftens avveckling, som den ser ut i dag, med frågan om koldioxidökningen. Därför tror jag inte att det finns någon risk för ett sviktande anseende för svensk energipolitik om vi med kraft tog itu med att börja med kärnkraftsavvecklingen.

Herr talman! Europeiska unionen är det hittills bästa organet för att minska gränsöverskridande miljöproblem i vår del av världen. Genom EU finns unika möjligheter att fatta bindande överstatliga beslut, och det finns unika möjligheter att ställa de länder som inte följer reglerna till svars. Men EU kan bli ännu bättre. Jag vill att EU skall bli världens effektivaste miljöorganisation. Det går om progressiva länder är medlemmar, om medlemmarna utnyttjar medlemskapet fullt ut och om man arbetar för förändringar som ökad öppenhet, fler majoritetsbeslut och att miljömål tas in i grundläggande fördragstexter. Viktigast av allt är att EU bör vidgas till att omfatta länder i Öst och Centraleuropa, bl.a. för miljöns skull. Tyvärr, herr talman, verkar regeringen sakna visioner för det svenska arbetet med miljöfrågorna i EU. I skrivelsen 1994/95:167 om det svenska miljöarbetet i EU presenterar regeringen sin syn på hur det arbetet skall bedrivas. Eftersom socialdemokraterna inte har någon strategi för de institutionella frågorna - dvs. hur de vill utveckla EU:s beslutsordning och demokratiska kontroll - nöjer sig regeringen med en redogörelse av inställningen i ett antal sakfrågor. Visserligen håller vi i Folkpartiet liberalerna med om att de här frågorna är väsentliga och att EU:s beslut bör gå i riktning med önskemålen i skrivelsen. Men frågorna är inte särskilt kontroversiella här i kammaren. I de flesta fall ställer regeringen sig bakom ståndpunkter som redan omhuldas av ett antal andra EU-länder och som härstammar från dokument som det femte miljöhandlingsprogrammet och vitboken om tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning. Följaktligen har det varit ganska lätt för utskottet att samlas kring tankegångarna i skrivelsen. Missnöjet med regeringen rör i stället vad den inte säger och bristen på visioner. I ett fall har utskottet sagt ifrån att miljöfrågorna måste ges större tyngd i EU genom att ta ställning för att principen om en hållbar utveckling förs in i EU:s grundläggande fördragstexter. Den här skrivningen har egentligen tillkommit genom motionsyrkanden från Folkpartiet och Miljöpartiet, men det framgår inte, på grund av det nya sätt att skriva betänkande som tillämpats av utskottet. En anledning till nymodigheten är det stora antalet yrkanden på hög detaljnivå, som hotat att göra processen ohanterlig, men jag tror ändå att vi i fortsättningen bör hålla oss till den gamla ordningen att skriva betänkandetext och reservationer. I övrigt skulle utsikterna att genomföra de åtgärder regeringen förespråkar öka påtagligt, om man också vågade sig på att ändra reglerna, så att fler beslut i EU som i dag måste tas i enhällighet i stället fattas enligt majoritetsprincipen. Vi har från Folkpartiets sida motionerat om att gemensamma miniminivåer för miljöskatter bör tas som majoritetsbeslut. Alla måste medge att det vore enklare att genomföra t.ex. den gemensamma koldioxidskatt som regeringen önskar sig under de förutsättningarna. Jag undrar, herr talman: Vill socialdemokraterna att Sverige skall verka för fler majoritetsbeslut i EU? Vill de att miljöskatter skall beslutas med kvalificerad majoritet, som Folkpartiet föreslår motionsvis och i reservation nr 2, eller nöjer de sig med nuvarande ordning, som kräver enhällighet? Och vad anser övriga partier? De partier som vill att EU skall fatta långtgående beslut om miljöåtgärder men motsätter sig ökad överstatlighet har här ett trovärdighetsproblem. Det är egentligen bara vi och kds - liksom moderaterna, som anslutit sig till vårt yrkande i en reservation - som varit tydliga i den här frågan. Alla ledamöter här i kammaren som anser att miljöpolitik skall vara mer än stolta deklarationer har chans att visa det genom att stödja reservation nr 2. Växthuseffekten, herr talman, är ett av de stora hoten mot jordens människor och ekologiska system. Därför tycker vi i Folkpartiet att EU medlemskapet bl.a. måste användas till att motverka en ökning av koldioxidutsläppen. Kampen mot växthuseffekten förs bäst om så många länder som möjligt samverkar. Helst bör alla länder i världen, och åtminstone OECD, delta med liknande åtgärder. Men jag tror att det vore till fördel om EU kunde gå före i den här frågan. Den effekt ett gemensamt agerande av en stor grupp avancerade industriländer skulle ha för viljan att agera globalt kan inte överskattas. Jag har redan berört koldioxidskatten, och jag vill dessutom påminna om att vi liberaler vill se konkreta försök med en skatteväxling som gynnar inte bara miljön utan också sysselsättning och nyskapande. Men återigen måste jag understryka att chansen till framgång ökar om EU:s beslutsstruktur ändras. Ytterligare åtgärder som Folkpartiet vill se för att möta växthuseffekten berör trafikoch energisektorerna. Vi liberaler, som är positiva till frihandel, ser med särskilt ansvar på transporternas miljöpåverkan. Ökad handel ger mer trafik, och vi tycker att det är viktigt att gynna de bäst miljöanpassade trafikslagen. Här har EU en stor uppgift. Framtida transportsystem bör i mycket högre grad bygga på järnvägstrafik än på landsvägstrafik. Vi menar också att en översyn av bidragen till transporter måste göras. Miljöförbättringar får inte motverkas av att överflödigt transportarbete uppstår som följd av trafikökande bidrag. När det gäller trafiken nöjer vi oss nu med utskottets skrivningar, men beträffande energisektorn har vi lämnat en reservation. I Europa som helhet orsakar produktionen av el och värme betydande utsläpp av försurande och klimatpåverkande ämnen. Vi vill inte bara ha skärpta utsläppsnormer. Här måste också till miljöavgifter som fångar upp de verkliga kostnaderna för utsläppen. Därutöver vill vi att subventioner och skattelättnader för konventionell elproduktion tas bort inom EU. Det är inte rimligt att kolindustrin skyddas genom subventioner och regleringar på energimarknaden. I dag har alternativ energi svårt att klara sig trots ett antal särskilda stödprogram. På sikt måste miljökostnaderna slå igenom på energipriset, så att de mer miljövänliga alternativen klarar sig på egen hand. Om EU skall bli världens effektivaste miljöorganisation, måste vi se till att EU koncentrerar sig på de viktigaste uppgifterna. Det duger inte, herr talman, att EU slösar sin kraft på hur jordgubbar skall se ut eller vilka frösorter som folk får använda i trädgården. Sådant får bara till resultat att EU inte hinner med sina huvuduppgifter och förlorar i legitimitet. Eftersom jag kritiserat regeringen för att gräva ner sig i detaljer och förbise de övergripande frågorna, hade jag själv inte tänkt ta upp någon detaljfråga i det här sammanhanget. Men det finns en detaljfråga som berörs i betänkandet och som illustrerar behovet för EU att koncentrera sig på det väsentliga. Det är EU:s regler för försäljning av fröer. Kraven på sortdokumentation, certifiering och datummärkning av fröpåsar skapar onödig byråkrati och förhindrar mindre fröodlares verksamhet. Detta är totalt onödigt, hotar kulturväxternas biologiska mångfald och får folk att tvivla på EU. Folkpartiet hade inget eget yrkande i den här frågan, men vi tycker att det är viktigt att markera mot sådan här klåfingrighet från EU:s sida. Vi stödjer därför Miljöpartiets reservation nr 23. Till sist, herr talman: Betänkande nr 23 från jordbruksutskottet sluter i huvudsak upp kring regeringens syn på inriktningen av det svenska miljöpolitiska arbetet i EU. Som jag redan berört är regeringens ståndpunkter så oförargliga att alla kan hålla med. Vad som saknas är en tydlig vision av vad regeringen vill med EU-samarbetet. Regeringen konstaterar helt kort att utvecklingen av miljöpolitiken bör diskuteras vid regeringskonferensen 1996. Tydligen finns ändå en medvetenhet om att regeringen och socialdemokratin måste skaffa sig någon sorts åsikter till dess. I skrivelsen aviseras att Miljödepartementet skall ta initiativ till en diskussion med den parlamentariska EU 96-kommittén om miljöpolitik och EU:s fördrag under våren 1995. Nu har våren gått, och någon diskussion har såvitt jag vet inte initierats. Det är väldigt trist att viktiga miljödebatter här i kammaren ofta hålls sent på kvällarna. Tyvärr finns inte miljöministern här nu, men jag måste tillstå att jag är ganska nyfiken på vilka frågor hon hade tänkt ta upp med kommittén och om hon tänker återkomma vid något senare tillfälle. Herr talman! Folkpartiet står naturligtvis bakom sina reservationer, men för tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationerna nr 2 och

Herr talman! Det är ett viktigt betänkande som vi diskuterar här i dag, och det är faktiskt första gången som vi övergripande får diskutera hur det svenska miljöarbetet i EU skall bedrivas. Jag vill börja med att säga att stora delar av detta betänkande faktiskt är bra och att det dessutom i huvudsak är baserat på en bra skrivelse. Vänsterpartiet delar regeringens uppfattning att slutsatserna från Riokonferensen skall ligga till grund för Sveriges agerande i EU. Vi delar också regeringens uppfattning att det är särskilt viktigt inom transportområdet samt energi och livsmedelsförsörjningen. Vi tycker att regeringens prioriteringar i huvudsak är bra: kampen mot försurning och klimatförändring, arbetet för kretsloppsanpassning, bevarandet av den biologiska mångfalden samt en höjd ambitionsnivå när det gäller kemikaliekontroll och minskad användning av bekämpningsmedel. Däremot saknar vi en prioritering som vi föreslagit och som handlar om rent vatten. Jag skall återkomma till det. Å andra sidan är det ett plus att regeringen faktiskt har lyssnat på remissinstanserna och lagt till bevarandet av den biologiska mångfalden som ett prioriterat område. Det ger också ett plus i kanten att vi i utskottet har kunnat få en majoritet för att Sverige skall driva kravet att principen om en hållbar utveckling skall skrivas in i EU:s grundläggande fördragstexter. Det faktum att vi under riksdagens behandling har skärpt regeringens inriktning när det gäller det svenska miljöarbetet i EU visar också hur viktigt det är med en bred demokratisk process, där regeringens politik slutgiltigt fastställs av den folkvalda riksdagen. Det finns dock en oroande tendens i det politiska arbetet i riksdagen att det är regeringen som lägger fast politiken, eftersom vi nu är med i EU. Riksdagen och riksdagens beslut får en underordnad roll. Herr talman! Jag vill därför säga något kort om själva processen i utskottet. Vänsterpartiet har också avgett ett särskilt yttrande gällande det. Vi har accepterat en något förenklad behandling av det stora antalet motioner med anledning av skrivelsen, på så sätt att alla motioner har avslagits i klump. Det har bl.a. fått till följd att det i princip har varit omöjligt med reservationer över partigränserna. Så här i efterhand kan vi se att det nog inte var en så bra lösning. Skrivningen i betänkandet om risken att skapa en splittrad bild av de svenska miljöambitionerna och därigenom missgynna de högst prioriterade miljöfrågorna har faktiskt ingen grund i verkligheten. En demokratisk process tar tid och kräver att allas argument prövas, men det är också det som håller i längden. Vi har i dag i riksdagen och i Sverige en ny situation som vi är ovana vid. Vi har varit medlemmar i unionen knappt ett halvår. Regeringskonferensen äger rum redan nästa år. Den svenska linjen inför regeringskonferensen tycks vara enig. Miljöfrågorna skall göras till en del av den diskussion som kommer att föras. Skall vi därför tysta ner debatten i Sverige? Jag vill påminna om att många av de miljöfrågor som debatterats i dag och också tidigare har beretts under mycket längre tid än vi har haft för beredningen av detta ärende. Som jag sade tidigare finns det mycket i regeringens skrivelse som vi tycker är bra när det gäller utgångspunkterna för det svenska miljöarbetet. Men där slutar också mitt och Vänsterpartiets beröm. Det jag bl.a. saknar är en progressiv hållning när det gäller att se till att EU:s politik skall gynna världens fattiga länder, att en större del av de gemensamma resurserna skall användas till att bygga upp det miljöanpassade samhället, att det måste finnas sanktionsmöjligheter när miljöbeslut överträds och att stärka ideella organisationers möjligheter att verka inom EU. Miljöfrågorna hänger ihop med ekonomi. Kampen för det hållbara samhället kräver också en kamp för ett utjämnande av ekonomiska och resursmässiga skillnader, såväl lokalt som globalt. Vänsterpartiet menar att handel måste baseras på en långsiktig utveckling i både export och importländerna. I dag utvinns råvaror ofta med stora miljökonsekvenser och miljökostnader som ingen betalar för eller synliggör. Vi vill arbeta för att avskaffa de handelshinder som finns gentemot fattigare länder i världen. Jag oroas också av de antydningar som finns i betänkandet om att det gäller att satsa resurser där det är mest effektivt. Det är självklart både nödvändigt och viktigt att satsa på kostnadseffektiva miljöåtgärder i Europa. Men det får inte innebära att vi minskar våra ambitioner för en offensiv miljöpolitik i Sverige. Bara för att ett land har en dålig miljöpolitik behöver det inte innebära att vår också skall vara det. Ett mått på om jag har rätt i att detta sammantaget innebär en förändring och en försvagning av regeringens ambitioner kommer att visa sig i Sveriges agerande när det gäller skatt på koldioxid. Vänsterpartiet har inte reserverat sig på den punkten, eftersom vi instämmer i utskottets bedömning att Sverige bör verka för en gemensam miniminivå i EU för beskattning av koldioxidutsläpp. Men det förutsätter naturligtvis att det inte hindrar Sverige från att ha en betydligt högre ambitionsnivå och högre koldioxidskatt än miniminivån. Jag förutsätter också att den beredning om skatteväxling som nu arbetar i Sverige även kommer att ta upp Sveriges möjligheter till påverkan i samma riktning inom unionen. Ett område där vi i Vänsterpartiet däremot sett oss nödsakade att reservera oss är försurning och klimatpåverkan. Försurningsfrågorna har vi för övrigt debatterat. Det vi framför allt reagerar på är målsättningen för nivån på minskningen av EU:s koldioxidutsläpp. Det räcker inte att stabilisera utsläppen. De måste minska. Det ställer i sin tur krav på kraftiga ingrepp i bl.a. transportpolitiken inom EU. Skall vi klara av de miljömål som vi tidigare skrivit under på, måste vi inse att vi inte bara kan lita till att ny teknik löser utsläppsproblemen i samband med t.ex. trafik, utan att transporter med drivmedel av fossila bränslen måste minska totalt sett. Vi pratade förut om trovärdighet. Jag hävdar att det inte är trovärdigt att endast lita till tekniken i detta fall. Om alla transportslag skulle betala sina kostnader inklusive kostnader för miljöbelastning, skulle andra alternativ än bil och lastbilstransporter tvärs över EU, hundratals mil, bli billigare. Det är det enda sättet att påverka EG:s regelverk till att minska denna typ av transporter. En del skrattar när vi hör om EU:s exemplariska politik ur transport och miljösynpunkt. Exemplet kallas "potatoe road". Potatis som produceras i Tyskland fraktas till Italien för att tvättas och sedan tillbaka till Tyskland för att säljas. Även om exemplet är förenklat och bara ett i mängden visar det på grundbulten i EU:s uppbyggnad. Man gör det som är billigast, oavsett om det är praktiskt, miljömässigt godtagbart eller bra utifrån sunt bondförnuft. Därför måste vi se till att även lastbilstransporter inom EU betalar sina verkliga kostnader och att vi lämnar justin-time-systemet, där företagens kostnader för lagerlokaler i stället läggs på samhället och miljön. Det här är troligen ingenting nytt för den som har jobbat med miljöfrågor och EU tidigare. Därför förvånar det mig ännu mer att dessa problem inte kommenteras i skrivelsen eller betänkandet. Något som inte heller kommenteras i skrivelsen är följaktligen EU:s enorma projekt vad gäller vägbyggen och planerade sådana. EU-parlamentets generaldirektorat för forskning har gjort en sammanställning av EU:s bidrag till infrastruktur, som visar att man systematiskt valt bort mer miljövänliga alternativ till transporter. Ett annat område där vi inte har fått majoritetens gehör är när det gäller att skydda det rena vattnet. Bristen på rent vatten orsakar allt fler konflikter runt om i världen. Tillgången på användbart vatten speglar också ett lands välfärd. Ett rikt land har ofta goda vattentillgångar och tvärtom. I Västeuropa har vi i huvudsak ännu inte problem med vattentillgången. Det förekommer dock allt fler problem med nedsmutsning av både grund och ytvatten. Situationen är annorlunda i Östeuropa och i många andra regioner. Ofta är det vattentillgången som sätter gränsen för samhällets utveckling. Vänsterpartiet menar att Sverige bör verka för att EU utvecklar sina program för att påskynda framtagandet av teknik, processer och system som dels är vattensnåla, dels inte förgiftar eller övergöder vattnet. Inte minst inom jordbrukssektorn är behovet av effektivare teknik mycket stort. I skrivelsen står att det är "av största betydelse att Sverige och andra medlemsstater, inom ramen för de övergripande mål och regler som medlemsstaterna enats om och med beaktande av producenternas ansvar, ges stor frihet att utforma sina egna medel och metoder för att uppnå målen i kretsloppsarbetet". Det låter bra. Men det beror mycket på hur ramarna ser ut. Jag tycker att EU:s ramar hittills tydligt har visat att det är många frågor som ställs långt före miljön. Miljöproblemen är för många av oss mycket viktiga. Därför tycker jag och Vänsterpartiet att det hade varit värdefullt om just de frågorna fått en mer prioriterad behandling, både i utskott och plenum, än vad som nu har blivit fallet. Jag vill till sist yrka bifall till två av Vänsterpartiets reservationer, nr 14 och nr 25. Samtidigt vill jag för protokollets räkning säga att vi naturligtvis står bakom alla våra reservationer.
Herr talman! Det är två talare som har haft synpunkter på utskottets arbete. Det kanske egentligen inte är någonting för kammaren att diskutera. Hanna Zetterberg tog upp frågan nu senast. Det kan vara bäst att försöka säga vad vi har försökt göra. Herr talman! Det är frågan om en skrivelse från regeringen, och inte någon proposition. Den skall ge regeringens syn på det framtida EU-arbetet. Vi menade i utskottet att de olika partierna kanske skulle tycka att det var fruktbart att samla sina resonemang i reservationer som gav en motsvarande allmän syn på hur man ville bedriva arbetet. Att diskutera hur man vill fortsätta är kanske framför allt en fråga för jordbruksutskottet. Men det leder ändå till iakttagelsen - jag riktar mig gärna till Hanna Zetterberg - att man självfallet kan kritisera detaljer och ha synpunkter på dem. Jag deltar gärna i en sådan kritik. Men nog hade det varit spännande om Hanna Zetterberg och Vänsterpartiet hade utnyttjat möjligheten att samla sina visioner om arbetet i EU i en reservation. Det kanske ändå hade varit givande för omvärlden att se inte bara vilka moment man berättigat kritiserat utan också vilka visioner Vänsterpartiet har på miljöområdet, nu när vi är med i EU.
Herr talman! Anledningen till att jag tog upp denna fråga i mitt anförande är att jag är litet orolig för den demokratiska processen. Jag menar inte att tanken från utskottets sida var att åsidosätta denna när vi valde att göra på detta sätt, men jag tror samtidigt att vi har lärt oss någonting av det hela. Jag menar inte att vi alltid skall diskutera detaljer i utskottet, för det tror jag inte är speciellt givande. Det vi skall göra är att dra upp stora riktlinjer. Jag tycker också att vi har lyckats ganska bra med det. Jag tycker att visioner passar väldigt bra i motioner, som vi faktiskt skriver. Det har vi också gjort i detta fall. De flesta gånger Vänsterpartiet skriver motioner tar vi också med visionerna, och då naturligtvis också visioner om arbetet i EU. Men den viktigaste diskussionen gäller just att den demokratiska processen och det demokratiska inflytandet inte får kapas, så att säga. Vi måste låta miljöfrågorna få den viktiga plats som jag tycker att de behöver i den politiska debatten.

Herr talman! Det betänkande vi har framför oss, JoU23, anser jag är ett av de absolut viktigaste miljöbetänkanden vi behandlar under detta år. Jag är för Miljöpartiets vidkommande precis som Hanna Zetterberg litet kritisk till den behandling som skrivelsen har fått. Jag tycker tyvärr att behandlingen av miljöfrågorna är litet summarisk i utskottet. I det betänkande vi just behandlade klagar man på att många av motionerna om försurningen tar upp frågor som hör hemma i annat sammanhang. Man skriver att de kommer att behandlas utförligt i andra sammanhang där beredningsunderlaget är mera fullständigt, t.ex. i samband med frågan om det svenska miljöarbetet i EU. I detta betänkande står det att möjligheterna att göra en mer ingående beredning av yrkanden är begränsade osv. Det känns som om vi aldrig riktigt har tid med miljöfrågorna i jordbruksutskottet. I det ena betänkandet hänvisar man till att det skall finnas tid nästa gång, och i nästa betänkande säger man att frågorna skulle ha behandlats tidigare. Jag tycker att det tyder på att det skulle behövas ett miljöutskott i riksdagen. Det kommer vi i Miljöpartiet att återkomma till många gånger. Vi i Miljöpartiet är som alla vet kritiska till EU. Vi tror inte alls att det kommer vara en union som i första hand har till syfte att främja miljöarbetet i EU, utan målsättningen är en helt annan. Vi gjorde som miljörörelse den bedömningen att EU tyvärr kommer att leda till en ökad miljöförstöring därför att handeln sätts i första rummet och därför att transporterna kommer att öka. EU självt säger att man befarar att den uppbyggnad som unionen har kommer att leda till ökad miljöbelastning. Det finns en mening i betänkandet som är ganska bra, tycker jag. Det står att den ekonomiska utvecklingsmodell som nu råder i industriländerna inte är förenlig med de ekologiska grundvillkoren. Det är en bra mening. Vi hade en del diskussion om den i utskottet. Den slår just fast att den ekonomiska modell som EU-länderna strider så hårt för inte är förenlig med de ekologiska grundvillkoren. Det tycker jag tyder på att EU-bygget från grunden är fel. Det är ett bygge som jag tror att framtidens generationer kommer att vilja bygga om från grunden och ändra radikalt. Jag tror att det är ett bygge som hör en äldre generation till. Jag tycker inte att det är så underligt att många ungdomar protesterar just mot Miljöpartiet har en mängd reservationer till betänkandet, och vi har också här fått kritik för att vi är så detaljerade. Men precis som i diskussionen om det förra betänkandet är jag övertygad om att vi måste titta på detaljerna om vi skall komma någon vart i det miljöarbete som vi alla har så många vackra ord att säga om. Det är detaljerna som kommer att leda till detta samhälle, och det är genom att visa vilka detaljer vi måste ändra som vi kan få en helhet som blir bättre. Vi har fått in en sak i betänkandet som vi tycker är bra, nämligen att Sverige enligt utskottets mening bör verka för att principen om en hållbar utveckling införs i EU:s grundläggande fördragstexter. Det är bra. Vi hade gärna sett att vi hade fått samma skrivning runt substitutionsprincip och försiktighetsprincip, som vi tycker är bra principer i Sverige. Vi kommer att fortsätta verka för det inom EU, för nu är vi där, och Miljöpartiet kommer att göra sitt bästa för att se till att unionen tar de steg som vi tycker att hela världen skall ta för att vi skall få ett samhällsbygge som klarar de ekologiska grundvillkoren. Vi utvecklar i reservation 5 den grundläggande synen på EU och talar om att vi menar att unionen verkligen måste ta krafttag för att vi skall kunna komma i gång och bygga det samhälle som många talar om. Vi har väldigt svårt att i dag se tecken på att det finns något stort intresse hos EU-länderna för att sätta i gång denna process. Vi kan t.ex. se att kemikaliehanteringen är enorm inom EU. Vi menar att just kemikaliehanteringen är det största miljöproblemet i dag. Problemet finns i EU - i västvärlden. Det finns inte i Östeuropa. Jag yrkar bifall till reservationerna 5, 29 och 17. Jag vill också uttrycka tacksamhet gentemot Folkpartiet som har yrkat bifall till Miljöpartiets reservation 23. När det gäller anledningen till att vi är så kritiska mot EU kan jag säga följande. I vår reservation 29 tar vi upp ett problem som vi tycker är viktigt i EU, nämligen att det i EU är handeln som är det viktiga. I dag är miljöproblemen så sofistikerade att det egentligen inte är industriprocessen som sådan som är miljöproblemet utan varorna. Det är kemikaliehanteringen som är problemet. Eftersom § 100 A innebär en totalharmonisering, och eftersom den innebär att varorna skall gå före miljöreglerna, är det väldigt svårt att komma till rätta med kemikalieproblemet. En vara som innehåller kemikalier skall säljas i alla länder, även om vi i Sverige anser att det är en ingrediens som vi egentligen av miljöskäl inte vill ha. Vi menar att vi i Sverige måste ge oss på just § 100 A. Vi måste få till stånd en bestämmelse som säger att det inte skall vara en totalharmonisering. Vi skall kunna förbjuda ämnen i varor om det är ämnen som vi inte vill ha. Sverige har som alla vet fått en rad undantag just när det gäller den typ av ämnen som vi inte vill ha. Exempel på sådana är klorerade lösningsmedel, växtskyddsmedel, kadmium, arsenik, tennorganiska föreningar, kvicksilver osv. Vi har efter lång diskussion i Sverige bestämt oss för att det är ämnen som inte hör hemma i ett samhälle som skall vila på en ekologisk grund. Vi har fått fyraåriga övergångsregler. Sedan får vi helt enkelt inte neka att ta in sådana varor i landet. Vi har svårt att se att det är förenligt med en framåtsyftande miljöpolitik. Det är alltså mycket viktigt att Sverige har chansen att gå före och att vi har chans att bibehålla våra miljökrav på de områden där vi har kommit litet längre. Det står också i betänkandet. Vi menar att Sverige hela tiden måste driva denna fråga. Det skall vara minimiregler på miljöområdet och även på innehållet i varor, men vi skall få ha tuffare krav. Vi skall få stoppa varor om de innehåller kemikalier och ämnen vi inte vill ha in. Vi menar därför att det är väldigt viktigt att Sverige tar upp frågan om just dessa ämnen. Vi måste också ta upp frågan om märkning och klassificering av kemikalier. Sverige har ett betydligt bättre system än vad man har ute i EU. Vi menar också att Sverige måste verka för en rad konkreta avvecklingsmål för t.ex. tungmetaller, klorerade lösningsmedel och PVC. Det är just de steg som vi måste ta för att komma fram till ett s.k. kretsloppssamhälle eller till ett samhälle i ekologisk balans med naturen. Vi menar att det gäller att jobba med detaljerna för att kunna nå helheten. Vi menar också att Sverige skall ta upp problemen med de s.k. hormongifterna. Det är nya typer av ämnen som har visat sig ha en ny sorts giftighet. De påminner nämligen om ämnen som finns i våra kroppar. De lurar kroppen att tro att detta är något som hör kroppen till. Därmed ställer de till en förskräcklig massa oreda. Exempel på sådana ämnen är nonylfenol som finns i tvättmedel och DEHP som finns i PVC. Jag är övertygad om att detta är ämnen som kommer att låta höra tala om sig väldigt mycket. Vi i Miljöpartiet anser att Sverige redan nu skall väcka debatten om dessa ämnen i EU. Vi skall ta fasta på försiktighetsprincipen och verkligen driva på så att dessa ämnen försvinner. När det gäller kemikalier har det ofta varit så att vi har kommit i efterhand. Men vi ser en stor risk med dessa ämnen. Vi menar att Sverige måste göra en insats här. Ekologi och ekonomi hör ihop. Vi måste knyta ihop skatter och avgifter med den miljöpolitik vi vill driva. Vi menar att den skatteväxlingsmodell som Miljöpartiet har lanserat är någonting som vi skall driva mycket aktivt i EU. Den kan leda oss till ett samhälle som är i bättre balans med naturen än det vi har i dag. Ekologi och ekonomi hör absolut ihop. Här har Sverige en viktig funktion att fylla. För Miljöpartiets räkning ställer jag mig naturligtvis bakom även de andra reservationerna vi har, men för att vinna tid nöjer jag mig med att yrka bifall till de tre jag har nämnt. Eftersom Lennart Fremling yrkade bifall till reservation nr 23 skall jag säga något kort om den. Miljöpartiet lade fram en motion under den allmänna motionstiden som handlade om bevarande av kulturväxter. EU är ju som ni vet en institution som lägger sig i allt. Det handlar om detaljer och åter detaljer. Här kan man verkligen se hur man kan bygga upp en byråkrati om man vill det. Ibland undrar man hur man kan hitta på så mycket regler som EU tycks kunna. Man har bl.a. infört regler som säger att köksväxtfröer skall genomgå försöksodling, att de skall certifieras, att det skall vara sista förbrukningsdag på dem osv. Detta är en process som är mycket dyr. Det innebär att de firmor som säljer fröer av framför allt gamla traditionella köksväxter inte har råd att låta fröerna genomgå hela den här processen. Då tenderar fröerna att försvinna från marknaden. Detta har skett i EU. Ungefär 2 000 olika arter har försvunnit. Detta är också en del av det vi kallar den biologiska mångfalden. Många av dessa gamla fröer innehåller gener som vi kanske behöver för framtiden. Det kan visa sig att de nya sorter som tas fram - där man ofta har renodlat vissa egenskaper - kanske har tappat de gamla generna. Dessa har kanske överlevnadsfaktorer som vi i dag inte känner till att vi kommer att behöva. Om de försvinner, försvinner de för gott, och då blir vi biologiskt mycket fattigare. Vi menar att detta inte får ske. Vi måste anslå pengar så att dessa fröer kan finnas kvar. Vi måste verkligen verka inom EU för att ändra detta. Detta är något som många länder tagit upp inom EU, t.ex. England. De menar att vi måste driva detta. Den här motionen hanterades inte i det här sammanhanget, utan i ett tidigare sammanhang. Därför återkom vi med dessa yrkanden. Vi menar att de egentligen hör hemma i den här skrivelsen. Jag hade inte tänkt att yrka bifall till den här reservationen för tids vinnande, men eftersom Lennart Fremling har gjort det måste jag säga att jag är mycket tacksam för det och yrkar därmed också bifall till reservation nr Vi har en del andra reservationer som också tar upp detaljer som vi anser viktiga för att nå det samhälle som vi alla pratar så vackert om. Jag hoppas att vi så småningom, här i kammaren och i samhället i övrigt, kan komma ifrån alla vackra ord på miljöområdet och bli litet mer konkreta. Jag tror att det är först när vi blir litet mer konkreta som vi kan komma någonstans. Vi har i det här sammanhanget tagit upp försurningen och klimatpåverkan. Där vill vi ha tuffa krav på hur stor minskningen av kväveoxider skall vara, som jag sade tidigare. Vi menar att en minskning på 70 % fram till år 2005 är absolut nödvändigt om vi skall klara försurningsproblemen. Vi har tagit upp svavelhalten i fartygsbränslen i en reservation som jag också har talat om tidigare. Där anser vi att Sverige måste driva på för att sänka svavelhalten i fartygsbränslen. Vi måste komma ner till 0,1 % om vi även där skall se till att försurningen kan minska. Vi har tagit upp kretsloppsanpassningen. Det är någonting som många pratar om i dag. Där menar vi att producentansvaret är viktigt, men det viktigaste måste ändå vara att vi kan minska avfallsmängden totalt. Det måste vara det viktigaste målet att se till att vi får ner mängden avfall. Vidare har vi tagit upp detta med biologisk mångfald. Det har jag också talat om flera gånger här. Ibland när man hör diskussionen i dag får man ett intryck av att den största miljöförstöringen i Europa finns i Östeuropa. Så är det inte. I Östeuropa finns den typ av miljöförstöring som vi hade här på 50 talet. Den är lätt att komma till rätta med. Vi kan reningstekniken. Det är inte en slump att närmare 50 % av förstaklassarna i Sverige är allergiska medan siffran i Baltikum är 6 %. De har inte ett kemikaliesamhälle. Det är just genom kemikaliesamhället och den mängd med kemikalier vi har som vi har fått ett miljöproblem på halsen som är långt svårare att lösa än det som öststaterna har i dag. Jag hoppas att vi ser till att öststaterna inte gör det vi har gjort, nämligen att utveckla samma ekonomiska modell som industriländerna. I så fall får vi även där skriva att den ekonomiska utvecklingsmodell som nu råder är inte förenlig med de ekologiska grundvillkoren. Faktum är att deras ekonomiska utvecklingsmodell i dag är litet mer i harmoni med naturen än vad vår är. Det gäller framför allt med avseende på kemikalieanvändningen. Vi har också en reservation som handlar om jordbrukspolitiken där vi menar att vi skall driva ett ekologiskt mål. Här i Sverige säger vi att 10 % skall vara ekologiskt odlat fram till år 2000. Vi tycker att det är ett bra sätt att jobba. Det ger oss mål som är mätbara. Vi har också en lång reservation om Euratom. Jag tänker inte ta upp den diskussionen här. Det diskuterades i kammaren i går. Men vi ställer oss naturligtvis även bakom den här reservationen. På det hela taget vill jag säga att det är ett viktigt arbete vi i Sverige skall bedriva i EU. När jag hör många av de EU-anhängare som varit uppe här förstår jag att de svenska framgångarna verkligen måste komma om det skall finnas någon trovärdighet i det alla som har velat få in oss i unionen har sagt.
Herr talman! Ibland är jag litet osäker på vad Gudrun Lindvall menar. Det är väl huvudsakligen mitt eget fel, men jag tror att Gudrun Lindvall ibland också är litet oklar. Det gäller nu två moment. Det gäller arbetet i utskottet med relation till EU frågorna. Gudrun Lindvall säger att det är för litet miljödebatt. Det diskuteras för litet miljöfrågor. Herr talman! Den förra regeringen lade fram ett förslag till en miljöbalk till riksdagen. Det gjorde man därför att man ville ha en fast och stabil grund att stå på i EU-arbetet. Det förslaget lyftes ut ur hanteringen i riksdagen därför att Socialdemokraterna och Miljöpartiet ville det. De ville lyfta ut den här frågan. Som Gudrun Lindvall har beskrivit vid tidigare tillfällen i talarstolen, valde man att göra det därför att Miljöpartiet och Socialdemokraterna ville sitta och diskutera på Miljödepartementet hur man skall utforma den här miljöbalken och hur arbetet skall bedrivas. Man valde alltså att undvika en aktiv debatt i riksdagen till förmån för att kuckla med regeringen innan man kommer tillbaka hit. Det är knappast något som berikar grunderna för EU-arbetet och diskussionen kring dessa frågor i riksdagen. Jag har litet svårt att förstå den typen av resonemang. Herr talman! Det andra är en del detaljer i det här arbetet. Vi i Centern har t.ex. tagit upp biotekniken och behovet av en parlamentarisk inblandning i hur det arbetet skall bedrivas i EU. Vi har reserverat oss för det i det här betänkandet. Det gör inte Miljöpartiet och Gudrun Lindvall. Man är nöjd med skeendet. Man är nöjd med att det inte finns någon parlamentarisk inblandning i det strategiska arbetet i EU. Herr talman!

Herr talman! När det gäller det arbete som vi bedriver runt miljöbalken, kommer det naturligtvis att debatteras mycket i kammaren när propositionen läggs fram. Jag är övertygad om att Lennart Daléus har ganska mycket kontakter med departement och ministrar vid sidan om, framför allt som ordförande i jordbruksutskottet. Det är inte något märkvärdigt i det. I det här fallet tycker jag att det är väldigt bra att miljöbalken kommer att bli bättre än den som den borgerliga regeringen lade fram. Den här diskussionen har vi haft många gånger, och vi behöver inte upprepa den. Jag delar uppfattningen - det gör förmodligen också Hanna Zetterberg - att diskussionen om skrivelsen har varit ganska strypt i utskottet. Vi har olika uppfattningar om det, och det är egentligen inte så mycket att diskutera - det får väl vara så. Jag tror nog att riksdagen skulle vara betjänt av ett miljöutskott. Jag kan se att jordbruksutskottet har många tunga jordbruksfrågor, och många ledamöter i jordbruksutskottet är kanske speciellt intresserade av jordbruksfrågor. Därmed är det svårt att hinna med miljöfrågorna, även om de kanske inte direkt kommer på mellanhand. Vi får hoppas att det inte blir så i fortsättningen. När det gäller biotekniken har vi i Miljöpartiet i en mängd olika sammanhang - jag tror inte att det är okänt för någon - sagt vad vi anser. Om Lennart Daléus hade yrkat bifall till sin reservation hade vi naturligtvis kunnat fundera på att stödja den. Det här är ett sätt att få i gång diskussionen. Vi behöver inte strida om det vi är ense om, nämligen att vi skall se till att bioteknikprodukter inte används. Den här diskussionen har också förts i EU, när man har röstat om det i parlamentet. Vi kan också där se att det i den svenska EU-parlamentarikergruppen finns olika uppfattningar om hur man skall hantera bioteknik och bioteknikfrågor. Lennart Daléus och Birger Schlaug hade en diskussion om det här för några månader sedan. Skall vi upprepa alla debatter, Lennart Daléus, eller skall vi nöja oss med detta?
Herr talman! Det här gäller egentligen inte bioteknikfrågan - även om vi naturligtvis kan diskutera den - utan vad vi diskuterar är ett betänkande som gäller det svenska miljöarbetet i EU och vilken strategi man skall ha. Jag tycker inte, herr talman, att man kan hantera agerandet så slarvigt att man säger, att om Daléus hade yrkat bifall till reservationen kunde man kanske ha övervägt att stödja den. Så kan det inte gå till. Om man sitter i utskottet måste man rimligen veta vad man vill och ta ställning till sakfrågan, dvs. hur Sverige skall agera i EU i den här frågan. Det var det viktiga. Det kan inte avgöras nu, på det sätt som Gudrun Lindvall talar om. Detta illustrerar kanske vilken förtröstan man har på det parlamentariska arbetet. Det är inte så, herr talman, att det är först när Miljöpartiet och Socialdemokraterna har arbetat ihop några år som det kommer en proposition om en miljöbalk, som skall ligga till grund för vårt stabila agerande i EU. Det kom ju en proposition förra året! Om man hade haft litet förtröstan på det parlamentariska arbetet hade man naturligtvis bearbetat den propositionen i ett utskott, där man kunde ha agerat, diskuterat, stöpt om, formulerat om och ändrat. Jag hade välkomnat något sådant. Det är när man inte har förtröstan på ett parlamentariskt arbete som man skickar ut propositionen utanför huset igen, lämnar tillbaka den, går en annan väg och pratar med andra. Detta illustrerar, som sagt var, hur vi vill inrikta miljöarbetet, kanske särskilt det som relaterar till EU. Jag har valt att yrka bifall till en reservation. Jag tror inte att det går att få majoritet för flera reservationer. Vi har markerat vår åsikt, vårt ställningstagande och vår ståndpunkt när det gäller svenskt agerande i strategiska frågor i EU, särskilt i det här fallet och det som gäller biotekniken. Där har vi inte med oss Miljöpartiet, och jag beklagar det.
Herr talman! När det gäller miljöbalken kan jag säga att Miljöpartiet, de som satt för vår räkning i Miljövårdsberedningen och många miljöjurister som vi har samtalat med gjorde bedömningen att den proposition som den borgerliga regeringen lade fram om miljöbalken var så usel att det inte gick att förbättra den i ett parlamentariskt arbete så att den blev bättre än den miljölagstiftning vi har i dag. Då fanns det inget annat att göra än att återremittera den. Det handlar om vilka ambitioner man har på miljöområdet. Centerpartiet i riksdagen är för mig ett bondeförbund. Jag blev givetvis förvånad över det, och jag kan förstå att Lennart Daléus är glad om han har en reservation som miljörörelsen kanske skulle kunna tycka var någorlunda bra. För oss är inte det viktigaste att tillsätta en parlamentarisk kommitté, utan det är att säga nej till biotekniken. Vi har redan bestämt oss, Lennart Daléus. Vi behöver inte någon utredning för att veta vad vi skall tycka.

Herr talman! I och med EU-medlemskapet har Sverige nu möjlighet att driva på hela EU:s miljöpolitik genom att vara aktiv i beslutsprocessen. Det här är ju en ny situation, men det är en viktig ny position för Sverige. Jag kan, som flera andra talare har gjort, beklaga att debatten om miljöfrågorna och den nya positionen återigen kommer väldigt sent och att debatten därmed kommer i skymundan. Jag hoppas att det kan bli en förändring i det fallet framöver. Den här nya situationen, herr talman, förutsätter ju att en framsynt strategi för miljöarbetet i EU läggs upp, samtidigt som Sverige självklart skall ha som mål att flytta fram positionerna i miljöarbetet på det nationella planet. Regeringens skrivelse om det svenska miljöarbetet i EU är ett bra första initiativ. Men den oroar samtidigt, eftersom den är otydlig på flera väsentliga områden. I skrivelsen lyckas man inte på ett tillfredsställande sätt ange hur undantagen i medlemsavtalet på miljöområdet och angränsande områden kommer att klaras. Och hur blir det med de frågor där Sverige måste få EU:s politik att bli mer offensiv? Jag vill betona att Sveriges roll i EU i det här fallet inte skall vara den diplomatiske medlaren, som söker efter minsta gemensamma nämnare. Vår uppgift måste vara att fungera som en spjutspets i det gemensamma miljöarbetet. Från kristdemokraternas sida presenterade vi en rätt omfattande motion, med 34 hemställanspunkter, med anledning av skrivelsen. Vi har dessutom i det här sammanhanget väckt ytterligare ett antal motioner, där vi tar upp frågor som ansluter till den här frågeställningen. Eftersom vi kristdemokrater inte har någon ordinarie ledamot i jordbruksutskottet måste jag nu här i kammaren lägga fram våra yrkanden. Jag kan försäkra att vi egentligen vill lägga fram många yrkanden, men jag skall ändå begränsa mig för att bespara kammaren alltför många omröstningar. I vår motion pekar vi på vikten av att Sverige i EU arbetar för förändringar i själva beslutsprocessen, för att miljöarbetet inom gemenskapen skall kunna avancera i ett rimligt tempo och att Sverige driver dessa frågor vid EU:s regeringskonferens 1996. Det gäller exempelvis vidgad offentlighet, där vi vill att en utvärdering av hur Sverige har klarat detta på miljöområdet skall ske om ett år. Det gäller vidare att Sverige offensivt skall medverka till en gemensam skatteväxling för miljön och jobben. På den punkten fick jag förra veckan ett positivt besked av miljöministern i en frågestund, där hon i alla fall lovade att aktivt driva frågan om skatteväxling i EU. Det är också ett positivt besked för den inhemska debatten och för den utredning som arbetar på det här området. I EU:s vitbok om tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning ägnas ett kapitel åt diskussioner om en ny utvecklingsmodell för gemenskapen; just en skatteväxlingsstrategi. Det här är för att komma till rätta med överutnyttjandet av naturresurser, samtidigt som arbetskraften är underutnyttjad. Det finns en oerhörd potential i detta. Det går att få genomslag för en uthålligare produktion och handel globalt, om EU vågar gå före och lyckas internalisera miljökostnaden i produktion och konsumtion, dvs. att i reell politik omsätta principen om att förorenaren betalar. Det är det som det handlar om. Det är i det perspektivet den här frågan skall ses. Det är därför vi lägger så stor tyngd i detta. Om vi lyckas på det här området både i Sverige och i EU kommer detta att förändra situationen också globalt sett, och vi kan få en uthållig utveckling till stånd. Jag hoppas innerligt att vi slipper se en avvaktande attityd från Sveriges sida, därför att det här är en avgörande fråga. Herr talman! Vi kristdemokrater pläderar vidare för att Sverige aktivt skall arbeta för att få till stånd ett nytt energifördrag i EU. Det hade vi en debatt om här i kammaren i går, och jag skall inte upprepa vad som sades då. Vi betonar också vikten av att Sverige medverkar till att få till stånd en effektivare uppföljning av femte miljöhandlingsprogrammet och lämnar konkreta förslag till både förbättrad beslutsprocess och skärpningar i programmets målformuleringar. Jag skall sammanfattningsvis beträffande inriktningen på det svenska miljöarbetet i EU begränsa mig till att under mom. 1, Utgångspunkter för det svenska miljöarbetet i EU, yrka bifall till motion Jo27 yrkande yrkande 11, 12, 15 och 16. Det var väldigt mycket på en gång, och det är ändå bara en enda hemställanspunkt. Jag skulle egentligen också yrka bifall till kristdemokraternas motioner under momenten om koldioxidskatt m.m., försurning och klimatpåverkan samt transportsektorns miljöanpassning, men jag avstår från det med hänsyn till kammarens tidsbrist. Under mom. 5 behandlas kemikaliefrågorna. Här föreslår vi att Sverige skall verka för att EU upprättar avvecklingsplaner för samtliga svårnedbrytbara, bioackumulerbara ämnen samt att detta förs in som ett mål vid revideringen av EU:s femte miljöhandlingsprogram. Det borde vara en logisk följd av att EU undertecknat Pariskonventionen, som föreslår att toxiska, svårnedbrytbara ämnen på sikt helt skall avvecklas. Vi föreslår vidare att Sverige tar initiativ till ett direktiv som förbjuder användning av klorkemikalier vid pappersmassatillverkning. Det tror jag vore bra, inte bara från miljösynpunkt utan också för svensk industris konkurrenskraft på det här området, i och med att vi ligger väl framme. Jag har i en tidigare debatt i början på året diskuterat just frågan om svårnedbrytbara, bioackumulativa ämnen med miljöministern. Det gällde hur offensivt Sverige ämnar vara vid sommarens Nordsjökonferens i Esbjerg i Danmark. Om framgång skall nås i kemikaliearbetet räcker det definitivt inte med allmänna målformuleringar. Det krävs listning av och konkreta avvecklingsplaner för kemikalier samt tidsangivelser för när olika kemikalier skall vara avvecklade. Miljöministern lovade vid den debatten att Sverige skall stödja den mest offensiva linjen. Därför är det med viss förvåning vi har konstaterat de något otydliga formuleringarna i skrivelsen. Med tanke på att Sverige är det land som gått i bräschen för avveckling av gruppen halogenerade föreningar är det med besvikelse jag konstaterar att utskottet avstyrker förslaget om ett direktiv som förbjuder användning av klorkemikalier vid pappersmassatillverkning. Jag yrkar bifall till motion Jo27 yrkandena 19 och 20 under mom. 5. Redan i regeringsdeklarationen lovade regeringen att prioritera Östersjöns miljö. I vår motion pekar vi på det bekymmer för miljöarbete som det innebär att den senast omförhandlade Östersjökonventionen inte trätt i kraft, detta på grund av att inte tillräckligt många signatärstater har ratificerat konventionen. Sverige måste använda sig av alla tänkbara möjligheter för att påverka övriga konventionsstater att ratificera konventionen samt arbeta för att ytterligare miljöstöd från EU:s fonder riktar sig till östländerna kring Östersjön. Vi lägger också fram förslag om ett intensifierat miljöarbete för att komma till rätta med de ytterst allvarliga miljöproblemen i Barentsregionen samt om att ett Barentskontor upprättas inom ramen för gemenskapsinitiativ. Jag vill också under detta moment, mom. 9, yrka bifall till motion Jo27 yrkandena 7, 8 Insikten om att också naturvårdsfrågorna är gränsöverskridande har vuxit, och EU har under senare år lyft upp de här frågorna. Natura 2000 är ett ytterst angeläget projekt i det sammanhanget. För alla flyttande arter räcker det inte med att naturen är skyddad i ena ändan. Ansträngningarna att få stopp på siteskriminaliteten, handel med hotade växter och djur, måste öka. I vår motion framlägger vi flera angelägna förslag på området - att Sverige i EU skall ta initiativ till en naturvårdskonferens om nationalparker för att kriterier för skötsel skall fastställas, att anpassningen av svensk lagstiftning till EU:s direktiv, i synnerhet habitat och fågelskyddsdirektiven, förbättras samt att Sverige i EU medverkar till ett offensivare arbete gentemot siteskriminalitet. Vårt krav under momentet om biologisk mångfald kvarstår, även om jag nu för tids vinnande inte yrkar bifall till det. Våra krav under övriga moment kvarstår likaså, men som jag tidigare sagt avstår vi från att driva dessa till omröstning. På grund av att vi inte fick en ordinarie plats i jordbruksutskottet blir det komplicerat i omröstningarna, herr talman. Det innebär att vi kommer att avstå vid omröstningen om moment där vi har egna förslag som jag nu inte har yrkat bifall till.

Herr talman! Jag skulle vilja börja den här debatten med att påminna kammaren om att detta faktiskt inte är första gången vi diskuterar de här riktlinjerna inför EU-arbetet. Jag vill också påminna om den höga ambitionsnivå och den betydande politiska enighet som tidigare har funnits i de här diskussionerna. I samband med att riksdagen hösten 1992 godkände EES-avtalet framhölls bl.a. att samarbetet inom EES innebar att Sverige fick en viktig plattform för offensiva insatser på miljöområdet. I december 1994 godkände riksdagen förslaget om medlemskap i EU med höga miljöpolitiska mål över hela fältet. Särskilt skulle följande områden prioriteras: försurningen, klimatet, avfallet, kretsloppet, kemikaliefrågorna samt de övergripande internationella frågorna. Det är alltså ett halvt år sedan vi hade den debatten. kan det också ha ett värde i sig att riksdagen kan redovisa en viss politisk samstämmighet, åtminstone i huvudfrågorna. Mot denna bakgrund har vi i utskottet eftersträvat en mer övergripande bedömning som koncentreras till den allmänna inriktningen av Sveriges miljöarbete i EU och de huvudfrågor på miljöns område som enligt utskottets bedömning bör ägnas särskild uppmärksamhet. Men, herr talman, jag kommer ändå att försöka förklara dessa mål i vackra ord, som man kanske inte får använda här i kammaren. Folkpartiet har nämligen sagt att regeringen saknar visioner, men konstigt nog är det flera partier som ändå har anslutit sig till regeringens förslag utan visioner. Sveriges miljöproblem är inte längre bara våra egna. Miljöproblemen är internationella och måste också lösas tillsammans med andra länder. Det svenska medlemskapet i EU har förbättrat förutsättningarna för Sveriges miljöarbete. Nu kan vi vara med - vi behöver inte stå utanför och försöka påverka. Huvuduppgiften är som många har sagt tidigare att förverkliga slutsatserna från den stora FN konferensen om miljö och utveckling i Rio 1992. För att minska miljöförstöringen måste all politik bygga på att vi människor inte får överskrida gränserna för vad naturen tål. Det ligger alltså inom alla sektorer, som Vänsterpartiet har skrivit i sina reservationer. För att vända utvecklingen krävs att de miljöpolitiska insatserna blir en del av varje ekonomiskpolitisk åtgärd. Ett grundläggande första steg för att nå en för naturen hållbar utveckling är att ställa om den produktion och konsumtion som hotar miljön. Det handlar alltså inte bara om dem som producerar utan också om oss alla som konsumerar. Det gäller särskilt inom transportsektorn, inom energiförsörjningen och på livsmedelsområdet. Omställningen måste vila på en helhetssyn på hur hela produktions och konsumtionskedjan påverkar miljön. Det räcker inte med att ställa om från ax till limpa, utan hela kedjan - från sådd till sopberg - måste vara miljövänlig. Omställningen av hur varor produceras och konsumeras måste gå hand i hand med investeringar i ny, miljövänlig teknik och nya produktionsmetoder. Gamla anläggningar som inte klarar de ekologiska och ekonomiska kraven skall ersättas. Det här är ett område där Sverige skall kunna förena insatserna för en bättre miljö med åtgärder för att faktiskt skapa nya arbetstillfällen. I det svenska miljöarbetet inom EU är det särskilt viktigt att prioritera bevarandet av biologisk mångfald. Det handlar om arbetet med att kretsloppsanpassa produktion och konsumtion, kampen mot försurning och klimatförändringar samt en höjd ambitionsnivå i kontrollen av kemikalier och en minskning av användningen av bekämpningsmedel. Att bevara den biologiska mångfald som finns kvar är en fråga för hela samhället och för hela världen. I stort sett alla delar av samhället utnyttjar och påverkar den biologiska mångfalden. Den upprätthåller ekosystemets grundläggande funktioner och processer. Den upprätthåller klimatregleringen, regleringen av vattencirkulationen och cirkulationen av näringsämnen. Dessutom renar den luften vi andas. Med andra ord är den helt avgörande för allt livs existens på jorden. Det är också, som Göte Jonsson sade, en naturupplevelse för många, för både kropp och själ, att vistas i den natur med biologisk mångfald som vi fortfarande har i många delar av landet. Sverige skall inom EU verka för att varje del av samhället tar ansvar för bevarandet av den biologiska mångfalden. Fru talman! Inom jordbruket måste användningen av bekämpningsmedel minska kraftigt. I Sverige har arbetet med att begränsa användningen av bekämpningsmedel skett i samarbete med jordbruksnäringen. Politiken har varit framgångsrik och bör stå som förebild för ett mer giftfritt jordbruk, även inom EU. Sverige har även vunnit respekt för sitt arbete med kemikaliefrågor. EU-kommissionen har bl.a. visat ett stort intresse för den svenska substitutionsprincipen, dvs. att byta ut farliga ämnen mot mindre farliga om sådana finns att tillgå. På kemikalieområdet skall Sverige arbeta för att öka kontrollen av, minska användningen av och minska riskerna vid användning av kemikalier. Diffusa utsläpp från varor och avfall, där effekterna på miljön uppträder med lång fördröjning, är ett växande problem som alltmer överskuggar de stora och tydliga utsläppen från industrier och energianläggningar. Därför är det viktigt att Sverige inom EU skall verka för en gemensam syn med högt ställda mål på kretsloppsanpassad varuhantering. Utgångspunkten måste vara att producenten tar ansvar för varans miljöbelastning under varans hela livscykel, från tillverkning till avfall, men också att mängden avfall minimeras. Försurningen, som diskuterats tidigare i kväll, är fortfarande ett av Sveriges allvarligaste miljöproblem. Försurningen är inte enbart ett hot mot den biologiska mångfalden, den är även ett ekonomiskt problem som hotar en av Sveriges viktigaste basnäringar, skogen. Genom inhemska åtgärder har utsläppen av försurande ämnen kraftigt reducerats. Ungefär hälften av allt svavel och kvävenedfall i Sverige kommer dock från andra EU-länder. Därför är det mycket viktigt att utsläppen i Europa minskar. Med hänsyn till miljöfrågornas stora betydelse är det naturligt och nödvändigt att den fortsatta utvecklingen av EU:s miljöpolitik diskuteras vid den stora regeringskonferensen 1996. Jag tror att riksdagen har all anledning att återkomma till dessa frågor. Man har också talat om den breda samrådsprocess som skall vara inför regeringskonferensen, utanför det här huset, men också i EU-nämnden. Ett annat viktigt område som kommer att diskuteras vid konferensen är unionens vidgning österut. Östoch Centraleuropa har enorma miljöproblem, större än vad de ensamma någonsin klarar av att lösa. Miljökatastroferna i öst hotar inte bara den egna miljön och den egna befolkningens hälsa. Polens och Baltikums miljöförstöring hotar även Sveriges sjöar och skogar. För att vända utvecklingen krävs ökade och mer effektiva samlade insatser för miljön i de östra och centrala delarna av Europa. Miljöstödet bör öka i vårt närområde. EU:s finansiella stöd bör mer än i dag inriktas mot investeringar som förbättrar miljön i dessa områden. Dessutom skall Sverige verka för att allt EU-stöd till dessa delar av Europa, som på något sätt kan ha effekter på miljön, blir miljökonsekvensbedömt. Fru talman! För att nå målet med en för naturen och miljön hållbar utveckling måste ett handlingskraftigt arbete på alla plan genomsyra den svenska miljöpolitiken, i Sverige, men också inom EU. Miljön är en angelägenhet för hela samhället, för varje människa i Sverige och i Europa. Därför krävs det ett effektivt samspel mellan regering, riksdag, myndigheter, företag, forskare och organisationer, i Sverige och utomlands. De ideella miljöorganisationerna har en viktig roll att spela, både för att driva på den svenska miljöpolitiken och för att påverka EU:s miljöarbete. Det måste skapas möjligheter för miljöorganisationerna att påverka arbetet redan på ett tidigt stadium. Förutsättningen är en väl fungerande beslutsprocess och en hög grad av öppenhet. Målet är att EU inför regler som motsvarar den svenska offentlighetsprincipen. Som jag nämnde tidigare föreligger en stor politisk samstämmighet när det gäller utgångspunkterna för den svenska miljöpolitiken och inriktningen av det fortsatta miljöarbetet inom EU. Detta gäller såväl nationellt som internationellt. Till betänkandet har ändå fogats 33 reservationer. Dels har nästan alla oppositionspartier en egen heltäckande reservation, dels finns det ett antal s.k. detaljreservationer. Som jag också tidigare har sagt kan många av de detaljerade motionsyrkandena - vi hade Skillnaderna handlar inte så mycket om inriktningen och målen, utan om medlen, de små stegen att nå dit. Slutligen vill jag, fru talman, kommentera något av vad som sagts här. Moderaten Göte Jonsson tog i sitt anförande upp det som mest skiljer mig som socialdemokrat och en moderat vad gäller målen för arbetet. Han sade att miljöarbetet skall präglas av marknadsekonomi, enskild äganderätt, den lilla världens integritet. Det skall inte bli en ny möjlighet att via politiker och tjänstemän styra och detaljplanera samhället, utan det är marknadskrafterna som verkar. Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Jag delar Sinikka Bohlins bedömning att det finns en stor samstämmighet i de här frågorna. Det är värt att ta fasta på i det fortsatta arbetet. Men det finns en allvarlig brist i förutsättningarna för det svenska EU-arbetet. Det genomfördes ett antal konsekvensutredningar inför folkomröstningen. Bl.a. gjordes en på miljöområdet, den leddes av Anders Wijkman. Den utredningen kom fram till att både av formella skäl och av informella påverkansskäl var det attraktivt med ett svenskt medlemskap ur miljösynpunkt. Men, skrev man, förutsättningen var att det svenska agerandet och det svenska arbetet inför och i EU-medlemskapet gavs berättigade resurser - personella, ekonomiska - och gavs en kraft och en dynamik. Man beskrev det ganska utförligt i betänkandet. Nu har det inte gått så, fru talman. Nu har det svenska miljöarbetet avlövats. Departementet har minskat, ämnesområden flyttats ut, initiativ flyttats ut, och man saknar faktiskt den svenska kraften i EU arbetet på miljöns område. Vi kanske borde diskutera: Hur skall det svenska arbetet och agerandet ges en sådan kraft att man kan ta till vara de möjligheter som EU-medlemskapet medger?
Fru talman! Visst kan man i dessa dagar diskutera att vi kanske inte har lika mycket pengar som tidigare, i varje fall inte alla partier - en del kanske har mer pengar. Vi måste också komma ihåg att vi måste spara också på departementen. Alla departement har fått besparingskrav. Men besparingskrav behöver inte alltid, Lennart Daléus, medföra att man gör ett sämre arbete. Man kan försöka göra som man har gjort med t.ex. östbiståndet, nämligen att samla alla pengar och projekt under ett och samma tak för att i framtiden lättare kunna styra biståndet tillsammans med EU:s bistånd till Öst och Centraleuropa. Mycket arbete pågår också ute i kommunerna med Agenda 21, så jag tycker att det är litet föraktfullt av Lennart Daléus att säga att miljöarbetet har stannat i Sverige, och att det skulle ha gjort det på grund av att vi har blivit medlemmar i EU stämmer absolut inte.
Fru talman! Jag sade inte att miljöarbetet har stannat i Sverige. Det går säkert bra att läsa i protokollet från mitt förra inlägg. Jag sade bara att man inte har gett miljöarbetet i EU den kraft som det förtjänar. Sinikka Bohlin vet att mitt parti inte har mer pengar; vi är i själva verket delaktiga i nödvändiga besparingar även på miljöns område. Det är inte det jag är ute efter. Men en allmän iakttagelse är att det krävs ett kraftfullt agerande för att man skall kunna dra nytta av EU-medlemskapet, och jag saknar detta på en mängd punkter, både här hemma och i Bryssel. Jag skall utnyttja litet av tiden till att tala om en fråga som jag berörde i mitt tidigare inlägg, nämligen hanteringen av PVC. Regeringen har i dag gett ett utredningsuppdrag som innebär att man får utredningsmaterialet sommaren 1996. I betänkandet menar majoriteten att kemikaliearbetet i EU skall bedrivas med den svenska synen som grund, och det är väl en riktig utgångspunkt. Men nu inträffar detta att fråga efter fråga skjuts framåt, till nya utredningar. Ett exempel är miljöbalken, som vi har nämnt. Detta är också något som ligger i begreppet avsaknad av kraft. Man frågar sig då vilken bedömning Sinikka Bohlin gör av den inriktning som Sverige nu kommer att ha på PVC-arbetet i EU, med hänsyn till att man får utredningsmaterialet sommaren 1996. Det är propositioner, direktiv, osv. När börjar någonting hända på det området från svensk sida? Det måste finnas en stabilitet i det svenska arbetet för att man skall kunna ge skjuts och kraft åt vårt EU arbete. Jag saknar detta.
Fru talman! Kraften i miljöarbetet är för mig oftast de människor som arbetar med dessa frågor. Det kan vara i departementet, på olika myndigheter eller ute i kommunerna. Många gånger gör de ett väldigt fint arbete för miljön. Jag tycker alltså att Lennart Daléus litet grand föraktar det arbete som pågår på många olika håll. Kanske vill han också hävda att den gamla regeringen var bättre på miljöfrågor, något som jag ifrågasätter. Vad gäller PVC:n, noterade jag att Lennart Daléus i sitt anförande sade att det var en krigsförklaring från regeringen mot de människor som vill arbeta med miljöfrågor. Jag skulle vilja rekommendera Lennart Daléus att inte använda så starka ord som krigsförklaring. Enligt min mening är det för starkt för att användas i denna kammare. Han sade även att regeringen hade bromsat riksdagens arbete med PVC-frågan, vilket jag också ifrågasätter. På vilket sätt har regeringen bromsat? Det är ju utskottet som har bordlagt ärendet. Jag anser inte att regeringen har handlat fel på något sätt i denna fråga. Det är nämligen så - vilket Lennart Daléus, ordförande i Kretsloppsdelegationen, väl vet - att delegationen har skickat sitt material till regeringen. Det är nu ute på remiss, och regeringen skall hantera frågan i den ordning det tillfaller den att göra detta.
Fru talman! Sinikka Bohlin framförde i sitt anförande att hon önskade att det hade funnits en större samstämmighet kring regeringens skrivelse. Jag tycker inte att det är så konstigt att det inte gör det; vi har litet olika uppfattningar här i kammaren när det gäller miljömål och miljöpolitik. Det kommer naturligtvis till uttryck även nu. Vi i Miljöpartiet vill ofta gå längre än vad regeringen vill. Vi tycker att miljöarbetet går långsamt och vill att Sverige verkligen skall vara ett föregångsland. Jag kan hålla med Sinikka Bohlin om att Sverige tyvärr tappade mark i det avseendet under den förra mandatperioden. I många fall ledde arbetet, t.ex. när det gällde tunga transporter, bakåt i stället för framåt. Detta redovisades mycket belysande av Naturskyddsföreningen i deras rapport före förra valet. Vi i Miljöpartiet kommer hela tiden att försöka trycka på, så att Sverige verkligen ser till att göra det som så många ja-sägare talade om inför folkomröstningen, nämligen att driva på det så viktiga miljöarbetet inom EU. Vi kommer också att försöka driva på miljöarbetet i Sverige. Jag menar att det är viktigt att vi - både nationellt och i EU - börjar ta de steg som leder till ett bättre samhälle. Jag har varit litet förvånad över att majoriteten t.ex. inte har ställt upp på Miljöpartiets yrkande att vi skall ha in försiktighetsprincipen och substitutionsprincipen i de grundläggande fördragen. I dag finns detta i EU:s femte handlingsprogram, men fram till dags dato har det inte betytt någonting. Jag hade också hoppats på större samstämmighet i vissa frågor, Sinikka Bohlin!
Fru talman! I en av Miljöpartiets reservationer står det att det skulle vara en fördel om riksdagen kan enas om Sveriges miljöpolitiska agendor i EU. Senare skriver man att det är omöjligt med hänsyn till den ambitionsnivå som regeringen har. Jag har egentligen inte i Miljöpartiets reservationer kunnat se vilka partiets samlade ambitioner är. De reservationer som fogats till detta betänkande upplever jag som spridda skurar. Målsättningen var ju ändå att man skulle samla de visionerna i detta betänkande som handlar om riktlinjer inför EU-arbetet. Den delen saknar jag.